Herr talman! Först vill jag kommentera det sista. Regeringen är inte främmande för att dold kameraövervakning skall ingå i lagen om hemlig kameraövervakning. Därtill sitter det en utredningsman som skall titta på en utvidgning, och den utredningen kan vi väl avvakta. Sedan tar Alice Åström upp registrering, avlyssning och kameraövervakning som en linje i regeringens politik för att bekämpa brottsligheten, och hon ifrågasätter något den ökade användningen av tekniska hjälpmedel. Då måste jag ställa frågan: Vilka instrument och verktyg är ni i Vänsterpartiet beredda att ge polisen och andra för att bekämpa en ganska grov brottslighet med mycket vapen som blir alltmer sofistikerad? Vilka verktyg är ni beredda att ge polisen och samhället för att bekämpa brottsligheten? Det är klart att det vore bra om fler kunde arbeta i butikerna och om man kanske inte hade öppet dygnet runt. Men jag tror inte att det är lösningen på problemet. Ofta kan det vara flera, ett gäng, som begår brott i butikerna. Det är inte säkert att lösningen heter mer personal, även om det vore bra.
Herr talman! När det först gäller den dolda kameraövervakningen är det ju så, som Margareta Sandgren säger, att även regeringen anför att det här kanske bör behandlas i lagstiftningen om hemlig kameraövervakning. Det pågår en utredning som ser över detta. Men när man nu har upptäckt att det finns sådana brister i den lagstiftning som vi har i dag att detta tenderar att höra hemma i en annan lagstiftning och att nuvarande lagstiftning dessutom används i mycket liten utsträckning, anser Vänsterpartiet att det vore rimligt att ta bort den här möjligheten i avvaktan på att en helt ny lagstiftning skall skapas. När man ser att det finns en del i den här lagstiftningen som faktiskt inte hör hemma där bör man inte säga sig att den skall få vara kvar där tills vidare och att vi längre fram får se hur det blir. Jag tycker att utredningen framförde en ganska allvarlig kritik när den pekade på att lagstiftningen tenderade att kunna användas på ett sätt som den inte var avsedd för. Herr talman! När det gäller frågan om vilka metoder Vänsterpartiet är berett att använda vill jag ta upp helhetsbilden. Jag tror att vi kommer att behöva använda oss av teknisk utrustning, men jag anser att det är oerhört viktigt att man inför varje steg som tas gör en grundlig utredning och utvärdering och tar till sig andra länders undersökningar av hur effektiva olika metoder är och av hur många brott man löser med de tekniska metoderna. Det skall man göra i stället för att ständigt snabbt säga att vi går in för det och det - längre fram får vi utvärdera hur det har blivit. I debatten saknas också en helhetssyn på alla de olika delarna, vad man får sammantaget. Man bör göra en värdering utifrån dessa olika aspekter.
Herr talman! Alice Åström tycker att man skulle kunna flytta över den dolda kameraövervakningen, men det är väl ändå rimligt att man får titta närmare på en utvidgning av lagen om hemlig kameraövervakning innan man säger att detta skall tillföras. Under tiden måste man ju ha en lagstiftning som täcker detta. Lagstiftningen är också fylld med regler för hur det här skall gå till, hur lång tid det får användas osv. Sedan åter till frågan om alternativ. Vänsterpartiet menar att vi skall ta till oss andra länders erfarenheter osv. Men vilka andra brottsförebyggande åtgärder är det fråga om, utöver dem som vi i dag använder och som också ni tycker i viss mån är bra, nämligen registrering, övervakning med kamera, avlyssning osv.?
Herr talman! Vänsterpartiet har inte sagt att det här skall flyttas över till lagen om hemlig kameraövervakning, som det pågår en utredning om. Vi har sagt att eftersom det har visat sig att det föreliggande förslaget har sådana brister att detta borde regleras i den andra lagstiftningen, är det självklart att det här skall finnas med i utredningen och värderas för att sedan eventuellt tas in. Under den perioden får man dock faktiskt vara utan möjlighet till dold kameraövervakning i lagen om allmän kameraövervakning. När jag sade att man skall ta till sig erfarenheter och metoder från andra länder menade jag också erfarenheter av hur effektiv hemlig kameraövervakning är. Vi skall t.ex. när vi prövar propositionen ta till oss erfarenheter från andra länder som har använt sig av de här metoderna. Men det underlaget får vi mycket sällan. Jag och Vänsterpartiet anser att det är väsentligt att om man skall kunna göra en avvägning avseende integritetsaspekter, frågan om ett kontrollsamhälle och en effektiv brottsbekämpning, måste man få ett underlag om hur effektiv metoden för brottsbekämpningen är. Detta saknas dock. Man skapar ständigt ny lagstiftning och säger att den är det bästa för att bekämpa brott. Brottsligheten har ökat, och vi måste väl alla vilja bekämpa brottsligheten. Det vill vi allihop göra, men jag tror också att det är viktigt att man tänker efter att man har ett grundligt underlag för varje steg som man tar, så att vi inte finner att vi har infört en massa metoder utan att fortfarande ha lyckats bekämpa brottsligheten. Det är det underlaget som Vänsterpartiet eftersträvar och kräver att vi skall ha när vi fattar beslut.
Herr talman! Margareta Sandgren hann ställa frågor före mig. Jag är inne på samma linje när det gäller frågorna till Alice Åström. Från talarstolen sade Alice Åström klart och tydligt: Vi tror inte på den här lösningen med kameraövervakning när det gäller butiksrån osv. - vi från Vänsterpartiet har andra åtgärder. Jag ställer då frågan: Vilka andra åtgärder? Alice Åström håller nu på att krångla till det för sig genom att tala om lagstiftning. När det talas om andra åtgärder tror man att det är fråga om konkreta åtgärder. Är Alice Åström inne på att partiet vill lägga mera pengar på rättsväsendet eller att det vill göra precis det som Margareta Sandgren var inne på? Det får vi inte svar på här i kammaren.
Herr talman! Maud Ekendahl skall få svar på det här i kammaren. Vänsterpartiet är berett att lägga mer pengar på rättsväsendet och på polisen. Det behövs en förstärkning av rättsväsendet, men det kommer inte den tekniska utrustningen att lösa. Vad gäller den allmänna kameraövervakningen tror jag inte att den kan klara utvecklingen när det gäller butiksrånen. Jag sade från början att möjligheten till kameraövervakning i dag finns men att det krävs tillstånd och ett visst regelverk kring kameraövervakningen. Detta har gjort att man från butiker som har ansökt om kameraövervakning har varit tvungen att också undersöka om man kan tillgodose säkerhetskraven på något annat sätt innan man har fått tillståndet. Vi i Vänsterpartiet är oroliga inför ett slopande av detta, så att det kommer att ges en allmän möjlighet. Vi kommer att få butiksinnehavare som använder kameraövervakningen utan att ha tittat över andra möjligheter. Det handlar också om öppettider, om man arbetar ensam, hur kassorna sitter, vilka säkerhetsåtgärder man har när det gäller sedlar - allt detta. Jag tror att det är oerhört viktigt att man, om man skall använda sådana här åtgärder, bör ha tittat över detta och vidtagit åtgärder i anslutning till det. Det är vad den lagstiftning som finns i dag kräver. Vi i Vänsterpartiet kan inte se att en förändring av det här skulle innebära en stor förbättring utan kanske snarare en försämring för dem som arbetar ute i butikerna.
Herr talman! Jag tror att vi är inne på en mycket farlig väg, om vi riksdagsledamöter här på något sätt, som Alice Åström försöker säga, skall titta över öppettider, hur många anställda det skall vara osv. Det sköter handlarna om själva. Vad vi skall göra är att hjälpa handlarna och de anställda så att de skall kunna känna sig trygga, så att allmänheten skall kunna känna sig trygg och så att man får fast bovarna så snart som möjligt i stället för att de skall gå fria som de gör i dag, då man inte klarar upp så många större brott.
Herr talman! Det är möjligt att Maud Ekendahl tycker att det är en mycket farlig utveckling om vi här i kammaren talar om vilken typ av samhälle vi vill ha. Att ha en helhetssyn när man talar om det brottsförebyggande arbetet kräver att vi också måste diskutera hur det ser ut ute i samhället, i butikerna, och hur man arbetar. Vilka åldersgrupper arbetar sent på nätterna? Många gånger är det unga flickor som arbetar ensamma. Vi är inte beredda att hela tiden ställa upp med teknisk utrustning och ta de här lagstiftningarna, utan vi vill se en annan samhällsutveckling, där man väger in en mängd olika aspekter. Man måste som politiker kunna få diskutera sådana här brister och peka på att det behövs en förändring. Det är precis så som Kia Andreasson sade i sitt anförande, att det här också är vad de handelsanställda kräver. De ser dessa brister som den stora faran när det gäller butiksrån, och det måste vi kunna beröra och ta till oss som politiker.

Herr talman! Immaterialrättsliga frågor handlar om villkoren för uppfinnare. Det handlar om småföretagsamhet. Det handlar om jobb. Det handlar om tillväxt och en del av näringspolitiken. Om villkoren är bra för uppfinnare och våra nytänkare och innovatörer skapar de idéer och uppfinningar. Nya företag kan starta. Fler jobb kommer till, och tillväxten ökar. Immaterialrättsliga frågor handlar också om rätten till och skyddet för uppfinningar. Villkoren för uppfinnare och innovatörer blir en del av en företagsvänlig politik. Från Centerpartiets sida tycker vi att villkoren för uppfinnare inte är bra. De borde göras bättre. Det har gjorts en del, men vi tycker inte att det är tillräckligt. Därför finns det också ganska många reservationer från Centerpartiet till detta betänkande med krav på åtgärder som skulle förbättra villkoren och stärka företagsamheten. Vi behöver det. Vi behöver fler jobb för att minska arbetslösheten. Med detta vill jag ha sagt att detta är viktiga frågor, och de har en bredare aspekt än vad som kan verka vara fallet vid en första anblick. Ämnet låter ju litet torrt och tråkigt - jag medger gärna det. När det gäller patent finns det naturligtvis en kostnadsaspekt i samband med en patentansökning. För en liten företagare kan en sådan summa kännas ganska tung. Kostnaderna är lika stora oavsett omfattningen av patentet. Vi menar att en differentiering av de olika patentkostnaderna borde göras. Det tar vi upp i reservation nr 1. Reservationen är också undertecknad av utskottets moderater och miljöpartist. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Den tekniska utvecklingen inte minst på informationsområdet reser en rad frågor om upphovsrättsligt skydd och reser helt nya krav på rättsskyddet. Det är ingen lätt materia. Det visade inte minst de studier som lagutskottet gjorde i USA förra sommaren. Det innebär inte att man skall tveka att ge sig i kast med dessa frågor enbart därför att de är svåra. Här finns både småföretagare och stora giganter på marknaden. Den nya tekniken medför att det är svårt för rättighetshavare och upphovsmän att behålla kontrollen över sina rättigheter. Samtidigt finns det en risk för att informationsteknikens långtgående kontrollmöjligheter utnyttjas på ett sätt som äventyrar olika intressen i informationsfriheten och som måste stämmas av mot ensamrättsanspråken. Det berör inte minst den nationella lagstiftningen. Men det har även ett brett internationellt perspektiv. I reservation nr 7 från moderater, folkpartister och centerpartister tas just skyddet upp för de immateriella rättigheterna. Där pläderas för ett bättre skydd. Som en möjlig väg att gå har vi i Centerpartiets partimotion, som behandlas här, föreslagit att en nationell patentintrångsförsäkring införs i avvaktan på en europeisk försäkringslösning. Utskottet skriver ganska starkt - jag medger gärna det. Bl.a. beklagar utskottet att det inte varit möjligt att lösa de finansiella förutsättningarna för en försäkringsmodell och vill att regeringen arbetar vidare, men man avstyrker motionen. Jag vill yrka bifall till motionen, och det gör jag genom att yrka bifall till reservation nr 7. Herr talman! I reservationerna 4, 5 och 6 har vi från Centerpartiet fullföljt kraven i motionerna om ett bruksmönsterskydd, dvs. ett enklare skydd, och ett skydd för växtförädlarrätten och för s.k. programformat. För att spara kammarens tid avstår jag från att yrka bifall till dessa reservationer, men jag vill framhålla att Centerpartiet står bakom även dem. I reservation nr 3 från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar vi upp patent på biotekniska uppfinningar, som rubriken kanske något oskyldigt lyder. Vad det rör sig om är huruvida det skall vara möjligt att ta patent på livsformer. I en rad motioner från dessa tre partier och också från Kristdemokraterna tas dessa frågeställningar upp. Det är frågor som vi för övrigt vid flera tillfällen tidigare har debatterat i denna kammare. Från Centerpartiet är vi för att patenträtten skall ha ett bra skydd, att det skall vara enkelt och lätt att få patent, men vi menar också att patenträtten bör ha en klar avgränsning. I dag diskuteras möjligheten att ta patent på olika livsformer. Det är en fråga som vi har diskuterat tidigare, som jag sade. Från Centerpartiets sida framhärdar vi i uppfattningen att det inte skall vara möjligt att ta patent på livsformer. Själva tanken är svindlande och berör en rad etiska och moraliska frågeställningar långt utanför den normala patenträttens område. Det är inte minst en fråga om etik och praktiskt ansvar. Varje levande varelse är unik. Ingen skall kunna skapa sig intrång i den sfären. En rätt till patent på livsformer innebär ett hot mot viktiga delar av den biologiska mångfalden och mot kulturarvet. De nationella reglerna och de internationella överenskommelserna på området bör ses över med inriktningen att det skall vara omöjligt att ta patent på och äga livsformer. Sverige bör internationellt också verka aktivt för att skapa en konvention som förbjuder patenträtt på livsformer. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 3. I fråga om de moment i övrigt som jag inte har berört här, som är sex till antalet, yrkar jag bifall till utskottets hemställan. I ett av dessa moment tas upphovsrättsskyddet för vissa översättningar upp. Med anledning av en motion föreslår utskottet enhälligt i ett tillkännagivande till regeringen att regeringen bör överväga behovet av ett upphovsrättsligt skydd för det översättningsarbete som bedrivs i Bibelkommissionen. Jag tror att införandet av ett sådant temporärt skydd under arbetets gång inom Bibelkommissionen vore välbetänkt och skulle underlätta det viktiga arbete som Bibelkommissionen just håller på med. Herr talman! Jag yrkar i detta fall bifall till mom.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 16, som vi nu behandlar, tas upp ett antal motioner från den allmänna motionstiden rörande s.k. immaterialrättsliga frågor, dvs. sådana som rör upphovsrätt och industriellt rättsskydd, t.ex. patent, varumärken och mönsterskydd. Vi har från den moderata gruppen i utskottet lagt fram förslag till ett antal åtgärder för att underlätta och förbättra villkoren för uppfinnare och innovatörer som söker patent. Vidare menar vi att det finns behov av att höja patentets rättsliga skydd och status samt att i konsekvens med det verka för att ändringar också kommer till stånd i internationella patenträttskonventioner som Sverige redan har tillträtt. Det är ju så, herr talman, att uppfinningar, innovationer, forskning och vidareutveckling av idéer har bidragit och bidrar i hög grad till grunden för vårt lands välstånd genom att de så småningom omsätts till nya industriprodukter för export och/eller inhemsk konsumtion. Rätt utnyttjade skapar de alltså nya jobb och sysselsättning, vilket måste anses vara av synnerlig vikt i vår tid, när rekordmånga människor plågas av längre eller kortare perioder av arbetslöshet. Uppfinnare och innovatörer bör betraktas och behandlas som en av tillväxtsamhällets viktigaste nyckelgrupper. Det är dock relativt lätt att i dag stjäla patent, och det är förenat med ganska stora kostnader att anlita ombud för hjälp med ansökningshandlingar och också, när så kan bli aktuellt, översättningsarbete vid förvärv av patentskydd i annat land. Som jämförelse kan nämnas att de sammantagna myndighetsavgifterna för ett patentskydd inom alla EU-länder är omkring fem gånger högre än motsvarande avgifter för ett skydd i USA. Särskilt för små och medelstora företag kan omkostnaderna kring patentansökningsprocesen utgöra ett hämmande hinder. Vi utvecklar dessa tankegångar närmare i vår reservation nr 1, där vi alltså kräver att regeringen lägger fram något slags förslag om differentierade avgifter vid patentansökan. Det är också svårare att hitta riskvilligt kapital när uppfinningar relativt lätt kan stjälas. Också för skydd mot patentintrång har vi velat aktualisera någon form av patentintrångsförsäkring. Det sammanhänger med att just patentskydd har blivit ett alltmer svårartat problem att komma till rätta med. Det drabbar alltså patentsökaren ekonomiskt i hög grad när det sker sådana intrång. Vi noterar dock, herr talman, att regeringen i viss mån har uppmärksammat dessa problemområden dels genom direktiv till den s.k. småföretagardelegationen, dels genom vissa uppdrag till Patent och registreringsverket och även NUTEK - Närings och teknikutvecklingsverket. Det kan finnas skäl att t.ex. avvakta de fortsatta ansträngningarna att försöka få fram en täckande försäkringslösning när det gäller patentintrångsförsäkring. På en punkt, herr talman, har utskottets majoritet dock inte velat följa våra förslag. Det gäller att förlänga det s.k. prioritetsåret från för närvarande 12 månader till 24 månader och tiden för offentliggörande av patent från för närvarande 18 månader till 24 månader.

Detta utvecklar vi närmare, herr talman, i reservation nr 2, som handlar om prioritetsrätten. Enligt utskottsmajoritetens mening väger intresset av att det inom rimlig tid blir klarlagt i vilken omfattning en ny uppfinning slutligen blir patentskyddad tyngre än den enskilde uppfinnarens intresse av ytterligare rådrum för att bedöma behovet av patentansökningar i andra länder. Tolv månader anser utskottsmajoriteten vara en lämplig avvägning mellan de olika intressen som här gör sig gällande. Vi moderater delar alltså inte denna mening, då vi menar att en uppfinning är starkt knuten till en enskild persons prestation och ideella upphovsrätt samt att upphovsmannen måste tillerkännas en skäligare och rimligare tid för frågan om att eventuellt utvidga patentansökan till andra länder.

Herr talman! För att vinna tid vill jag på grundval av vad jag nu här har anfört nöja mig med att avslutningsvis yrka bifall till vår reservation nr 1.

Herr talman! På grund av den sena timmen och av solidaritet med kulturutskottet, som såvitt jag förstår står i kö för att debattera, skall jag bara uppehålla mig kring reservation nr 3. Skall man kunna ta patent på levande organismer? Ännu på 70-talet var svaret på den frågan ett självklart nej. De flesta europeiska länder anpassade då sin patentlagstiftning till den nya Europakonventionen, som innehåller ett klart förbud mot patent på växtsorter och djurraser och på biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur. De enda livsprocesser som kan patenteras enligt den konventionen är mikrobiologiska förfaranden. Det undantaget infördes i de flesta länder redan på 40-talet för att möjliggöra patent på framställning av antibiotika och andra jäsningsprocesser. För växtförädlingen fanns växtförädlarrätten, som mer kan liknas vid copyright. I och med genteknikens framväxt under 80-talet började man diskutera patent på levande organismer. I USA patenterades först bakterier, sedan växter och slutligen också djur. Varken USA eller Japan har några uttryckliga hinder mot livspatent i sin lagstiftning. Därför menar Vänsterpartiet att regeringen måste verka på det internationella planet för ett förbud mot patent på olika livsformer. Herr talman! EU-kommissionen har sedan drygt tio år tillbaka försökt baxa igenom ett direktivförslag med krav på harmonisering av medlemsländernas patentlagstiftning. Syftet med EU-direktivet var att åstadkomma ett politiskt beslut om livspatent. EU kommissionens argument var också att främst stötta bioteknikindustrin. Kommissionen hävdade att genteknikforskning är så dyr och riskabel att den inte kan drivas utan patentskydd. Men förslaget mötte ett oväntat motstånd från såväl medlemsländer som enskilda organisationer. EU-parlamentet krävde vid sin behandling flera ändringar. Efter många turer är det framlagda ändringsförslaget trots allt bättre än det ursprungliga - det skall medges - men det är fortfarande inte bra. Alltfler forskare ser en risk med att livspatent kan fördröja snarare än gynna vetenskapliga framsteg, eftersom det fria utbytet inom forskarvärlden hindras. Många biopatent är dessutom mycket breda och omfattar ännu icke upptäckta egenskaper hos den patenterade genen eller organismen. Det mesta av genteknikforskningen kontrolleras av storföretag i norr, och den inriktas också på att svara mot industriländernas marknad och behov. U länderna är däremot intressanta som försöksmarknader. U-länderna är också intressanta därför att basen för all genteknik, eller i varje fall mycket av gentekniken, kommer från den rika biologiska mångfald som går att hitta där. Majs, ris, socker och kakao ägnas ett väldigt stort intresse av genteknikforskningen, eftersom det är varor som har global konsumentspridning. Dessa grödor är utvecklade under århundraden av bönder i tredje världen. Gener från tredje världen kommer med största sannolikhet att patentbeläggas av i-ländernas storföretag. Därmed tvingar man in u-landsbönderna i ett beroendeförhållande gentemot företaget som kommer att kontrollera grödan. De lokala variationerna av grödan kan komma att slås ut. Bonden blir då hänvisad till att köpa utsäde som bjuds ut på de villkor som sätts upp av företagen. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att krafterna bakom gentekniken är transnationella, kommersiella krafter med enorma resurser, som genom patenteringen naturligtvis vill ha tillbaka pengar på insatt kapital. Det är inte konstigare än så. Men patent på livsformer kan aldrig någonsin försvaras ur etisk synpunkt. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Jag ställer mig bakom alla reservationer till detta betänkande som Miljöpartiet har skrivit under. Jag kommer dock i dag att yrka bifall bara till reservation nr 6. Med tanke på dagens sena timme skall jag försöka fatta mig någorlunda kort. Jag tänker ta upp två frågor Miljöpartiet anser att Sverige i EU:s ministerråd och andra internationella sammanhang bör verka för att man inte skall kunna ha patent på biotekniska uppfinningar. Vi vill även ha en lagändring som innebär att de patent på genmanipulerade produkter som redan beviljats kan avvecklas. Sverige bör också i FN verka för att varje folk garanteras rätten till de egna generna, såväl vad gäller växter som djur. Bioteknikindustrin argumenterar i dag för patentering. Man säger att man på detta sätt kan få tillbaka de dyra investeringar man gör i den kostbara gentekniken. Att öppna för patentering av t.ex. växter innebär också att öppna för ett fåtal kapitalstarka organisationer. Det finns då en risk att de kan få hela kontrollen över den genetiska bas som i dag utgör grunden för vår försörjning, t.ex. produktionen av mat. På växtförädlingsområdet är gentekniken inte dyrare än andra traditionella tekniker. I dag finns det dock mycket pengar i gentekniken. Vi anser att patentering av mänskliga gener och deras användning är både skadlig och onödig. Att genmanipulera för att djur skall producera livsmedel som t.ex. mjölk med en viss sammansättning är både onödigt och farligt. Det är att mixtra med det ekologiska systemet. Det är en form av rysk roulett. Jag tänker ta ett exempel på hur känsligt det ekologiska systemet är. Det gäller det afrikanska biet, det som kallas mördarbiet i Latinamerika och Amerika. Man trodde inte att det här biet skulle vara så farligt som det var. Man släppte i och för sig löst det av misstag, men detta bi har i Latinamerika och USA kostat hundratusentals miljoner dollar och även hundratusentals liv. Det visar hur känsligt det ekologiska systemet är. Det är ingenting som vi kan mixtra med på det sätt som man gör med gentekniken. Jag går så över till programformat. Inom medierna, t.ex. radio och TV, är i dag programidéer någonting som är väldigt värdefullt och kostar väldigt mycket pengar. I dagens upphovsrätt är inte programformat helt skyddade. En sammansatt idé, med bilder och text, kan ibland vara mer värdefull än det som i dag går att skydda med upphovsrätten. Många av de personer som jobbar med de här frågorna blir i dag utnyttjade av radio och TV-stationer, både större och mindre. Det här tycker vi inte är bra, varken för de här personerna eller för utvecklingen på området. Vi anser att man skall se över upphovsrätten så att en viss form av programformat kan skyddas. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Trots att det är sent har jag svårt att stryka mer än vad jag har gjort i mitt anförande, eftersom det är många frågeställningar och flera reservationer. Jag skall dock göra så gott jag kan för att hålla tiden. Herr talman! Utskottets betänkande Immaterialrättsliga frågor behandlar 17 motioner från den allmänna motionstiden. Vidare redovisas en av utskottet initierad utvärdering av reglerna om följerätt i upphovsrättslagen. I fem motioner föreslås åtgärder för att underlätta och initiera ansökningar om patent. Sex motioner innehåller yrkanden som riktar sig mot möjligheten att få patent på livsformer. Övriga motioner rör bruksmönster, växtförädlarrätt och upphovsrätt. Med anledning av ett motionsyrkande förordar utskottet ett tillkännagivande om att regeringen bör överväga behovet av upphovsrättsligt skydd för det översättningsarbete som bedrivs av Bibelkommissionen. Till betänkandet har fogats sju reservationer. De immaterialrättsliga frågorna är många gånger mycket komplicerade. Jag vill därför nämna att jag är glad att det i utskottet trots dessa reservationer finns en stor samsyn i de här frågorna. Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. I reservation nr 1 föreslår Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet att införa differentierade avgifter vid patentansökning. Motivet är att kostnaderna för att ansöka om patentskydd enligt motionärerna är så höga att det innebär problem för enskilda uppfinnare och småföretagare. När vi för ett år sedan debatterade denna fråga här i kammaren ansåg utskottsmajoriteten, precis som vi gör denna gång, att patentavgifterna endast torde utgöra en mindre del av de totala kostnaderna i ett patentärende. De stora kostnaderna är ombudsarvoden för upprättande av ansökningshandlingar samt översättningskostnader. Ansökningsavgiften till Patent och registreringsverket uppgår till 3 800 kr plus 900 kr för tryckningsavgiften. Att erhålla patentskydd i Sverige under tio år uppgår till 60 000 kr i ett normalfall, enligt NUTEK:s rapport från 1997. Det kan jämföras med att erhålla patentskydd i enlighet med den europeiska patentkonventionen, vilket anges uppgå till omkring Därmed vill jag inte ha sagt att det inte bör bli billigare och enklare att söka patent. Mycket görs i frågan, både nationellt och inom EU, för att göra handläggningsförfarandet både snabbare och enklare och därmed också billigare. Patent och registreringsverket har självt i en skrivelse till regeringen 1996 väckt förslag om vissa ändringar i patentlagen som rör förenkling och förbilligande av handläggningsförfarandet. De frågor som verket tagit upp kommer att behandlas i en departementspromemoria under 1998. EG-kommissionen har i juni 1997 givit ut en grönbok om patentsystemet i Europa med undertiteln Främjande av innovationer genom patent. I grönboken redogörs för ett arbete inom EPO för att sänka kostnaderna för Europapatent. Kommissionen tar också upp om det är lämpligt att enligt amerikansk förebild införa differentierade avgifter för små och medelstora företag. Utskottsmajoriteten konstaterar att mycket pågår som överensstämmer med motionärernas krav, och jag yrkar därför avslag på reservationen. Reservation nr 2 från Moderaterna handlar om en förlängning av det s.k. prioritetsåret. Detta är också en upprepning från förra året. Utskottsmajoriteten har inte ändrat uppfattning utan anser fortfarande att det s.k. prioritetsåret, som för närvarande är 12 månader, bör vara 12 månader och inte 24 månader som Moderaterna vill ändra det till. Det är viktigare att det inom rimlig tid blir klarlagt i vilken omfattning en ny uppfinning slutligen blir patentskyddad än att den enskilde uppfinnarens intresse av ytterligare utsträckt tid för att bedöma behovet av patentansökningar i andra länder tillgodoses. En viktig funktion av patentförfarandet är att information om ny teknik på ett effektivt sätt snabbt blir tillgänglig för den som har behov av den i forskning, i kommersiell tillämpning eller på annat sätt. För att förhindra att de långa handläggningstiderna för patentansökningar leder till att ansökningar hålls hemliga under lång tid har det införts en bestämmelse i 22 § Den nuvarande prioritetsperioden på 12 månader är resultatet av internationella överläggningar och får anses som en lämplig avvägning mellan de olika intressen som gör sig gällande. Utskottsmajoriteten har inte ändrat uppfattning, eftersom inget nytt har framkommit. Reservation nr 3 från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet handlar om patent på biotekniska uppfinningar. Även denna fråga diskuterades förra året. Då väntade vi på ett direktiv från EU parlamentet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Innehållet i det kommande direktivet skall vara bestämmande för de svenska rättsreglerna på området. Det har fortfarande inte kommit något direktiv. EU-parlamentet avslutade sin första behandling av ärendet i juli 1997 med att anta 66 olika förslag till ändringar i kommissionens reviderade förslag. Kommissionen har därefter, i augusti 1997, lagt fram ett ytterligare reviderat förslag till direktiv i vilket man gjort omarbetningar på samtliga punkter utom en, där parlamentet har begärt ändringar. Generellt kan sägas att Europaparlamentet har förordat en starkare betoning av de etiska aspekterna och att kommissionen har beaktat detta. Ministerrådet antog den 27 november i en gemensam ståndpunkt det nya direktivförslaget. Ärendet skall nu åter behandlas av Europaparlamentet. Varför behövs då direktivet? Biotekniken har under det senare decenniet utvecklats snabbt och kommer utan tvivel att även i fortsättningen spela en mycket stor roll inom modern forskning och utveckling. Möjligheterna att få patent på en uppfinning har givetvis stor betydelse för den fortsatta utvecklingen inom området. Direktivförslaget innehåller bestämmelser för harmonisering av medlemsstaternas nationella patentlagstiftning avseende biotekniska uppfinningar. Patentlagstiftningen i EU:s medlemsstater är i hög grad harmoniserad, bl.a. som en följd av att alla länder är anslutna till den europeiska patentkonventionen. Men patentlagstiftningen har tillkommit under en tid då de möjligheter som modern bioteknik öppnar inte kunde förutses. Viss osäkerhet uppkommer därför om hur nuvarande patentsystem skall tillämpas med avseende på bioteknologiska uppfinningar. Svårigheter föreligger framför allt i att göra en avgränsning mellan vad som är patenterbart och vad som inte är det. Inte minst de etiska aspekterna gör att man kan befara att tolkningen av patentlagstiftningen i dessa fall kan komma att variera mellan medlemsländerna. I förhållande till det tidigare förslaget har i huvudsak tre förändringar gjorts: 1. Man har med avseende på delar av den mänskliga kroppen klarare markerat skillnaden mellan en uppfinning, som alltså är patenterbar, och en upptäckt, som inte är det. 2. Den etiska regeln, dvs. bestämmelsen om att uppfinningar vilkas kommersiella utnyttjande skulle stå i strid med allmän ordning eller goda seder är uteslutna från patenterbarhet, har utvidgats. Genom exemplifieringarna i artikel 6 anges att förfaringssätt för reproduktiv kloning av människa inte skall vara patenterbart. Detsamma gäller förfaringssätt för modifiering av människans könscellers genetiska identitet. 3. En tredje nyhet gäller den redan tidigare i direktivet intagna bestämmelsen om jordbruksundantaget, farmer s privilege, som har utvidgats. Direktivet skall passa in i existerande patentlagstiftning och är inte avsett att introducera någon särskild patentlagstiftning för levande material. Däremot åläggs medlemsstaterna att anpassa sin befintliga patentlagstiftning till den speciella regleringen i direktivet. Det slås också fast att direktivet inte skall påverka lagstiftning - vare sig nationell eller gemenskapsrättslig - om övervakning av forskningen på detta område eller utnyttjandet av resultatet av sådan forskning. Det patenterbara området regleras i 1 § patentlagen. Utgångspunkten i patentlagstiftningen är att skillnad inte skall göras mellan olika teknologier. Patent har sålunda meddelats för åtskilliga biotekniska uppfinningar. En etisk gränsdragning för vad som skall anses patenterbart finns i bestämmelsen om generellt förbud mot patent på uppfinningar vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän ordning. Direktivförslaget ligger väl i linje med den svenska patenträtten. Vissa ändringar kommer dock att krävas. Den etiska gränsdragningen måste förtydligas med mera konkreta bestämmelser om vad som inte kan komma i fråga för patentskydd. Vidare måste patentlagen kompletteras med bestämmelser om jordbruksundantaget. Den 16 oktober 1997 tillsattes en kommitté med företrädare för riksdagspartierna med uppgift att analysera den moderna biotekniken, dess möjligheter och risker.

Uppdraget innehåller mycket mer, men jag stannar där. Uppdraget skall redovisas till regeringen den Med detta yrkar jag avslag på reservationen. Reservation nr 4 från Centerpartiet handlar om införande av bruksmodellskydd. Jag kommer inte riktigt ihåg om det yrkades bifall till den reservationen. Men vi yrkar avslag på reservationen, eftersom så mycket är på gång. Det är bara Luxemburg, Storbritannien och Sverige som i dag saknar den här skyddsformen. Direktivet är ute på remiss, och i höst tillsätts en rådsarbetsgrupp. Enligt förslaget skall medlemsstaterna senast den 31 december 1999 ha antagit de lagar och andra författningar som krävs för att implementera direktivet. Reservation nr 5 från Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gäller växtförädlarrätten. En ny lag trädde i kraft den 1 juli 1997. Genom den nya lagen har ensamrätten till nya växtsorter förstärkts, och en anpassning har skett till den moderna bioteknikens möjligheter. Centerpartiet tar i sin motion upp frågan om utformandet av det s.k. jordbruksundantaget i den nya lagen. Undantaget innebär att jordbrukare tillåts använda sådant växtmaterial som de skördat på den jord de själva brukar och använda det till nytt utsäde inom den egna brukningsenheten. Det motionären vänder sig emot är att det inte klart framgår i lagtexten att undantaget även gäller legorensning. Det har visat sig under den tid som lagen har varit i kraft att det har fungerat bra. Man har slutit avtal mellan parterna. Det problem som Agne Hansson tar upp är ingen fråga som jordbrukarna direkt diskuterar. Det finns inte heller några motioner om detta till LRF:s årsstämma. Om det var ett problem skulle det ha uppmärksammats. Små lantbruk undantas från regeln att betala ersättning. Använder man mindre än en viss kvantitet utsäde eller jordbruket är mindre än 20 hektar är det fritt. Det gäller också legorensaren. Legorensaren har informationsskyldighet, dvs. skall ange hur mycket och till vem han eller hon har rensat. Men legorensaren behöver aldrig betala ersättning till rättighetsinnehavaren. Det gör jordbrukaren, om han kommer upp i en sådan kvantitet. Legorensaren blandas inte in. Tillämpningen i dag är förenlig med motionärernas vilja. Jag tror att Agne Hansson kan känna sig nöjd vad gäller utvecklingen av legorensning och avgifter. Reservation nr 6 angående ökat skydd för programformat har avgetts av Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet. Programformat i den mening som beskrivs i motionerna kan enligt utskottet inte behandlas som ett enhetligt begrepp. Detta torde nämligen kunna innefatta allt från relativt obearbetade idéer om uppläggningen och inriktningen på en programserie till väl genomarbetade programkoncept, innefattande manus, musik, kostym, rekvisita, dekoranvisningar m.m. Beroende på vad ett enskilt programformat består av, kan det således redan enligt gällande regler vara upphovsrättsligt skyddat i flera avseenden. Den omfattande handeln med programformat har utvecklats på marknadsmässiga villkor och avtalsmässiga grunder, i princip oberoende av vilket upphovsrättsligt skydd som skulle kunna åberopas för de enskilda objekten. Utskottet anser inte att det i dagsläget finns något behov av utökat skydd, som motionärerna förespråkar, inte heller att det finns några skäl för att just programformaten skulle ges ett mer långtgående upphovsrättsligt skydd än vad som gäller för konstnärliga alster i övrigt. Dessutom är det inga stora problem i dag. Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet angående utökat skydd för immateriella rättigheter. Även denna reservation är litet grand av att slå in öppna dörrar. Det finns en bred enighet i utskottet om att det är viktigt att förbättra villkoren för uppfinnare där det är möjligt. Goda villkor för uppfinnare och innovatörer stimulerar till kreativitet som gagnar företagsamheten och ökar sysselsättningen. Det är vi alla överens om. Våren 1994 beslutade riksdagen om väsentligt skärpta åtgärder mot intrång i de immateriella ensamrätterna. Genom beslutet, som innebar ändringar i varumärkeslagen, upphovsrättslagen, patentlagen, mönsterskyddslagen, växtförädlarlagen m.fl., har domstolarna nu möjlighet att vid vite förbjuda fortsatt intrång inom hela det immaterialrättsliga området. Genom ändringar av skadeståndsbestämmelserna på det industriella rättsskyddets område har rättighetshavarens ställning vid intrång förstärkts. Detta är också reservanterna nöjda med. Småföretagsdelegationen har i sin rapport Bättre och enklare regler föreslagit flera åtgärder. I Patentoch registreringsverkets skrivelse till regeringen finns det också förslag på förändringar. Svårigheterna med att finansiera en patentintrångsförsäkring har redovisats, och utskottet finner det beklagligt, eftersom patentintrången är ett allvarligt och växande problem.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
Herr talman! Eva Arvidsson har verkligen bemödat sig om att beskriva och motivera utskottets ställningstagande på samtliga områden. Det var intressant att höra anförandet. Det måste bli ganska omfattande och beskrivande, därför att det är ett svårt och krångligt område och där olika delar går i varandra. Jag tycker att slutsatsen av anförandet borde vara att man skall se över de allmänna villkoren för uppfinnare, innovatörer och i synnerhet småföretagare för att få ett enklare och stabilare system. Vi tycks vara överens om att vi bör ha differentierade avgifter. Jag menar att 60 000 kan vara mycket för den lille ensamföretagaren i ett känsligt ingångsskede vid ansökan om patent. En patentansökan kan ge upphov till väldigt stora utvecklingsmöjligheter, men en annan kan ge mindre. Jag tycker att det är rimligt med en differentiering. Jag kan inte förstå varför vi inte kan bifalla motionskraven när vi nu är överens. Slutligen var det frågan om patent på livsformer. Inte minst med tanke på vad som har hänt i EU parlamentet, är det viktigt att vi i Sverige driver på. Är vi överens i sak? Om detta inte skall tillåtas, skall det också sägas.
Herr talman! Det pågår ett arbete för att förbättra villkoren för uppfinnare. Det finns många olika förslag. I Småföretagsdelegationens rapport finns 131 punkter. Men det är endast ett fåtal som direkt riktar sig mot patent. 60 000 kr är en stor summa för många företagare. Men 60 000 kr skall inte betalas på en gång. Initialkostnaden är 3 800, sedan är det tryckkostnaden. Om man vill ha patentet tillkommer årliga kostnader. Det är en låg kostnad i initialskedet. När man sedan kan tjäna pengar på sitt patent får man betala en årlig avgift. I jämförelse med andra länder är det inte mycket. Vi får se vad som kommer att hända med den differentierade avgiften. Frågan måste utredas, och sedan får vi se hur det blir med organisationen. Sedan var det frågan om patent på livsformer och det väntade direktivet från EU. Vi får vara glada att skrivningarna har skärpts ordentligt. Kommittén som tillsattes i oktober 1997 har knappt börjat jobba. Den har många uppgifter att genomföra. Det verkar konstigt att förbjuda och avveckla de patent som finns i dag innan det har gjorts några undersökningar av konsekvenserna.
Herr talman! Villkoren för uppfinnare och innovatörer kan sägas spegla näringslivsklimatet och det allmänna företagsklimatet i ett land. Det är av central betydelse för ett lands tillväxt, sysselsättning och välståndsskapande möjligheter hur dessa människor bemöts. I fråga om dyra omkostnader vidhåller vi att det skulle vara möjligt att förenkla processen för att därigenom tjäna pengar. Tid är pengar. Vi föreslog en möjlighet att differentiera ett avgiftssystem, ungefär som i USA. Vi menar att frågan om en förlängning av prioritetsåret hänger samman med rätten till en prestation och den ideella upphovsrätten - och i viss mån äganderätten. Den som har gjort en uppfinning har också ett intresse att få den ordentligt förankrad om den skall exploateras även utanför landets gränser. Därför kan visst längre rådrum vara behövligt. De allmänt förbättrade villkoren för uppfinnare och innovatörer - som vi påpekar i reservation 7 - hänger samman med att just näringslivsklimatet skall bli bättre. Det är symtomatiskt att när Småföretagsdelegationen ber om synpunkter på framlagda förslag svarar inte tre av de viktigaste och mest centrala departementen. Det är mycket av ord från regeringen men litet av konkret handling för att allmänt sett försöka förbättra näringslivsklimatet. Innovatörernas och uppfinnarnas ställning är en del av det allmänna näringslivsklimatet.
Herr talman! Man har på Patent och registreringsverket själv föreslagit förenklingar. Det kommer en departementspromemoria 1998. Förslagen från Småföretagsdelegationen skall bearbetas för att se vad som går att använda. Så mycket som är på gång nu har det inte varit någonsin tidigare. Henrik Järrel tog upp frågan om prioritetsåret. Det är klart att en förlängning av det s.k. prioritetsåret stärker den enskilde uppfinnarens och innovatörens ställning just då. Men det är inte säkert att det skulle gagna uppfinnarna. De är litet beroende av varandras uppfinningar. Vi tror att den nya tekniken kan underlätta för uppfinnare och innovatörer att finna lämpliga samarbetspartner inom landet och utomlands, få fram produktions och finansieringsformer och ta ställning till om patent skall sökas i andra länder. Det är inte säkert att en förlängning av prioritetsåret gagnar dem. Med tanke på hur tekniken hjälper oss för att snabba på det hela kanske det inte blir fråga om en förlängning utan något som går ännu fortare.
Herr talman! Regeringen och dess företrädare har under detta valår alltmer börjat sjunga småföretagsamhetens lov.

Det skulle vara bra om regeringen gav en konkret signal i handling, inte bara i ord.
Herr talman! Småföretagsdelegationen har tillsatts. Man måste kunna ta hand om de förslag som kommit in och se vilka förbättringar som kan göras innan det går att säga att ingenting händer.
Herr talman! Bibelkommissionen är en statlig utredning som har regeringens uppdrag att nyöversätta hela Bibeln. Nya testamentet var klart 1981, och de s.k. Apokryferna var klara 1986. Nu återstår Gamla testamentet, som är den utan jämförelse största och svåraste delen i översättningsarbetet. Gamla testamentet blir klart i slutet av 1999, och därmed är hela Bibeln nyöversatt. Året efter kommer en färdig helbibel med notapparat, parallellhänvisningar och uppslagsdel - Bibel 2000. Det problem vi berör i motion L808 till lagutskottet är att den bibelöversättning som sker i form av en statlig utredning saknar upphovsrätt. Huvudregeln som nämns i utskottets utförliga skrivning är att enligt 9 § 1 st upphovsrättslagen gäller upphovsrätt inte för författningar, beslut av myndigheter, yttranden av svenska myndigheter eller officiella översättningar av sådana texter. Bibelkommissionen är en statens offentlig utredning, och därmed en svensk myndighet. Oavsett om kommissionen publicerar sina översättningar genom SOU-volymer eller på annat sätt saknas alltså i princip både ekonomisk och ideell upphovsrätt. Det finns undantag från den regeln, t.ex. för musikaliska verk eller diktverk. Som diktverk måste givetvis Psaltaren betraktas med sina 150 psalmer. Det gäller också andra bibelböcker. Men texterna i stort saknar helt upphovsrätt. Detta skapar oklarhet och bäddar för tolkningstvister i framtiden vilket skulle kunna undvikas om vi fick en komplettering av upphovsrättslagen. Det är inte fråga om översättarnas eller experternas personliga upphovsrätt som skulle ge dem eller deras arvtagare rätt till ekonomisk ersättning i 70 år, som ju gäller för den allmänna upphovsrätten. Grundtanken i motionen är att det arbete som staten har tagit ansvar för under många år med för närvarande en kostnad på 5 miljoner kronor per år, sammanlagt hittills över 70 miljoner kronor, inte bör lämnas utan skydd. Det är dessutom fråga om ett av vår tids största forskningsprojekt inom det humanistiska området. Jag vill till sist tacka utskottet för en mycket noggrann och seriös behandling av motionen. Jag är givetvis glad över att ett enigt utskott föreslår ett tillkännagivande.

Herr talman! I lagutskottets betänkande LU17 behandlas två motioner från 1996, så de är litet gamla. Det handlar om godtrosförvärv. BRÅ:s statistik visar att tillgreppsbrotten är den kategori av brott som ökar mest. Inte nog med att polisen oftast inte utreder dessa brott på grund av mängden. Även om det skulle ske får inte den bestulne tillbaka sina ägodelar om brottslingen hunnit sälja stöldgodset. Vilka slutsatser kan man dra av dessa faktaupplysningar? Jo, att det är alldeles för lätt att avyttra stöldgods. Lagen gör det alltför enkelt att hävda godtrosförvärv av stulen egendom. Polisen har vid ett flertal samtal uttryckt denna åsikt och velat ha en förändring. Inte minst när det gäller att drog och spritmissbrukare finansierar sitt missbruk är det av vikt att försvåra avyttringen av stulna varor. I Sverige är det inte svårt att hitta en köpare eftersom lagen om godtrosförvärv är alltför generös. Herr talman! Jag har ett exempel. Handeln med begagnade båtar är stor. Varje år säljs stulna båtar till ett värde av 80 miljoner kronor. Sju av tio stulna båtar återfinns aldrig utan saluförs på båtmarknaden. En omdefinierad båt/båtmotor försvinner lätt i mängden. Sjöpolisen har en svår uppgift. När en stulen båt påträffas tas den i beslag för utredning. Den nye ägaren hävdar att köpet skett i god tro, men polisen kan misstänka att båten är stulen. Om åklagare vid förundersökning inte anser misstanken styrkts hävs beslaget och båten återlämnas till den som har köpt den i andra hand. Den bestulne båtägaren får själv driva en civilrättslig process. Han får begära båten i kvarstad och i rättegången bevisa att köparen varit i ond tro samt visa att köparen borde insett att tjuven inte haft rätt att sälja båten. Den komplicerade lagstiftningen gör att mycket få civilrättsliga tvister om godtrosförvärv prövas rättsligt över huvud taget. Ett sätt att radikalt försvåra att avyttra stöldgods skulle vara att ändra reglerna för godtrosförvärv. Köparna skall inte längre vara lika säkra på att få behålla stöldgodset som i dag. Reglerna för godtrosförvärv bör ändras så att försäljning av stöldgods avsevärt försvåras. Mitt förslag är att vindikationsprincipen skall gälla vilket innebär att den ursprunglige ägarens rätt består och att han har rätt att få tillbaka egendomen, omfattande förutom stöldgods egendom som har frånhänts ägaren genom rånbrott, tillgrepp av fortskaffningsmedel och egenmäktigt förfarande, från den godtroende förvärvaren utan att betala någon ersättning för den. I betänkandet står att Godtrosförvärvsutredningen avlämnade ett betänkande i maj 1995. I betänkandet föreslogs bl.a. en skärpning av kriterierna för god tro. Men däremot föreslogs inga förändringar av den grundläggande princip som jag nu har talat om. Regeringskansliet har för avsikt att komma med en proposition som har aviserats till den 25 maj innevarande år. Men vi vet inte riktigt hur det kommer att gå och när den skall behandlas. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen och hoppas att detta skall förändras.

Herr talman! Vi går från båtar till konstnärlig utsmyckning. Först vill jag tacka för det positiva svar som vi har fått på vår motion om konstnärlig utsmyckning av allmänna platser. Vi vill att man i ökad utsträckning involverar fastighetsägare, brukare och allmänhet när Statens konstråd bidrar med offentlig konst. Det har styrkts att rådet genomgående tillämpar samråd med fastighetsägare, arkitekter och brukare när det gäller placering av verk och val av konstnärer. Motivet till motionen är självklart konkreta fall där osämja har uppstått. Det verkar som att det endast rör sig om olycksfall i arbetet och inte är någon praxis. Kommunala politiker kanske skulle ha en del att lära av det och lära sig vad som menas med lokalt inflytande. För vem vill se att skattemedel går till kultur om det uppstår kalabalik vid utsmyckning och man tvingas att ta ned konstverk? Herr talman! Jag beklagar att kulturutskottet inte delar Miljöpartiets uppfattning vad avser att överföra handläggningen av det statliga stödet till icke-statliga kulturlokaler till Kulturdepartementet. Bakgrunden till motionen är att motiven för stödet är kulturpolitiska. Att det finns byggteknisk kunskap på Boverket är inte ett skäl att ha kvar huvudansvaret för handläggningen där. Miljöpartiet anser att vi helt enkelt bör vända på beslutsgången så att beslut fattas på kultursidan efter hörande av Boverket. Stödet har ju drastiskt minskat under den här mandatperioden, så snart finns det ingenting att flytta över. Det är en trist utveckling, anser jag. I stället borde stödet utvecklas till att även gälla hembygdsgårdar, gamla kvartersbiografer och varför inte kulturfik. Jag vill betona att utskottet, precis som Miljöpartiet, anser att stödet är av stor betydelse för kulturlivet i hela landet.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

Herr talman! Klockan börjar närma sig elva och jag tänkte inte gå in i någon häftig debatt kring detta betänkande. Det behandlar ju frågan om stöd till lokaler samt detta med delaktighet i beslutsprocessen vid Statens konstråd när det gäller utsmyckning av allmänna platser. Det finns tre reservationer till betänkandet. Jag yrkar avslag på samtliga tre reservationer och bifall till utskottets hemställan. Det är klart att man kunde göra en ganska lång utvikning om hur viktiga de här lokalerna, såväl ickestatliga kulturlokaler som allmänna samlingslokaler, är som stödjepunkter för den lokala kulturens utveckling. Men jag tror att vi får ta den debatten vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Den framväxande mångfalden inom radio och TV ställer helt nya krav på den traditionella, etablerade public service-verksamheten i Sverige när det gäller både radio och TV. Det är bakgrunden till de olika reservationer som företrädare för moderaterna har fogat till detta utskottsbetänkande. Vi menar att public service-verksamheten måste koncentrera sig på uppgiften att tillföra publiken det som bara public service-verksamheten kan ge och som andra inte ger. Det är bakgrunden till vår hållning att public service-verksamheten skall koncentrera sig och se till att tillföra kulturlivet det utbud och den fördjupning av program som kan bidra till att bredda det samlade utbud som publiken kan möta. Vi menar därför också att krav måste ställas på att public service-televisionen ägnar sig åt att bestämt koncentrera sig på att göra det som bara den kan göra och inte andra. Därför ställer vi oss avvisande till att den skall splittra sina resurser på nya betal-TV kanaler. Vi hävdar mycket bestämt att de licenspengar som public service-verksamheten får in skall användas just till den kvalitet och fördjupning som andra nu vill anslå ytterligare pengar till. Herr talman! Det är vår bestämda uppfattning att public service-verksamheten i den nya mediemiljön kan vara en tillgång för publiken. Men det innebär att man måste utveckla sin profil. Det är mot den bakgrunden vi tillsammans med företrädare för andra partier i utskottet har reservationer där vi pekar på vikten av att public service-verksamheten inte försöker konkurrera med andra kanaler om den typ av program som de andra kanalerna ändå sänder. Det vinner publiken ingenting på, och man förlorar den möjlighet som den licensfinansierade verksamheten kan erbjuda, nämligen program som andra inte sänder. Herr talman! Vi moderater stöder självfallet de olika reservationer som vi står uppförda på, men jag väljer att i det här sammanhanget yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 11.

Herr talman! Vänsterpartiets mål i mediepolitiken är att utjämna de brister som finns inom medieområdet för att skapa ett jämlikare samhälle. Mediefrågorna handlar om makten över uttrycksmedlen och uttrycksmedlens makt över våra liv. Mediefrågorna står i relation till kulturpolitiken, som ger möjlighet för alla att erövra dessa uttrycksmedel - kultur som fantasi, underhållning och kritik. Det här står i förbindelse med demokratins villkor och med fördelningen av välfärd och makt. Med andra ord är radio och TV i allmänhetens tjänst en av kulturens, demokratins och yttrandefrihetens viktigaste frågor. Vi har här, med vetskap om att klyftorna i samhället ökar, ett stort ansvar för hur etermedierna utvecklas i vårt samhälle. Våra beslut i dag får därför avgörande betydelse för vad som sker i morgon. Människors möjlighet till yttrandefrihet präglas av deras sociala villkor och ekonomiska förutsättningar. Därför måste vi utjämna dessa förutsättningar och genom ett offentligt ansvarstagande möjliggöra demokratins fördjupning och fortbestånd. Vi har därför i reservation 3 föreslagit ett åtgärdsprogram för ökad tillgång och delaktighet i medieutbudet. Vi tror att det krävs särskilda insatser för att motverka dessa klyftor, bl.a. vad gäller kunskaper om mediernas möjligheter, och för att ge människor möjlighet att faktiskt välja. Det måste också finnas möjligheter för män och kvinnor att oavsett samhällsklass delta i medieutbytet. Vi delar därför inte moderaternas uppfattning att en snabb och öppen utveckling inom medieområdet baseras på mångfald och att den enskildes valfrihet i sig motverkar de klassklyftor som finns. Det synsättet förutsätter att vi redan är jämlikar, vilket vi faktiskt inte är. Jag yrkar bifall till reservation 3 och avslag på moderaternas reservation 4. Vänsterpartiet är positivt till ny teknik, men det avgörande är vad vi fyller den nya tekniken med. De digitala sändningarna ger möjlighet till fler kanaler med bättre kvalitet. Vänsterpartiet vill därför öka medieutbudets tillgänglighet för invandrare och handikappade. Vänsterpartiet har dessutom i reservation 13 tagit upp frågan om Utbildningsradion och dess möjlighet att sända och ansvara för en särskild utbildningskanal. Vi står givetvis bakom denna reservation, men jag yrkar inte bifall till den nu.

Herr talman! Jag skall försöka hålla det här anförandet utan att hemfalla åt gnällighet. Först vill jag tala om att jag är mycket kritisk till SVT:s styrelses krav på publikmål för SVT. Först har man det s.k. räckviddsmålet som säger att minst hälften av dem som ser på TV en genomsnittlig dag skall ha sett program i SVT:s kanaler. Sedan har man det s.k. marknadsmålet som säger att minst hälften av den tid som tittarna ägnar åt TV skall avse program som sänds av SVT. Jag tycker att man kan ställa detta i relation till de publikmål som SR:s styrelse har fastställt. De säger att 15 % av befolkningen skall lyssna på P 1, att 3 % av befolkningen skall lyssna på P 2-musik, att 15 % av befolkningen upp till 40 år skall lyssna på P 3 och att P 4 skall vara den mest avlyssnade kanalen i åldersgruppen över 35 år. Att hälften av befolkningen skall se på SVT är ett oerhört hårt krav som kan medföra svårigheter. Herr talman! Företagen skall enligt gällande sändningstillstånd erbjuda ett mångsidigt programutbud som kännetecknas av hög kvalitet. Häromkvällen ringde min mamma alldeles uppriven och undrade vad man egentligen menade med att beskriva äldre på det sätt som man hade gjort i en ny serie. Den heter visst Glöm inte mamma. Hon kände sig kränkt å alla sina åldrade vänners vägnar. Flera av dem är dementa, och hon ansåg att de hade blivit förlöjligade och hånade. Min mamma blev ledsen. Sådant skall inte sändas på TV, sade hon till mig. Vad skall jag svara på det? Jag var svarslös. Kvalitet, var det - hög kvalitet. Hur relateras det till att inte duga och att väljas bort? Jag säger ingenting. BRIS, Barnens Rätt i Samhället, har visst instiftat ett pris till den förening som hjälper barn att förstå att alla duger. Att inte duga - att väljas bort! Var får barn alla galenskaper ifrån? Herr talman! Programföretagen skall ta hänsyn till mediets särskilda genomslagskraft. Kulturutskottet har i tidigare sammanhang uttalat att även program som vänder sig till små lyssnargrupper skall förläggas till det som kallas för god sändningstid. Herr talman! Nu ankommer det på Granskningsnämnden att hålla reda på hur gällande regler följs. Politisk klåfingrighet vill vi inte ha!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 Än så länge saknar Sverige någon motsvarighet till USA:s mycket populära C-SPAN eller Kanadas politikkanal. Miljöpartiet anser att UR-Arenas förslag om direktsändningar från regionala politiska debatter i riksdag, EU-parlament, FN och andra politiska forum var ett väl bearbetat och bra förslag. Herr talman! Forskare har dessutom framhållit att ett sätt att förbättra förtroendet mellan politiker och väljare förutom fler folkomröstningar, skilda valdagar mellan kommun-, landstings och riksdagsval samt inslag av personval kan vara att inrätta en politisk TV-kanal. Därför tycker Miljöpartiet att det inte finns en minut att förlora. Jag ser gärna att regeringen återkommer med förslag till finansiering - gärna i vårbudgeten. Med detta yrkar jag bifall till reservation 12 under mom. 18.

Herr talman! För att vinna tid tänker jag begränsa mig till att enbart kommentera några av de reservationer som hör till betänkandet. I en av Moderaternas reservationer framgår att de vill ändra på public service-begreppet. De vill ge uppdraget en annan innebörd, och de vill att allmänhetens radio och TV skall " - erbjuda program som publiken annars inte möter -". Det hörde vi ju också Gunnar Hökmark säga nyss. Det är oss främmande. Som framkommit tidigare vill vi erbjuda de 99,8 % av befolkningen som i dag kan nås av public service-kanalerna ett brett programutbud. Utskottet har inte för avsikt att ta initiativ till att riva upp gällande tillstånd under perioden. Kulturdepartementet förbereder frågan om det framtida public service-uppdraget och hur det skall se ut inför nästa tillståndsperiod. Jag förutsätter att en parlamentarisk kommitté som tidigare kommer att delta i arbetet. Om man läser moderaternas reservationer ser man att de tycks vara oroliga för att programföretagen inte klarar av att ha kvalitet och fördjupning i sina program eller att tillgodose kraven från exempelvis synoch hörselskadade och språkliga minoritetsgrupper. Jag tycker att det är djupt orättvist mot den radio och TV som vi har i dag och det breda utbudet där. Det finns också, som Ewa Larsson nyss sade, en reservation som gäller företagens interna publikmål. Reservanterna anser att riksdagen uttryckligen skall ange att höga lyssnar och tittarsiffror inte skall vara det avgörande målet för programverksamheten. Jag vill informera om att det tydligt framgår av de sändningstillstånd som gäller för närvarande att programföretagen skall tillgodose alla publikgrupper när det gäller ett mångsidigt programutbud av hög kvalitet. Med "alla publikgrupper" menas självfallet att även mindre publikgruppers intressen skall tillgodoses vid tidpunkter då en stor del av befolkningen har möjlighet att ta del av programmen. Jag vill erinra om att det i uppdraget i dag också framgår att allmänradion och allmäntelevisionen inte skall låta sig styras av publikandelar, utan att de skall sända program som vänder sig även till en förhållandevis begränsad publik. Utvärderingsrapporten från programföretagen väntas snart lämnas in till regeringen och till Granskningsnämnden för radio och TV. Granskningen av att företagen uppfyller kraven kommer att ske. Moderaterna säger också nej till sponsring i radio och TV i en av reservationerna. Utskottsmajoriteten har accepterat att sponsring skall få förekomma i samband med sportevenemang därför att vi ställer krav på mångsidighet i programutbudet och att vi tycker att det är angeläget att även Sveriges Television har möjlighet att sända dyrbara sportevenemang. I detta sammanhang vill jag upplysa om att det för närvarande föreligger ett förslag om att allmänhetens möjlighet att se viktiga sportevenemang i TV skall kunna skyddas. Det gäller evenemang som inträffar högst en gång om året och som intresserar en bred allmänhet i Sverige. En departementspromemoria, Genomförande av EG:s TV-direktiv, är för närvarande ute på remiss. Arbetet som pågår bör inte föregripas i avvaktan på regeringens förslag till åtgärder. Margareta Andersson skriver i sin reservation att det är angeläget att regeringen noga följer den utbyggnad som SVT gör av de regionala nyhetssändningarna under tillståndsperioden. Jag tycker nog att det är precis det som utskottsmajoriteten säger i betänkandet. Det är viktigt att SVT fortsätter att utveckla den regionala nyhetsförmedlingen, men vi befinner oss bara i början av den här tillståndsperioden som sträcker sig fram t.o.m. 2001. Jag tycker att det är rimligt att SVT får tid på sig att leva upp till målet. I en av reservationerna tas frågan om betal-TV i SVT upp. Reservanterna är oroliga för att resurserna splittras och kvaliteten hotas om SVT inför betal-TV kanaler. Jag vill här nöja mig med att konstatera att regeringen bereder ärendet och att vi bör avvakta den beredningen. I två reservationer föreslås att dels politikerkanaler, dels en folkbildningskanal inrättas. Båda förslagen är i och för sig mycket sympatiska, men att ha en särskild folkbildningskanal kan tyckas vara litet begränsat - särskilt som vi har sagt i de kulturpolitiska målen att all kulturverksamhet skall främja bildningssträvandena. Också i tillståndet finns det en paragraf om att programutbudet som helhet skall präglas av folkbildningsambitioner. Under alla förhållanden anser jag att vi bör avvakta den beredning som sker i regeringen av betänkandet om utbildningskanalen. Detsamma gäller förslaget om politikerkanaler. Man kan ändå här säga att bevakningen från de politiska arenorna har ökat under senare tid både i public service-företagen, i närradion och i kabel-TV. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet KrU11 i dess helhet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag skall inte polemisera alltför mycket med Agneta Ringman. Jag skall bara notera två saker: Dels anser Agneta Ringman uppenbarligen att utbudet av kvalitet och fördjupningsprogram är fullt tillräckligt i den svenska mediemiljön. Det anser inte vi moderater. Dels anser hon att Sveriges television och public service-verksamheten i sin helhet skall konkurrera med andra programkanaler om den typ av program som dessa redan sänder. Herr talman! Detta drabbar ytterst publiken och långsiktigt också public service-verksamheten. Det kommer nämligen att urholka dessa företags legitimitet.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det är både bredd och djup samt hög kvalitet som gäller för tillstånden i dag. Jag nöjer mig med att svara så.

Herr talman! När det gäller den här skrivelsen har vi tvärs över alla partigränser varit i stort sett överens om vad vi vill åstadkomma. Man har påpekat att i en av de första propositionerna till riksdagen om biståndet från 1962 angavs att målet för biståndsgivningen var att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Detta är alltså någonting som är lika gammalt som biståndet. Därför är det inte underligt att vi är överens om målet. Det har här förts en diskussion också om enprocentsmålet. Det är en fråga som har tendens att komma upp varje gång som vi talar om biståndet. Men man skall ha helt klart för sig att ordet "mål" i det sammanhanget innebär något helt annat. Vi talar om att vi har ett mål att bekämpa fattigdomen, ett demokratimål, ett jämställdhetsmål osv., men när vi talar om enprocentsmålet är det utifrån den oerhört stora klyfta som finns mellan den rika världen och den fattiga världen. Hur mycket kan vi avsätta av våra gemensamma tillgångar för att möta den fattigdom som finns ute i världen? Hur skall relationen vara mellan det som vi använder för våra egna behov här i Sverige och det som vi använder för det här ändamålet? Det är alltså inte fråga om ett mål för hur biståndet skall se ut eller för vad vi vill åstadkomma med biståndet. Detta är någonting som jag tycker att vi skall ha helt klart för oss. En anledning till att många av oss tycker att enprocentsmålet är bra är att det tydliggör för människor att man kan föra ett resonemang om att det kan vara rimligt att avsätta en viss del av vår BNP - eller BNI, som man numera talar om. Det fina med detta är att man inte behöver diskutera varje år hur mycket som skall avsätts för det året. Detta enprocentsmål fluktuerar då med vår förmåga utan att vi behöver göra några ingrepp. Det är inte bara moderaterna som haft problem med detta, utan det har ju faktiskt också socialdemokraterna haft under den här perioden. Men vi hoppas att den ambition som uttrycks så småningom skall kunna sätta spår också i verkligheten. Vi hoppas att det inte skall ta de 40-45 år som jag såg att Berndt Ekholm talade om i en tidning, där han pläderade för - och det hoppas jag att han kan göra också här i riksdagen - att vi skulle kunna återgå till enprocentsmålet i snabbare takt. När det är sagt vill jag säga att även om fattigdomsmålet, dvs. att förbättra människors villkor och att höja deras levnadsstandard, verkligen är ett övergripande mål, påverkas det av flera andra faktorer. Jag tycker att det är dessa som i stort sett är uttryckta i de andra mål som förekommer. Sedan kan jag hålla med om att vi säkert nu och då behöver se över målen. Vi behöver se om det är något av målen som kanske inte åstadkommer så mycket eller om det finns mål som det är svårt att avgöra om vi uppfyller eller inte. Jag tror inte att den diskussionen skadar. Det är naturligtvis oerhört viktigt hur det är med demokratin i den nation som man försöker att hjälpa. Det kan vara ett stort hinder om demokratin är på en väldigt låg nivå, om den är mycket outvecklad eller om man tycker att det är ett rent diktatoriskt system. Men det finns naturligtvis situationer då vi, även om det förhåller sig så, ändå måste gå in med hjälp. Vi kan t.ex. se på den fruktansvärda svältkatastrof som har drabbat Nordkorea. Det skulle ju vara fruktansvärt om vi där på något sätt tog hänsyn till att de har haft ett förfärligt diktatoriskt system under lång tid och vi därför inte skulle komma människorna till hjälp. Det är naturligtvis vår skyldighet att göra allt vad vi kan. Jag tycker att det har varit alldeles för tyst om den katastrof som håller på att drabba en stor befolkning. Vi får ju signaler om att kanske ett par miljoner människor har svultit till döds. Vi bör allesammans stå upp för ett sådant katastrofbistånd, oberoende av system. Sedan kan det naturligtvis vara svårare att få även ett katastrofbistånd effektivt under sådana förhållanden. Vi är också allesammans klara över att de konflikter som förekommer gör att det blir väldigt stora bakslag för både handel och utbyte med sådana länder men också för den biståndsverksamhet som man försöker att bedriva. Därför har en konfliktförebyggande verksamhet, vår utrikespolitik, också en stor betydelse för att biståndet skall kunna effektiviseras. I den mån vi kan undvika att konflikterna övergår i våld sparar vi mycket mänskligt lidande men vi sparar också mycket av våra medel som kan användas på ett bättre sätt. Vi har från vår sida åter tagit upp enprocentsmålet, som jag har talat om. Vi vill också att det skall bli mer pengar till Idea. Även om vi har förståelse för att även andra länder skall bidra här, tycker vi att det är viktigt att det blir en snabb utveckling till att börja med och att den inte förhindras av brist på resurser. Sedan har vi återkommit till ett krav som vi länge har haft om att utvärderingsenheten, SAU, som infördes under förra regeringsperioden och avskaffades av Socialdemokraterna, på något sätt skall återupprättas. Vi tror att det är viktigt med en extern form av revision men också att man går igenom hur alla projekt faller ut och att man utifrån kan se med fräscha ögon på vad som görs inom biståndet - hur vi kan effektivisera och hur vi kan förnya oss. Därför tycker vi att det är viktigt att utvärderingsenheten återkommer. Jag vill yrka bifall till reservation 1 och reservation 7.

Herr talman! Det som vi behandlar i dag är vad man skulle säga något av kärnan i det svenska biståndet. Vi skall tala om det övergripande målet, nämligen att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Den skrivelse som vi har fått har på ett ganska bra sätt lyckats att mejsla ut en tydligare profil för fattigdomsinriktningen när det gäller det svenska biståndet. Vi skall komma ihåg att det inte bara är denna skrivelse som hör till sammanhanget, utan regeringen har levererat några till. Vi har egentligen ett paket som vi inte behandlar i dag men som vi totalt skall behandla under vårriksdagen. En skrivelse handlar om demokrati och mänskliga rättigheter, en handlar om en ny Afrikapolitik och en tredje kommer som handlar om våra insatser i Asien. Biörsmark har här tydligt pekat på hur den globala fattigdomen ser ut. Det är bara tråkigt att se att situationen fortfarande är så svår, att det trots allt har hänt så litet under alla de decennier som vi har jobbat med biståndsfrågorna. Fattigdomen ökar i Afrika. Den minskar i andra delar av världen, men i Asien bara i en takt som vi kan vara något så när nöjda med. Därför finns det alla skäl att stärka fattigdomsbekämpningen i biståndet. För detta behövs naturligtvis en strategi. Grunden för en sådan strategi måste naturligtvis vara att vi skall se till att de fattiga själva kan ta sig an sina problem. Vi skall ge dem ett sådant stöd att de får förmågan att själva lösa sina problem. Grunden i ett sådant bistånd är ju, som vi skriver i vårt betänkande, att det finns goda politiska förutsättningar, att det finns en politisk vilja till förändringar och en förmåga att ändra på situationen. Viktigt är naturligtvis också att samarbetsländerna är intresserade av att bygga upp demokrati och mänskliga rättigheter, att vi ser en positiv utveckling i den riktningen. Men det är också väldigt viktigt att länderna har en stabilitet, inte minst på det ekonomiska området. Det blir inte mycket till utländska investeringar om det inte råder stabilitet och självfallet också ett fungerande rättssystem. Den offentliga sektorn måste naturligtvis ha en god styrning. Om inte den offentliga sektorns styrning fungerar i mottagarländerna kommer biståndet att rinna ned i tomma hål. Det är väldigt viktigt med en fri marknadsekonomi och, som vi skriver i betänkandet, på en social grund. Det leder till en ekonomisk utveckling som ger en socialt acceptabel fördelning av resurserna, dels från biståndet men också från de resurser som kan skapas. Det leder i sin tur till en rättvis och jämlik tillväxt.

Men viktiga grunder är också satsningen på miljöfrågorna och jämställdhetsfrågorna, som under senare har kommit in som särskilda mål i svenskt bistånd. I denna skrivelse liksom i en del andra skrivelser, bl.a. Afrikaskrivelsen, påpekas att vi har anledning att förändra relationen mellan givar och samarbetsländer. Vi talar nu på ett tydligare sätt om partnerskap. Det behövs en ömsesidighet, att vi sluter ett kontrakt med varandra, att vi båda tar ansvar och att vi har en samsyn i de åtgärder vi vidtar. Vi pekar också på vikten av att man ser sambandet mellan olika nivåer. Det gäller den lokala nivån, den nationella nivån och den globala nivån. Detta synsätt leder till behovet av ett ökat folkligt deltagande och av större aktivitet i det civila samhället. På det lokala området är det naturligtvis väldigt viktigt att stödja utvecklingen av lokal demokrati. Det gäller politisk demokrati men också lokal demokrati på annat sätt. Man måste ge det civila samhället det stödet som ett komplement till de traditionella åtgärderna med utbildning, sjukvård, hälsovård och möjligheten att få försörjning. Utan de åtgärderna får man ju inte heller möjlighet att bygga demokratin. Dessa delar hör ihop. I det nationella perspektivet gäller det att vi får ett brett partnerskap, som vi säger. Detta breda partnerskap bör involvera staten, de enskilda organisationerna och den privata sektorn. När vi talar om detta talar vi både om oss som givarland och om samarbetslandet. Det är litet av Agenda 21 från Rio över det här faktiskt. Man skall ha ett bredare engagemang. Det är inte bara staten och de offentliga institutionerna som skall vara engagerade i ett förändringsarbete utan också folket i sig. På det internationella planet gäller det att vi nu ersätter det givarcentrerade sättet att hantera biståndet och går mot ett mer programinriktat bistånd. Det är en följd av den här partnerskapstanken. Det är också viktigt att vi inte missar att göra stora insatser - kanske inte bara på det internationella planet utan också nationellt - för konfliktlösning. Det är oerhört viktigt att förebygga att vi får konflikter i världen. Jag tror att väldigt många inte inser att biståndet faktiskt är en säkerhetshöjande faktor som minskar konflikterna och som också skyddar oss själva. Det är ett budskap som vi nog litet till mans bör hjälpas åt att föra ut i det svenska samhället. När vi pratar om det internationella perspektivet är det naturligtvis också oerhört viktigt att arbeta med att lösa de skuldproblem som finns och som är mycket stora. Vi är väl alla överens om att det här HIPC initiativet, som bl.a. Världsbanken är fadder till, är mycket positivt. Det stöd som de här skuldavskrivningarna kan få av olika frivilligorganisationer är viktigt. Vi har särskilt poängterat att vi ser väldigt positivt på den kampanj som kyrkor, TCO och andra organisationer i Sverige och andra länder driver som kallas för Jubilee 2000. Vi behöver det opinonsstödet som politiker för att kunna driva de här frågorna. I det sammanhanget vill jag säga till Bertil Persson att Moderaterna ju inte är det enda parti som avsätter pengar till skuldavskrivningar. Det lät i hans anförande som om det skulle vara på det sättet. Efter de här litet mer allmänna reflexionerna tänkte jag kommentera reservationerna och något av de särskilda yttrandena. Jag skall med en gång, så att jag inte glömmer det, tillstyrka utrikesutskottets förslag i betänkandet, yrka bifall till hemställanspunkterna och föreslå att skrivelsen läggs till handlingarna. Jag yrkar samtidigt avslag på de reservationer som finns. Jag kommer att dela de här kommentarerna med Agneta Brendt. Jag tar upp biståndsramen och målen. Jag säger kanske också något om miljöfrågorna och det här avsnittet som handlar om effektivitet och utvärdering. Kanske snuddar jag något vid u-ländernas skuldsättning igen, det vet jag inte. De andra frågorna kommer Agneta Brendt att ta upp efter mig. I den första reservationen säger kristdemokraterna, folkpartisterna, Vänstern och Miljöpartiet att man vill ha en omedelbar återgång till enprocentsmålet. Man säger samtidigt, och jag citerar: "Under nuvarande regering har biståndsramen sänkts ---" Och det är ju sant. Så säger man: "--- och t.o.m. underskridit den biståndsnivå som FN rekommenderar som miniminivå för i-länderna." Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från er som står bakom den här reservationen. Vad har ni för källa för att påstå detta? Jag har ingen information som säger att vi är i den situationen att vi har underskridit de 0,7 % som är FN:s rekommendation. Det skulle vara intressant att höra hur ni har resonerat. Ni säger också i den här reservationen att regeringen utåt vill ge sken av att vi skall förbli ett föregångsland. Vi ger inte bara sken av att vi är ett föregångsland. Vi anser att vi är ett föregångsland. Och vi kan säga att vi har ganska god grund för att hävda det. Vi är så långt jag vet ett av fyra länder bland ca 190 i det här hänseendet. Alla dessa länder är i och för sig inte industriländer som ger bistånd, men låt oss säga att vi är ett av fyra länder bland 40-50 som har uppnått FN-rekommendationen. Då kan vi väl ändå hävda att vi är ett föregångsland? Sedan är det faktiskt så att vi har utfäst oss att återgå till att uppnå enprocentsmålet så fort statsfinanserna ger möjlighet till det. Vi talar om att vi skall gå tillbaka så snart statsfinanserna tillåter det. Det är klart att det kommer att ta tid, det inser man ju, efter de ekonomiskt svåra år som vi har haft. Det här har vi upprepat vartenda år. Trots det säger Ingrid Näslund att vi skulle ha problem med själva enprocentsmålet. Vi står fast vid enprocentsmålet. Vi har inte lämnat det. Den kommentaren tycker jag är något sned. Det här är en viktig fråga för oss. Det är en symbolfråga. Jag kan instämma i mycket av vad Ingrid Näslund själv har motiverat enprocentsmålet med. Vi delar alltså ambitionen på den punkten. Sedan har vi frågorna om målen. Det finns en moderat reservation som tar upp att fattigdomsbekämpningen skall vara det övergripande målet. Det är precis vad vi föreslår i skrivelsen och vad vi har stått för väldigt länge. Det är litet lustigt att det står i motionen - och Bertil Persson dristar sig här till att upprepa det - att Moderata samlingspartiet under väldigt många år tämligen ensamt har drivit frågan om utrotandet av fattigdomen som det centrala målet för biståndspolitiken. Om jag minns rätt så har Ingrid Näslund och jag själv läst på att det här arbetet inleddes 1962. Det var visserligen under begreppet "höja de fattiga folkens levnadsnivå", men det är ju precis det vi syftar på; att utrota fattigdomen. Jag förstår därför inte vad det är för ny upptäckt som Bertil Persson och ni andra som är motionärer har gjort här om att det skulle vara Moderata samlingspartiet som tämligen ensamt har drivit det här. Däremot var ni ensamma om att koppla samman fattigdomsmålet med tillväxten som ett övergripande mål. Men nu ser jag att ni har lämnat det i era motioner. Det tycker jag är en tillnyktring. Jag tycker inte att tillväxt är ett mål. Det är ett medel för att utrota fattigdom. Så försöker ni sätta enprocentsnivån i relation till det övergripande målet. Nu har både Biörsmark och Näslund varit inne på det, och kanske någon mer. Det lever ju så att säga sitt eget liv. Det skall inte stå i motsatsställning till det övergripande målet. Om man skulle söka efter vad som kan vara Moderaternas mål i den här debatten - eftersom tydligen alla andra är överens om enprocentsmålet - så skulle det väl vara att minska biståndet successivt. Det skulle kunna vara det mål som Moderaterna har för sin politik. Det är den enda slutsats som jag kan dra. Sedan har vi Folkpartiet, som lyfter fram demokratifrågorna och vill ha dem som ett särskilt mål. Man säger i sin reservation att demokratimålet länge har utgjort en dekoration. Det är väl inte något klädsamt språkbruk - även om arbetet med demokrati har givits bättre förutsättningar efter det kalla kriget. Vi har kunnat jobba mer intensivt med det. Men vi har jobbat med det hela tiden. Det har inte varit någon dekoration. Däremot tycker vi inte, som Folkpartiet, att man skall upphöja ett av de sex målen så att det får en högre status än de andra. Vi tycker att resurstillväxt, ekonomisk och politisk självständighet, ekonomisk och social utjämning, demokratisk samhällsutveckling, miljöomsorg och jämställdhet skall vara jämställda under det övergripande fattigdomsmålet. Jag hade tänkt säga något om handel och miljö, men eftersom jag redan har gjort ett så pass stort tidsöverdrag hoppar jag över det. Jag går till nästa reservation. Den handlar om att Folkpartiet vill ha en biståndspolitisk utredning. Det kan synas vara intressant att få en sådan. Det är ett gammalt folkpartikrav. Men vi har ju valt modellen att jobba med en kontinuerlig omprövning av biståndet. Det visar vi nu genom de här skrivelserna som jag nämnde. Vi tycker att det är ett bättre tillvägagångssätt. Den nya regeringen har börjat arbeta i dialog med oppositionen, med alla partier, för att forma den här förändringen. Det tycker vi är ett mer praktiskt sätt. Det är vår inriktning som vi ser läget nu i alla fall. Kristdemokraterna framförs krav på ett oberoende utvärderingsinstitut enligt den gamla modellen som fanns under den borgerliga regeringens tid. Jag vet personligen inte hur det fungerade under den tiden, om det fanns några särskilda problem eller inte. Men vi tycker att den konstruktion som vi nu har och som innebär att Sida har en utvärderingsenhet och också utnyttjar oberoende experter och att vi har en expertgrupp som också har en relativt självständig ställning fungerar bra. Vi tror att det är ett sätt som vi kan arbeta vidare på. Om det efter hand skulle visa sig att det inte fungerar bra får vi väl ta upp den frågan till diskussion då. Men för tillfället tycker vi att detta är en bra avvägning mellan självständighet och återkoppling av verksamheten. Min talartid är slut, men jag får väl återkomma med ytterligare klarlägganden om det blir någon debatt med anledning av detta anförande.

Herr talman! Det var ljuv musik att lyssna till Berndt Ekholm, och jag instämmer i allt som han sade i sitt huvudanförande. Det som är bekymmersamt är att Socialdemokraterna inte drar konsekvenserna av denna regeringsskrivelse och tillstyrker reservation 2. Därför får jag yrka på bifall till reservation 2. Fattigdomen kan utrotas. Det vet vi. Den kan rotas på 20-30 år, och jag är beredd att diskutera vilket mål som helst, 20 eller 30 år men inte längre. Men hur länge skall vi vänta på att Socialdemokraterna accepterar att fattigdomens utrotande faktiskt skall vara det övergripande målet. Om man sätter det som övergripande mål i stället för enprocentsmålet leder det också till viktiga konsekvenser för de åtgärder som man vidtar, och måluppfyllelsen blir mycket mer krävande. Jag vill påminna om det resonemang om mål och medel som Berndt Ekholm själv förde där enprocentsmålet ju aldrig kan vara ett mål utan ett medel att uppnå någonting annat, och det skulle väl vara just fattigdomens utrotande som vi vill få uppfört som det formellt övergripande målet.
Herr talman! Jag måste säga att jag inte förstår vad Bertil Persson är ute efter. Det är ju detta som är det övergripande målet. Vad är det för semantik som Bertil Persson debatterar? Sedan 1962 har detta varit det övergripande målet för svenskt bistånd. I stort sett alla partier har varit överens om det. Det måste vara någon form av nyupptäckt som Moderaterna nu har gjort. Den nyupptäckten behöver nog formuleras tydligare för att vi skall få en meningsfull debatt kring detta. Enprocentsnivån har aldrig varit ett övergripande mål, utan det är något som lever vid sidan av. Vi kan säga på följande sätt. Fattigdomsmålet är det övergripande målet. Sedan har vi vissa mål under det som preciserar vad vi menar med detta fattigdomsmål. Det är då intressant att föra debatten med Folkpartiet som vill förändra detta litet grand. Men enprocentsnivån är ju en metod för att kunna nå dessa mål. Ibland kan man behöva sådana metoder för att tillräckligt snabbt ta sig fram. Det gjorde vi också när vi uppnådde enprocentsmålet. Det gick ju förhållandevis bra. Vi skall också minnas att vi har FN i ryggen, även om FN har en lägre rekommendation på 0,7 %. Jag tycker att Moderaterna bygger in konstlade motsättningar i denna fråga, och jag förstår inte riktigt vad de är ute efter.
Herr talman! Vi uppfyllde enprocentsmålet, säger Berndt Ekholm. Det var ju faktiskt Carl Bildt och hans regering med kristdemokrater i departementet som uppfyllde enprocentsmålet. Sedan övergavs det omedelbart i praktisk handling av Socialdemokraterna. Man har gjort drastiska minskningar i fråga om detta. Jag menar därför att vi och vi kan alltid diskuteras. Det är klart att enprocentsmålet är enkelt och klart och lätt att uppfylla, men det tillgodoser liksom inte grundproblemet, nämligen att fattigdomen skall utrotas. Om Berndt Ekholm håller med oss om att fattigdomens utrotande skall vara det övergripande målet, föreslår att jag Berndt Ekholm röstar på reservation 2.
Herr talman! Om svenska folket skulle lyssna på denna debatt - det skulle jag önska att det gjorde - tror jag inte att det skulle förstå ett skvatt, eftersom det väl rimligen inte är någon skillnad mellan att höja de fattiga folkens levnadsnivå och att utrota fattigdomen. Det är det övergripande målet. Det är det som gäller. Något annat har aldrig gällt. Enprocentsmålet är bara en teknik för att nå det målet. Bertil Persson använder nu samma språkbruk som Ingrid Näslund när han påstår att vi övergav det målet. Vi har inte övergett det målet. Anledningen till att vi har sänkt biståndet är väl ganska känd. Bertil Persson är ju en av orsakerna till att vi tvingades göra det. Jag säger inte att vi inte har någon egen skuld till den ekonomiska utvecklingen. Det har vi naturligtvis. Men Bertil Persson skall nog akta sig för att diskutera för mycket kring detta, eftersom han i fråga om detta sitter i glashus. Om jag hade haft en chans att vara inne i detta glashus under perioden 1991-1994 tror jag nog inte att det var Bertil Perssons parti som slogs för att man skulle nå denna enprocentsnivå som vi under alla år har lagt grunden för.
Herr talman! Jag skulle först när det gäller det som står i reservationen om att man t.o.m. har underskridit den biståndsnivå som FN rekommenderar vilja säga att det beror på att FN talar om 0,7 % av BNP och här är det fråga om 0,7 % av BNI, och det är faktiskt en skillnad. Det är sakförhållandet. Man kan också se detta från en annan synpunkt, nämligen det bistånd som verkligen betalas ut. Det har under denna period uppstått så stora reservationer att det utbetalda biståndet inte uppnår 0,7 %. Även från denna synpunkt kan man tala om att denna nivå egentligen inte hålls. Det som vi har sagt är att vi har väldigt svårt att ta denna ambition riktigt på allvar när vi ser att man efter många och drastiska nedskärningar först år 2000 är beredd att gå upp 0,02 %. Sedan får Berndt Ekholm försöka säga ungefär samma sak i tidningen Dagen som han säger i kammaren. I Dagen uttrycker Berndt Ekholm stor oro för att man skall ta alldeles för lång tid på sig att uppnå enprocentsnivån igen. Den oron tycker jag nog att Berndt Ekholm kunde kosta på sig att uttrycka här också. Jag har i min reservation tagit bort detta att det skulle ta 45 år, eftersom det inte är någonting som säger att man först under tre år inte skall göra någon höjning alls utan skära ned och sedan göra en höjning med 0,02 %. Vi vet inte om det kan gå så illa. Men om man ser vilken takt som hittills har hållits skulle man kunna befara detta.
Herr talman! Beträffande dessa 0,7 % förstår jag inte vilka källor som Ingrid Näslund har. Enligt den information som jag har har det utbetalda biståndet överskridit 0,7 %. Det är också det som OECD mäter och inte det budgeterade biståndet. Jag är därför ganska säker på att Ingrid Näslund har fel. Det är intressant att dessa partier i sin reservation väljer att använda sig av BNP i sina mätningar. Man kan för det första tycka att det är litet lurendrejeri att skriva en reservation på det sättet, utan att tydligt tala om det. För det andra är jag inte heller riktigt säker på om det kan stämma, eftersom det skiljer ganska litet mellan BNP och BNI. Min gissning är att även det är fel. Vi befinner oss inte i den situationen. När det gäller oron för att inte uppnå enprocentsnivån sade jag i mitt anförande att jag delar mycket av det som Ingrid Näslund förde fram i fråga om intresset för att slåss för enprocentsnivån. Jag tror att vi alla med undantag av Moderaterna känner en viss oro för det, eftersom vi har en svår ekonomisk situation i landet. Det är ett stort steg mellan 0,7 % och 1 % av bruttonationalinkomsten, och detta kommer att ta tid. Om vi i vår generation lovar att nå upp till det är det rimligt att vi uppnår det i denna generation och inte i nästa generation. Det är en ganska rimlig ambitionsnivå.
Herr talman! Jag har inte sagt att vi har räknat vårt biståndsanslag utifrån BNP. Det har vi inte gjort men det är det som FN talar om. Det är nämligen det sätt att mäta som man där har. Jag vet inte vilket år Berndt Ekholm talar om i fråga om att 0,7 % skulle ha uppnåtts. Det har ju uppkommit väldigt stora reservationer och således har man inte uppnått det procenttal som det varit fråga om. Det blir ju en hel del pengar kvar och de återgår inte till biståndsbudgeten utan de används till annat. Utan att gå i polemik vill jag uttrycka min glädje över att Bertil Persson inser att under en borgerlig regering är det enprocentsmålet som gäller.
Herr talman! Om vi går några år tillbaka i tiden kan jag konstatera att det är riktigt att vi hade reservationer som gjorde att den budget som vi satte upp för biståndet var lägre när vi kom till det utbetalda, men inte under 0,7 % av BNP ens en gång. I nuvarande situation med nedskärningar har vi faktiskt använt reservationerna. Jag hann inte säga i mitt anförande att det inte minst för mig personligen är glädjande att de här nedskärningarna hittills inte har slagit mot de allra fattigaste. Med reservationerna har vi i stället kunnat klara detta. Därmed har vi kunnat lägga oss ovanför de 0,7 procenten. Jag är ganska säker på att vi fortfarande ligger över BNP. Jag kan avslutningsvis glädja Ingrid Näslund med information om Nordkorea och statens engagemang för dessa eftersatta människor. Just i dag vid denna tidpunkt befinner sig folk från Sida på plats i avsikt att studera vilka ytterligare insatser som krävs.
Herr talman! Med tanke på att Berndt Ekholms egen organisation, Broderskapsrörelsen, väldigt kraftfullt har motsatt sig en sänkning av biståndet och försökt värna enprocentsmålet förstår jag att Berndt Ekholm inte välkomnar den här reservationen och inte vill diskutera enprocentsmålet. Jag vill till de förklaringar som Ingrid Näslund här har gett om hur vi ser på biståndet - som faktiskt har sjunkit och nu ligger väldigt lågt - säga att man i biståndsramen har lagt in detta med avskrivningar för flyktingmottagandet, som inte är regelrätt biståndsverksamhet. Därmed förklaras den låga siffran. Det är glädjande att Berndt Ekholm själv i och för sig vill ha en snabb återgång till enprocentsmålet och att han i teorin står fast vid det. Jag måste ändå säga, Berndt Ekholm, att takten spelar en viss roll. Det gäller att inte bara ha ett mål fram till nästa generation, som Berndt Ekholm själv var inne på, utan att också rätt så snabbt återkomma med en tidsplan för återställandet av enprocentsmålet. Det har man hittills inte velat från regeringspartiets sida. I mitt anförande tog jag beträffande en reservation också upp några andra frågor. Relationen mellan fattigdomsbekämpningen och krigsmaterielexport i världen har ett samband. Krig gör människor fattiga, förutom att väldigt många människor berövas liv och hälsa. En annan aspekt som jag tog upp gällde fattigdomen i Sverige. Vi i Vänsterpartiet hävdar att vi, om vi diskuterar fattigdom och orättvisor i världen, måste relatera till och bottna i vårt eget samhälle, även om fattigdomen kan se olika ut här. Varför har ni ingen kommentar på det området?
Herr talman! Jag tar den sista frågan först. I vårt parti är vi väldigt jämställda så vi har en man och en kvinna på det området. Så är det inte alltid men just nu är det så. De frågorna kommer Agneta Brendt att ge svar på så då får Eva Zetterberg en chans till ytterligare debatt. När det gäller avskrivningar och flyktingmottagningen har vi anträtt en väg som innebär att vi skall minska avskrivningarna. Det har vi ju gemensamt slagits för i utskottet och där har vi haft framgång. Jag hoppas på fortsatt framgång i det avseendet, för när flyktingströmmen minskar är det rimligt att den delen också minskar. Jag tror inte att det bara är jag själv som är intresserad av enprocentsmålet eller av takten för att nå det målet. Jag tror att jag har hela utskottet med mig när jag säger att vi vill se en så snabb återgång som möjligt, dvs. så snabbt som de ekonomiska förutsättningarna ger oss möjlighet till. Jag tror inte att någon vill något annat än att vi som lovar detta också skall leva upp till det under vår generation. När det gäller att sätta tidsplaner på det sätt som Eva Zetterberg vill göra och tidigare har visat på - tre, fyra eller fem år - måste jag säga att vi har ganska dåliga erfarenheter av sådant. Det är nog inte en särskilt klok taktik att arbeta på det sättet. I stället skall man nog välja andra vägar för att nå fram. Rimligen är det, med tanke på det ganska stora avståndet till enprocentsmålet räknat i miljarder, ganska svårt att bestämma den takten. För min egen del har jag sagt att det rimligen bör ske under vår generation.
Herr talman! Jag vet att det inte bara är Berndt Ekholm som strävar efter att återställa enprocentsmålet men måste ändå återkomma till det här med takten och behovet av att lägga fast en tidsplan. Jag blir litet överraskad när Berndt Ekholm så bestämt avvisar detta med en tidsplanering för hur man skall åstadkomma ett mål. Samma regering har ju lagt fast en tidsplan för hur vi skall bemöta arbetslösheten och halvera denna till år 2000. Det kan naturligtvis ifrågasättas, vilket många gör, om det är möjligt att uppnå detta mål. Själv tycker jag att det är väldigt bra att man har ett konkret mål att sträva mot, och naturligtvis skall man försöka nå det. Men skulle inte målet vad gäller fattigdomsbekämpningen och återställandet av enprocentsmålet, som ingår som en del i vår fattigdomsbekämpning i världen, på samma sätt kunna preciseras i årtal? Detta bör vara precis lika viktigt som frågan om arbetslösheten.
Herr talman! Med Eva Zetterbergs resonemang skulle man kunna kräva tidsplaner på en mängd olika politiska områden. Jag tror att Eva Zetterberg själv drar slutsatsen att det är ganska svårt att i regeringsställning leva upp till en mängd olika tidsplaner. Verkligheten är, tyvärr, inte så enkel när man skall kompromissa mellan olika intressen och möta olika problem. Jag har svårt att tro att Eva Zetterberg själv i regeringsställning verkligen skulle arbeta med en sådan metod. I stället används nog detta för att skapa opinion för att det hela skall gå snabbare. Vi har inte intresse av något annat än att det går att så fort som möjligt återkomma till enprocentsmålet. Vi vill dock inte låsa oss vid ett löfte om takten som vi sedan kanske inte kan hålla. Det är faktiskt fråga om ganska stora belopp för att återkomma till enprocentsmålet. Jag menar att det inte går att jämföra målet om en halvering av arbetslösheten med att räkna kronor och ören i biståndet.
Herr talman! Anledningen till att vi i varje biståndsdebatt återkommer till frågan om enprocentsmålet är att vi alla är frustrerade över att riksdagen en gång beslutat att så skall det vara. Sedan har nya beslut fattats som bryter det beslutet. Berndt Ekholm suckar litet uppgivet här när det gäller inställningen till enprocentsmålet och säger att det har upprepats varenda gång - ja, det är den frustration som vi lever med. Men okej, jag skall inte säga mer om den saken nu. I stället skall jag litet grand gå in på vårt demokratimål. Berndt Ekholm sade att det för utveckling fordras stabilitet. Stabilitet kan åstadkommas på många sätt. Vår statsminister Göran Persson trodde att det skulle vara bra med den stabilitet som finns i Kina men den uppfattningen delar inte vi. Det är i stället i fråga om demokrati som det handlar om stabilitet på sikt. Därför menar vi att just demokratimålet måste lyftas upp. Berndt Ekholm var litet irriterad över att vi i vår reservation säger: "Biståndets demokratimål har länge utgjort en dekoration snarare än ett mål med substans i det svenska biståndet." Så är det. Läs gärna fortsättningen! Det står så här: "Några krav på praktiska resultat i form av ökad pluralism har knappast ställts. Enpartisystem ursäktades alldeles för länge. Politisk frihet har inte ansetts ha någon större relevans för fattiga länders utveckling." Så var det länge. Vi har kanske alla en del skuld i detta. Vi försökte förstå väldigt länge en sorts typiskt afrikansk demokrati. Men Folkpartiet har tjatat om detta, och vi kommer att fortsätta att tjata och ställa krav på att demokratin skall vara grunden. Det är vår inställning.
Herr talman! Att vi upprepar enprocentsmålet är inte så särskilt konstigt. Så länge Biörsmark kommer att fortsätta att motionera om detta enprocentsmål kommer vi naturligtvis att upprepa att vi står fast vid det målet. Det är inget konstigt i det. Vi vill dit. När det gäller stabilitet håller jag med Biörsmark om att demokrati är väldigt avgörande, dock inte den enda förutsättningen. Kanske t.o.m. den debatt som skall föras i morgon om MAI-avtalet kan vara en viktig förutsättning, beroende på hur avtalet är konstruerat. Jag skulle kunna räkna upp även andra saker. Vi vet att olika former av ekonomisk stabilitet är grundläggande för att vi skall få en utveckling när vi talar om handel. Annars får vi inte några investeringar. Vi lever under den verkligheten vare sig vi gillar den eller inte. Ordet dekoration stämmer väldigt illa med hur vi har arbetat med demokratifrågan. Jag säger inte att vi har varit perfekta utan, precis som Biörsmark, att vi alla kanske har ägnat demokratifrågan mindre utrymme än vi borde ha gjort. Det är definitivt så att demokrati inte är det enda som behövs för att vi skall få en utveckling i de fattiga länderna. Ibland kan det synas så när Folkpartiet driver den här frågan att får vi bara demokrati löser sig allt det andra. Men så enkel är inte verkligheten. Vi vet att det inte fungerar så, utan vi behöver både demokrati och andra insatser. De sex mål vi har måste samverka.
Herr talman! Jag går direkt på resonemanget om demokrati och lämnar enprocentsmålet just nu. När vi talar om dekoration skall Berndt Ekholm se det i ett historiskt perspektiv. Det var länge en dekoration. Vi hade det som ett mål bland alla andra mål. Vi lyfte aldrig riktigt fram det. Vi gav bistånd till diktaturer - det gör vi fortfarande i vissa fall - alldeles för länge. Vi pumpade in svenska skattebetalares pengar i korrupta diktatorers fickor. De pengarna finns i dag på konton i Schweiz, och det vet Berndt Det är detta som är grunden för vårt resonemang. De här korrupta diktatorerna får vi aldrig bort utan ett demokratiskt system, där en opposition fritt får verka, har ett underifrån perspektiv och där folket får välja sina ledare. Vi får glömma alla andra mål om inte detta är grunden, om inte det finns. Vi kan titta på hur det har blivit i en del av staterna i f.d. Sovjet som nu faller. Nu har vi chansen att få en stabil utveckling. Då krackelerar dessa stater. Därför säger vi: Gör en rejäl utredning och se över biståndsmålen en gång till. Inriktningen från vår sida skall vara att göra demokratimålet till plattformen för biståndet bland de sex biståndsmålen. Det kanske inte blir sex mål i den omgången. Men det här är grunden, utan den ingen utveckling.
Herr talman! Karl-Göran Biörsmark vet mycket väl att det tyvärr fortfarande är en sådan värld att vi inte kan begränsa biståndet till enbart demokratier. Vi måste arbeta med biståndet för att skapa demokrati och utveckling. Jag vill hävda att det vore helt fel, precis som Ingrid Näslund sade, att vägra att ge katastrofbistånd till Nordkorea. Min åsikt är den att vi genom sådana insatser också medverkar till att hälla demokratidroppar i en utveckling som kommer att ta lång tid men som ändå är rätt. Likadant har det varit med insatserna till Kuba och en del andra länder. Bilden är nyanserad, men vi är överens om att det i dag finns betydligt bättre förutsättningar att stryka under demokratiinsatserna mycket mer. Det gör vi också på olika sätt i de skrivelser som läggs fram. På den punkten är vi överens. Men vi är inte överens om att ge demokratimålet en sådan ställning att det skulle överordnas de andra fem målen.

Kammarens sammanträde återupptas nu för riksdagens frågestund. Vid denna frågestund deltar från regeringens sida statsminister Göran Persson, utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, justitieminister Laila Leif Pagrotsky och statsrådet Thomas Östros. Statsministern besvarar allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras respektive ansvarsområden. Jag lämnar ordet fritt för frågor.
Tack så mycket, fru talman! Jag har en fråga av mer allmän karaktär till statsministern. I morse på radions Eko förvånades vi nog många över budskapet att nu hade Landstingsförbundet hamnat i en situation som gjorde att man räknade med att avskeda ytterligare 3 000. Sedan slår man upp sin Dagens Nyheter, och då är rubriken över en artikel skriven av Margot Wallström: Nu får äldrevården mer personal. Vi vet alla att vårdfrågorna ligger oss mycket nära och varmt om hjärtat. Jag är klar över att detta nu inte riktigt skall tolkas så där väldigt exegetiskt. Men det är två olika besked. I all välvilja vill jag göra det möjligt för statsministern att bringa klarhet i dessa, åtminstone för människor i allmänhet, motstridiga signaler.
Fru talman! Jag är tacksam för den möjligheten. Det är inte bara i dagens nyhetsflod som uppgiften har varit att bringa klarhet, utan det har över huvud taget gällt den offentliga sektorns situation i Sverige. Som Alf Svensson kanske kommer ihåg hade vi för några år sedan en utomordentligt dramatisk statsfinansiell situation med jättelika underskott i kommuner, i landsting och i staten. Det har vi tagit oss igenom. Nu går alla landsting och alla kommuner mot en situation år 2000 då det är lika stora inkomster som utgifter. Kanske har de här åren varit för hårda. Vi har hela tiden sagt att när vi får egna pengar och inte behöver låna till vården, till skolan eller till omsorgen om barn och äldre - när de pengarna finns där - skall vi satsa de kronorna i vården. Vad Hegelund talar om är den situation som vi just är på väg ut ur: dysterhetens period, som Alf Svensson känner väl. Vad Margot Wallström talar om är framtiden: det vi nu kan göra med egna pengar.
Fru talman! Jag minns faktiskt att statsministern vid något tillfälle sade här i kammaren - men det var kanske ett förfluget ord - att vi inte skall röra alltför mycket i det som har varit. Om statsministern talar om de tidigare åren så talar jag om de år som kom före de åren, och sedan talar statsministern om de år som kom före de åren. De här signalerna har gått ut i dag. Det var framtiden som båda talade om, både Landstingsförbundet och Margot Wallström. Jag tycker att det är litet märkligt att en säger att vi skall avskeda några tusen och en annan säger: Nu får äldrevården mer personal. Det fanns icke något av illvilja när jag ställde denna fråga. Jag tycker bara det får vara någon ordning i signalerandet.
Fru talman! Det fanns ingenting av illvilja när jag svarade. Tvärtom. Det var ett försök till en pedagogisk utläggning om det vi har gått igenom i Sverige. Det är klart att jag kan förstå att Alf Svensson inte vill tala om det. Jag vill heller inte tala om det. Det är så dystert och deppigt. Men det var så det såg ut. Nu är det uppklarat, och vi kan lägga det bakom oss. Vi kan gå framåt. Då kommer vi snart till nästa val, Alf Svensson. Skall dessa satsningar i vården gå före skattesänkningar? Det skall de naturligtvis. Skall satsningarna på de äldre gå före skattesänkningar? Det skall de naturligtvis. Likadant är det med skolan. Det är den diskussionen vi nu kommer att ta. Jag tror inte att Alf Svensson kommer att bli besviken om Alf Svensson orkar rösta för mer resurser till vård, skola och omsorg när vi kommer fram till behandling av vårbudgeten.
Fru talman! Jag lyssnade väldigt noga på Göran Perssons pedagogiska utläggningar. Men han får mig inte att tro att han inte gärna talar om åren mellan 1991 och 1994. Det gör han ju jämt och ständigt. Hur var det Relling sade? Nu var det inte någonting annat än denna dubbla signalverkan som vi har fått i dag som jag ville att Göran Persson litet mer konkret skulle ta sig an. Att då tala om det förgångna eller tala om hur vi skall rösta i framtiden må i och för sig vara intressant. Men i dag förväntar vi oss en förklaring från Göran Perssons sida hur en kan säga att vi skall dra ned med tusen och en annan kan säga att äldrevården nu får mer personal. Man kan inte springa åt två håll på en gång.
Fru talman! Jag tycker nog att Alf Svensson skulle kunna åtminstone försöka att förstå vad jag säger. Det jag talar om är den diskussion om äldreomsorgen som vi har suttit i under så lång tid, med nedskärningar till följd av utomordentligt dystert handlag under några år i början på 90-talet. Okej, jag behöver inte rota i detta så mycket. Jag tror att de flesta kommer ihåg hur det var. Men vi kan väl gemensamt glädja oss åt, Alf Svensson, att vi nu kan gå framåt. Om socialministern skriver detta i en debattartikel har det naturligtvis substans. Men det som finns bakom resonemanget i form av siffror och riksdagsförslag lär hon få återkomma med till riksdagen den 14 april då vårbudgeten läggs fram. Satsningar på vård, skola och omsorg, Alf Svensson, går före skattesänkningar. Så ser nu valet ut. Jag hoppas att Alf Svensson hamnar på rätt sida.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesministern. Det gäller det unga missionärsparet Paulina och Daniel Brolin som för snart tre månader sedan kidnappades i Dagestan. Det har också blivit en debatt om lösensummor. Jag skulle vilja att det gjordes klart hur Sveriges regering ser på frågan. Det är viktigt att vara tydlig så att inte oklarheter lämnar fältet fritt för tolkningar som inte gynnar landsmän i nöd. Jag tror också att utrikesministerns kommentar skulle vara värdefull i arbetet att nu befria paret Brolin. Mycket talar väl för att paret har förts till Tjetjenien. Min fråga är om Utrikesdepartementet även har kontakter med Tjetjenien eller om man enbart arbetar uteslutande via ryska kanaler.
Fru talman! Låt mig göra alldeles klart att vi arbetar inom ett mycket brett fält för att se till att Paulina och Daniel Brolin blir frisläppta. Det sker med ryska myndigheter, som ju har det övergripande ansvaret, med dagestanska myndigheter och med tjetjenska myndigheter. Det gör vi från UD, och det gör man också på ett mycket bra sätt från Pingstkyrkan, som dessutom har ett förgrenat nät av andra kontakter. Av naturliga skäl kan man inte berätta om alla kontakter. Det är inte att vinna opinionen som är viktigt i det här sammanhanget utan att få ett resultat som är tillfredsställande. I frågan om man skall betala lösen är den principiella inställningen från Sveriges sida att vi inte gör det. Vi har aldrig gjort det. Vi har lyckats få loss våra landsmän ändå. Det är samma åsikt nu också.
Fru talman! Tack för det svaret, utrikesministern. Jag tror att det är viktigt att det blir klara uttalanden så att det inte ges utrymme för misstolkningar att det skulle finnas intresse av att ha någon annan hållning än den utrikesministern säger, nämligen att lösensummor inte är aktuella. Ett uttalande av biståndsministern uppfattades som en möjlig glidning på den punkten, och därför är detta klargörande mycket bra. Det kan få sägas rakt ut. Jag menar att det är viktigt att vi av och till tar upp en sådan här debatt. Det är en god svensk tradition att alla ansträngningar görs som kan göras när landsmän är i nöd. Jag vill gärna tolka utrikesministerns svar som att det råder full aktivitet på Utrikesdepartementet för att göra förnyade insatser i syfte att nå ett gott resultat för dessa unga svenskar i deras mycket bekymmersamma situation. Det skulle vara värdefullt om utrikesministern slog fast att det nu pågår full aktivitet.
Fru talman! Det gör det förvisso på alla områden. Jag vill också säga att vi har ett mycket nära samarbete med Pingstkyrkan i Västerås. Varken UD eller Pingstkyrkan gör något som den andra inte vet om. Vi arbetar verkligen hand i hand. För ett par veckor sedan hade vi planer på att skicka ned svensk ambassadpersonal, men det gick inte eftersom myndigheterna avrådde. Man kunde inte garantera säkerheten, och det var synd. Nu är vi beredda att försöka igen, och jag hoppas att myndigheterna kan garantera säkerheten vid det här tillfället, så att vi också på plats kan skapa oss en bild av läget.
Fru talman! Riksskatteverkets styrelse har i dag på förmiddagen fattat beslut om författningar som har att göra med omräkningstal till fastighetstaxeringen. Det är något som kommer att beröra människors plånböcker, om inte i år så åren framöver. Skatteutskottet fattade beslut om att frysa omräkningstalet på maximalt 1,07 för småhus. Samtidigt gav man regeringen i uppdrag att utreda taxeringsförfarandet. Nu är det emellertid så, att om inte regeringen gör någonting så blir det ett nytt omräkningstal innan utredningen är klar. Många fastighetsägare frågar sig i dag: Avser statsrådet Östros att lägga fram någon proposition om att ha kvar taket för omräkningstalen så att inte fastighetsskatten ökar, eftersom utredningen inte är klar? Det finns indikationer på att prisstegringen på villor i Stockholmsområdet ligger på 22 %, så frågan är rätt angelägen.
Fru talman! Den årliga omräkningen av fastighetstaxeringen infördes ju av en bred majoritet i riksdagen. Tanken var att få ett system med mjukare övergångar i stället för att ha en fastighetstaxeringsomräkning vart sjätte år. Det visade sig emellertid att detta inte fungerade särskilt väl. Det var för breda prisområden, och instrumentet blev för trubbigt. Kritiken blev också omfattande från dem som upptäckte att de fick omräkningar som inte stämde överens med vad de tyckte var rimligt. Därför har vi också stoppat den årliga omräkningen, nu för andra året. Riksdagen måste varje år fatta beslut om ett sådant stopp, och det är klart att den diskussionen förs i samband med förberedelserna av vårpropositionen. Verkligheten är ju fortfarande densamma. Systemet fungerar inte särskilt väl, och vi har en utredning som ser över hela fastighetstaxeringssystemet för att få ett klokare och bättre system.
Fru talman! Skall jag tolka statsrådets svar som att det i vårbudgeten den 14 april också kommer ett lagförslag som innebär att man håller fast vid taket för omräkningstalet? Var det vad statsrådet försökte säga utan att lyckas vara tydlig?
Fru talman! Vi kan få frågor på en mängd områden som rör just vårpropositionen. Vi kommer inte att avslöja propositionens innehåll i dag, men i sak är ingenting förändrat när det gäller de problem som finns med den årliga omräkningen. De sakliga skälen för att sätta stopp för omräkningen finns där fortfarande. Vi har en utredning som ser över hela fastighetstaxeringssystemet, och den beräknas bli klar i slutet av året. Mer än så säger jag inte i dag.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern eller utrikesministern. I samband med insläppet till valutaunionen, EMU, i går sade EU kommissionen att man ansåg att Sverige inte uppfyllde kraven. EU-kommissionen är för mig ingen oomtvistlig auktoritet men ändå viktig att lyssna till. Man nämnde två omständigheter, bl.a. Riksbankens regler. När jag läste mer om detta, visade det sig att det handlar om sedelutgivningsrätten. Den har vi diskuterat tidigare i riksdagen. Min fråga är om regeringen mot bakgrund av vad EU-kommissionen sade under gårdagen är beredd att ompröva sin tidigare hållning att sedelutgivningsrätten inte påverkas av EMU
Fru talman! Jag ser ingen anledning att mot bakgrund av gårdagens resonemang förändra någon svensk ståndpunkt. Den kommunikationen kommer vi att klara av med EU-kommissionen och framför allt med ministerrådet, som fattar beslutet om detta så småningom. Gårdagens besked var inte särskilt överraskande. Den andra omständigheten som rör ERM medlemskapet var också känd sedan tidigare - den skulle vara den legala motivering som kommissionen skulle komma att använda för Sveriges del. Vi saknar ju en formell klausul. I går noterade jag egentligen enbart att den svenska räntedifferensen gentemot Tyskland minskade med fyra punkter när de här beskeden kom. Om jag för två år sedan hade sagt att detta skulle inträffa den dag beskeden kom, skulle ingen ha trott att det varit möjligt. Det är ett uttryck för den ekonomiska styrka som vi har återvunnit i Sverige. När vi väl bestämde oss för att stå utanför var det ingen som tyckte att det var konstigt, inte ens på marknaden.
Fru talman! Mot bakgrund av Centerpartiets ställningstagande, ett nej till medlemskap i EMU, är vi självfallet lika lyckliga om den nuvarande grundlagen om sedelutgivningsrätten ligger kvar. Men det intressanta är naturligtvis vad som skulle hända i framtiden om Sverige skulle bestämma sig för att söka medlemskap i EMU och vi har detta kommissionsuttalande som grund. Det är en bekräftelse på att här finns olika bedömningar. Här hemma har vi haft två åsikter, dels den som uttalades inför EU-medlemskapet av fyra, kanske t.o.m. fem partier i Sveriges riksdag, dels den som Lagrådet framförde, nämligen att det inte behövdes någon grundlagsändring och att detta inte var något hinder. EU-kommissionen instämde med den tidigare riksdagsmajoriteten inför EU medlemskapet. Situationen är alltså något komplicerad.
Fru talman! Komplicerat är det förvisso. Det är ju inte alldeles enkla saker. Det finns också ett stort mått av politik i detta och inte enbart juridik. Det gör att vi har haft en diskussion om huruvida dagens EU regelverk redan tar över svensk grundlag eller om vi dessutom skall ändra svensk grundlag på den här punkten. Jag upplever inte att det i sak är den stora frågan. Det är ju om vi vill vara medlemmar i den monetära unionen eller inte. Vill vi vara medlemmar i den monetära unionen skall vi naturligtvis också se till att vi har ett oomtvistligt regelverk. Vi har strävat efter maximal handlingsfrihet, så att vi kan bli medlemmar om svenska folket vill eller vara starka nog att stå utanför, om det är vad vi vill. Det viktigaste för mig just nu är att vi skall få tid för en dialog med det svenska folket. Det är folket som avgör frågan - inga eliter bestämmer detta.
Fru talman! Jag skulle vilja rikta en fråga till socialförsäkringsministern. Vid årsskiftet genomfördes två förändringar som var väldigt viktiga för de pensionärer som hade det jobbigast. Det var ökningen av bostadstilläggen för de sämst ställda pensionärerna och de förändrade utbetalningsdatumen. Men fortfarande finns det en grupp pensionärer som har det mycket jobbigt ekonomiskt. Det är bl.a. de med höga hyror, som tycker att taken på bostadstilläggen är besvärande. Det är också de som har låga pensioner och inte har fått dem uppräknade, vilket de skulle ha fått i en bättre ekonomisk situation.
Fru talman! Den viktigaste åtgärden som vi nu har liggande framför oss är förstås att höja basbeloppet i två steg till 100 %. Det har stor betydelse, och det är också en väldigt stor insats som vi gör om vi ser till det framtida ekonomiska utrymme som finns i statsbudgeten. Detta är alltså vad som ligger närmast till. Jag känner mycket väl till diskussionen om taket på 4 000 kr. Men vi har valt att i första hand gå upp i ersättningsnivå när det gäller bostadstillägget, och att nu satsa på att höja basbeloppet.
Fru talman! Jag vet att planerna på att höja basbeloppet är väldigt uppskattade av pensionärerna. Ökningen kanske betyder allra mest för dem som har de lägsta pensionerna. Men jag tycker ändå att det är angeläget att man långsiktigt tittar på bostadstillägget till pensionärerna. Jag hoppas också att regeringen, även om det inte är socialförsäkringens område, vill se över frågan om avgifterna för de pensionärer som har det jobbigast.
Fru talman! Jag kan väldigt kort säga vad som också kommer att hända framöver, nämligen att socialministern kommer med ett förslag till riksdagen om äldrepolitiken. I det förslaget kommer bl.a. frågan om avgifter att behandlas.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Sverige har Europas högsta boendekostnader. Sedan 1989 har hyrorna ökat med nästan 100 %, dvs. de har fördubblats. Det mesta beror på beslut här i riksdagen: skattereformen, försämringen av räntebidragen och budgetsaneringen. Efter tre års utredande och funderande har nu den bostadspolitiska propositionen kommit. Dock blev den en stor besvikelse efter en noggrann genomläsning. Det bidde en tummetott, Göran Persson, och ingen ny kostym! Kraven på hyreshöjningar kommer att fortsätta, och de högsta hyrorna i Europa kommer att bestå.
Fru talman! Till skillnad från Owe Hellberg har inte regeringen obegränsat med resurser. Hellberg och Vänsterpartiet har naturligtvis några miljarder att stoppa in som de i vanlig ordning hittar någonstans - det förväntar vi oss. Det är ju så det ligger till. Detta är bara ytterligare en stämma i den kör vi hör från kammaren där det är mer utgifter eller skattesänkningar som krävs. För regeringens del är det hela tiden en balansgång som vi nu kommer att gå. Vi satsar så många kronor som vi nu kan på vården, skolan och omsorgen. Vi har också gjort akuta insatser framför allt för dem som sitter i bostadsrättsföreningar som har bekymmer, och vi gör akuta insatser i de kommuner som har allmännyttiga bostadsföretag med problem. Det är defensivt, men det är rättviseåtgärder som träffar de sämst ställda. När vi sedan går vidare framåt är det en viktig åtgärd att se till att vi behåller låg inflation och låga räntor. Det är i sin tur beroende av att vi inte börjar bjuda över varandra med nya utgifter i statsbudgeten. Då kan det bli så att de pengar som Owe Hellberg erbjuder hyresgästerna snart äts upp i form av högre hyror därför att räntorna stiger. Det vill vi inte medverka till.
Fru talman! Nu är det jag som ställer frågorna. I Vänsterpartiets motion redovisar vi naturligtvis den här frågan så småningom. Problemet är att det inte tas något helhetsgrepp i den bostadspolitiska propositionen. Man hänvisar till kommande propositioner och kommande utredningar i frågorna, och man löser inte problemen som finns med att hyreskraven även fortsättningsvis kommer att öka. Regeringen bluffar om de sänkta hyrorna, stod det i Aftonbladet i går. Man redovisar effekterna av det som regeringen tänker göra för krisårgångarna, t.ex. lindringar i räntebidragssystemet samtidigt som det hela fasas in i fastighetsskattesystemet. Det är ett tunt och tomt paket, Göran Persson!
Fru talman! Tag helhetsgreppet! Eftersom de här fem miljarderna är ett tomt och tunt paket - lägg på fem miljarder till i Vänsterpartiet! Ni har ju pengarna. Detta tillhör naturligtvis ett oppositionspartis privilegier. Men jag tror faktiskt att svenska folket genomskådar den här typen av överbud i en valrörelses upptakt. Jag är inte särskilt imponerad av dem. Jag har varit med och tagit reda på borgerliga överbud av samma slag, Hellberg. De har kostat otroligt hårda arbetsinsatser och svåra umbäranden bland svenska folket. Följ inte den traditionen, utan försök inse att vi får hushålla med knappa resurser och göra de insatser som maximalt stöder rättvisan!
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern som knyter an till det han just sade, nämligen att hushålla med knappa resurser. Nyligen presenterades en rapport som talade om att arbetslösheten kostar samhället 155 miljarder kronor per år. Det är en ofantligt stor summa. Man konstaterade också att den summan skulle kunna användas för att i princip anställa alla som är arbetslösa inom offentlig sektor. Jag förde en debatt med arbetsmarknadsministern nyligen i den här frågan. Hon sade bl.a. i sitt svar att den påbörjade och på många håll genomförda omstruktureringen av offentlig sektor skulle avstanna om man använde de här pengarna för att betala människor inom vård och omsorg i stället för att betala dem för att vara arbetslösa. kraven innehåller bl.a. ett krav på att offentlig sektor inte får vara alltför stor. Anser regeringen att EMU kraven i det här fallet är viktigare än att vi ser till att vi har tid med våra gamla och våra barn och att vi har människor inom vård och omsorg?
Fru talman! Det finns arbetsmarknadspolitiska åtgärder av det slag som Marianne Samuelsson efterlyser. Resursarbeten är ett exempel. Där går man direkt in i verksamheterna, vård, skola och omsorg, och jobbar 90 % och får 90 % av sin lön. Under den tid vi har arbetslöshetsproblemen används a-kassan för att stötta upp det hela. Det är en bra åtgärd, men jag kan konstatera att det inte är fler än 4 000-5 000 personer som hittills har utnyttjat detta. Det tycker jag är dystert. Men instrumentet finns alltså. som har tvingat oss att göra detta. Nej, det är det inte. Det är den helt sunda och logiska inställningen att när man går med jättelika underskott och lånar sig fram, som vi har gjort i Sverige, kommer man förr eller senare till en punkt där man måste få inkomster och utgifter att gå ihop. Det är detta som har varit regeringens bekymmer. Att det samtidigt har kolliderat med en gigantisk massarbetslöshet är naturligtvis etter värre. Sverige fungerade som bäst på den tiden som Gunnar Sträng var finansminister. Han nådde med råge alla konvergenskraven. Det skall vi inte glömma bort.
Fru talman! Jag tror inte att resursarbetarna kan lösa detta. Det är ju de som redan har blivit sparkade men som får vara kvar på sina jobb med lägre lön. De utför ju inga nya jobb i samma bemärkelse som om man tillförde de nya personer som skulle behövas för att orka med de arbetsuppgifter som åligger den personal som är kvar. Vi har ett gigantiskt problem framför oss. Vi har stort sett är det dubbelt så mycket som hela den svenska sjukvården kostar. Samtidigt har vi brist på personal, inte minst kring våra barn som skall utgöra vår framtid. De har ingen som har tid att prata med dem. Jag är allvarligt oroad för att t.ex. antalet barn som behöver söka hjälp hos de barn och ungdomspsykiatriska mottagningarna har ökat med upp till 100 % just därför att vi inte har tid med dem. Han måste göra något nu. Det går inte att vänta - det är nu som problemet är akut.
Fru talman! Ja, det är nu som problemet är akut. Och det är nu som vi satsar på dessa sektorer med egna pengar - fyra nya miljarder 1997, fyra nya miljarder 1998, fyra nya miljarder 1999 och fyra nya miljarder år 2000. Inte en krona är lånad. Allt är eget. Där, Marianne Samuelsson, ligger naturligtvis också oerhört många händer. Där ligger många kramar och många klappar på kinden för både barn och äldre som behöver ha omsorg. Det vet vi, och det förstår vi. Men vi förstår samtidigt - vilket ju är vår tradition - att fattigt folk som gör sig beroende av lånade pengar förr eller senare kommer att mista sin frihet. Det har styrt vår politik genom årtionden, och vi har faktiskt knutit an till den traditionen när vi nu har röjt efter de senaste årens bekymmer. Nu kommer resurserna. För sent kan tyckas, men det är egna pengar. Glöm inte det!
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Thomas Regeringen har ju visat stor framsynthet i arbetet med energiomställningen i landet. Men det finns ett smolk i bägaren. Det är värmeleveranserna till industrin. Skatteförhållanden och skatteavdrag gör att det närmast är omöjligt att ansluta industrier till de kommunala fjärrvärmenäten. När nioöringen togs bort för några år sedan begärde riksdagen att regeringen snarast skulle återkomma med ett nytt system som skapar ett jämlikt konkurrensförhållande. Ett flertal kommuner ligger just nu i startgroparna för att starta upp kraftvärmeverk som kan leverera värme till industrin. Jag tycker att det arbetet borde stödjas. Riksdagen beslutade förra veckan om att återigen uppmana regeringen att snarast återkomma med ett förslag till riksdagen. När kommer förslaget?
Fru talman! I samband med energiöverenskommelsen för ett år sedan kom partierna också överens om att vårt energiskattesystem måste ses över. Det är ju ett lapptäcke av gamla historiska avlagringar på många sätt. Det ger också konstiga drivkrafter, inte minst när det gäller kraftvärmen. Man anpassar sig till skattesystemet på ett sådant sätt att det inte blir bra. Det blir inte optimalt. Därför jobbar vi nu i Regeringskansliet med att se över energiskattesystemet för att få ett enklare system som också ger sundare drivkrafter. Det blir också ett bidrag till omställningen. Då tittar vi också särskilt på den typ av fråga som Urban Ahlin tar upp med kraftvärmen och de konstiga drivkrafter som finns med dagens system. Vi återkommer med konkreta förändringsförslag när utredningen är färdig.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Antalet socialbidragstagare har stadigt ökat de senaste åren och belastar främst kommunernas ekonomi, och de i sin tur kräver mer pengar av staten. Ett allt högre totalt skattetryck har under den socialdemokratiska regeringen drabbat främst låg och medelinkomsttagare som i stigande grad blir beroende av bidrag för sin försörjning. Höjd fastighetsskatt i förening med höjda taxeringsvärden har tvingat en del att sälja sina hus eller ta nya lån för att klara boendeskatten och den nya förmögenhetsskatten. Den som är satt i skuld är icke fri, konstaterar Göran Persson. Det gäller givetvis i minst lika hög grad enskilda individer som stater. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att underlätta för skattetyngda hushåll att i ökad utsträckning frigöra sig från ett stigande låne och bidragsberoende?
Fru talman! Henrik S Järrel har upp en del skattefrågor och bortser som vanligt från sambandet med att man också måste ta in skatt för att kunna betala de utgifter som vi gemensamt har beslutat om här i riksdagen. Henrik S Järrels parti har ju försökt att praktisera vad som händer när man sänker skatter och höjer offentliga utgifter. Då får man mycket stora underskott och räntorna skenar. Människor blir tvungna att flytta från hus och hem på grund av att bostadskostnaderna blir helt orimliga. Den typen av politik drabbar stenhårt låg och medelinkomsttagare. Tack vare den sanering vi har gjort, där vi har använt skatteinstrumentet framför allt för att få rättvisa i saneringsarbetet och där höginkomsttagarna har fått lämna sin del, har vi fått ned räntorna. Vi börjar få tillväxt i ekonomin. I år kommer det också nya jobb. De senaste siffrorna visar på 38 000 fler i sysselsättning jämfört med tolv månader tidigare. Det betyder att fördelningspolitiken börjar fungera rejält. Människor får chansen att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I den delen är det också nödvändigt att använda skattepolitik.
Fru talman! Vi har redan konstaterat i debatten att boendekostnaden har ökat under de senaste fyra åren. Dessutom har tillväxten inte varit så hög som den borde ha varit för att klara utgifter i stigande grad. Antalet jobb har faktiskt minskat under 22 av Göran Perssons 24 månader som statsminister. 1997 var faktiskt det sämsta sysselsättningsåret sedan mitten av 70-talet. Det har inte blivit fler jobb utan ett statistiskt tricksande med fler och fler människor i olika typer av s.k. åtgärder. Det är nya jobb vi behöver och inte åtgärder av olika slag. LO anser ju också att det är genom ökad sysselsättning som arbetslösheten skall bekämpas och inte genom kamouflage av den öppna arbetslösheten. Jag anser fortfarande att den här frihetsaspekten, enskildas frihet, är minst lika viktig som statens frihet från skuld och beroende.
Fru talman! Vad tror Henrik S Järrel att räntor betyder i en ekonomi? När man för en politik som driver upp räntorna till skyhöga nivåer läggs det en våt filt över all verksamhet i landet. Det betyder mindre försäljning för småföretagen, eftersom det inte finns någon som har råd att efterfråga deras produkter. Det betyder mindre investeringar för företagen, eftersom det är mer lönsamt att sätta pengarna på banken. Det skapas rädsla och osäkerhet hos landets alla hushåll som håller tillbaka konsumtionen. Det skapar orättvisor i ett land. Den typ av depression som man då skruvar ned landet i, slår obönhörligt mot dem som har det sämst ställt. Med vår politik har vi halverat räntorna, och vi har fått ned boendekostnaderna den vägen. Vi får i gång sysselsättningen genom att tillväxten nu stiger. När Henrik S Järrel säger att det tricksas med statistik menar han bl.a. kunskapslyftet. Där får drygt 100 000 människor en chans till en grundläggande gymnasieutbildning. De växer i självförtroende och får en chans att efterfråga de nya jobben. Är det att tricksa med statistik?
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern med anledning av de militanta veganernas och djurrättsaktivisternas framfart över vårt land. Under flera år har Umeå universitets forskningsanläggning och deras djurhus varit utsatta för terrorism och inbrott där material och byggnader för flera miljontals kronor slagits sönder. Man har också hotat forskare och deras familjer. Det har lett till att Umeå universitet, som har varit ett öppet universitet, i dag går mot ett stängt universitet. Jag menar att detta är ett hot mot vårt öppna samhälle. Jag skulle vilja fråga justitieministern om justitieministern ser några möjligheter att stoppa den här typen av aktiviteter som hotar både de öppna forskningsinstitutionerna och vårt öppna samhälle.
Fru talman! Ja, jag ser stora möjligheter att ingripa mot, förebygga och förhindra den här typen av attacker. Vi ser dem på flera olika områden. De exempel som Eva Eriksson tog upp är av ett slag. Det finns andra aktivister som angriper pälsuppfödning eller pälsförsäljning i affärer. Det här är ett växande problem i vårt samhälle. Det har lett till att polisen, som i första hand är den som kan vidta åtgärder för att förhindra den här typen av händelser, har skapat särskilda arbetsgrupper på sina håll i landet för att öka möjligheterna att samla information om de grupper som genomför den här typen av brottsliga gärningar. Detta har man gjort för att kunna hjälpa dem som är utsatta med åtgärder för att bevaka och förhindra att sådant här sker. Det krävs alltså det som kallas ett kriminalunderrättelsearbete, ett effektivt och bra sådant. Vad statsmakterna kan göra är att säkerställa att polisen har bra redskap för att kunna bedriva det här arbetet. Inom ramen för det arbete som pågår när det gäller att öka effektiviteten i polisarbetet ser jag just möjligheterna att utöka polisens möjligheter att använda ny teknik i det arbetet som viktiga. Jag hoppas att Folkpartiet kommer att stödja regeringens förslag i den delen.
Fru talman! Ja, om det leder till det som jag hoppas, nämligen att man skall säkra att vi i fortsättningen skall ha ett öppet samhälle och på det sättet hindra den här typen av brottslighet. I medierna och i debatten får man ofta en bild av att vi nu accepterar detta. Det ger legitimitet åt våldshandlingar. Det gläder mig att justitieministern också understryker att det här är ett växande problem. Jag uppfattar också att regeringen tycker att detta är ett problem. Det skulle ge kraft åt polisens arbete om regeringen och kanske också riksdagen tydligt kunde slå fast att man fördömer den här typen av aktiviteter i ett demokratiskt samhälle som Sverige.
Fru talman! Jag tror i och för sig inte att det skulle behövas att vare sig riksdag eller regering fördömer grova brottsliga gärningar. Det följer av det faktum att många av de här aktiviteterna utgör en mycket grov brottslighet. Det är också det som är skälet till att polisen har utvecklat metoder för att kunna motarbeta den här utvecklingen. Men det ställer också krav på oss i regering och riksdag att säkerställa att polisen får de instrument man behöver. Det var därför jag nämnde den senaste propositionen när det gäller polisens register och att ge möjlighet för polisen att arbeta på ett effektivt sätt. Vi måste värna vårt öppna samhälle. Men det kräver också att vi har modet att ge de redskap polisen behöver och att kontrollera att de används på ett riktigt sätt. Det är kärnan i just bekämpandet av hot mot vårt öppna samhälle.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern. Han talar då och då väl om att hela Sverige skall leva. Det gjorde han senast på Landsbygdsriksdagen, på ett bra sätt, om jag förstod det rätt. Samtidigt ser vi signaler som pekar i rakt motsatt riktning. I den regionalpolitiska propositionen drar regeringen ned på olika områden. Man tar bort transportstödet för zon 1, Hälsingland, Gävleborg, Dalarna, Värmland. Man tar också bort den ersättning av arbetsgivaravgiften som finns i Norrlands inland för vissa företag. Jag tycker att det här är litet inkonsekvent. Samtidigt hörde vi i trafikutskottet i dag, när vi började hantera Stockholmstrafiken, att bl.a. statsministerns parti vill lägga ned många miljarder på en södra länk. 6 miljarder kronor, 1 miljard per fil, kostar det att bygga den 5 km långa vägen. Man förbereder alltså för en ny stor befolkningsexpansion i Stockholmsområdet. Jag tycker inte att det här går ihop. Jag skulle vilja höra vad statsministern har för kommentar till att man ger med ena handen och tar med den andra på det här sättet.
Fru talman! Jag tror att frågan är fel ställd av Bergström. Det bor ju redan folk i Stockholm, problemen är redan ett faktum och man behöver lösa trafikfrågorna i den här regionen också. Jag tror att det är en ofruktbar politik att ställa Stockholm mot landsbygd eller glesbygd. Hela Sverige har rätt att leva. Det inkluderar också storstäderna.
Fru talman! Så långt kan jag vara överens med statsministern. Hela Sverige skall leva, inklusive storstäderna. Men det socialdemokratiska trafiklandstingsrådet i den här regionen går ju ut och talar öppet i en debattartikel i Svenska Dagbladet för någon månad sedan om behovet av att bygga ut trafikanläggningar för att kunna ta emot en stor befolkningsexpansion. Det var klartext. Jag tycker att det visar att det finns starka krafter som planerar på det här sättet. En aktiv regionalpolitik, som man talar om från regeringens sida, blir inte trovärdig om man gör på det här sättet. Just de två exempel jag tog upp, om transportstödet och nedsättning av arbetsgivaravgifter i Norrlands inland, skulle jag vilja att statministern kommenterar.
Fru talman! Jag tror inte att det bara är i Stockholm som vi har landstingsråd som talar om befolkningsutveckling och som planerar för framtiden. Jag kan försäkra Sven Bergström att jag springer på just den synpunkten vart jag än kommer i landet. Det tillhör den rollens naturliga uppgift att driva på för sin bygds utveckling, oavsett om bygden heter Botkyrka eller norra Bohuslän. Så ser det ut. I går kväll satt jag i diskussioner om transporter från Uddevalla mot norska gränsen och från Uddevalla mot Vänersborg och Trollhättan, riksväg 44 och 45 och E 6. Det här är stora frågor i hela landet. Transportstödet och nedsättningen av arbetsgivaravgifter har vägts mot andra förslag i den regionalpolitiska propositionen. De har inte haft den effektivitet som vi tycker att de bör ha för att de skall förtjäna att vara utgifter. Transportstödet kan dessutom, tror jag, ses i samband med andra regionalpolitiska insatser. Men när det gäller detaljer på det området måste jag hänvisa till näringsministern, som är fackminister på området.
Fru talman! Statsminister Göran Persson sade tidigare att socialdemokraterna låter satsningar på vård och skola gå före skattesänkningar. Vi har hört det uttryckligen många gånger. För två veckor sedan lade Folkpartiet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna fram ett gemensamt förslag om skattereduktioner för olika typer av privata tjänster för att kunna få i gång fler jobb. Det avfärdades med att det gynnar de rika, att det inte ger så mycket nya jobb eller att vi inte kan prioritera den typen av jobb. Då kan man undra varför det kommer ett förslag om 1 miljard i utökade ROT-satsningar. Jag skulle vilja fråga skatteministern hur man, trots allt man säger om att satsa på vården och om att inte använda några pengar till skattesänkningar, motiverar att man ändå föreslår en skattereduktion på 1 miljard som enbart gynnar manliga jobb.
Fru talman! Den privata servicesektorn är kanske den sektor som är mest känslig för den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Får vi i gång konsumtion, får vi i gång mer av inkomster som kan vändas mot marknaden, kommer också den sektorn att växa och anställa fler människor. Och det ser vi. Tittar vi ett år tillbaka i tiden är det den privata servicesektorn som återigen börjar växa. Frågan om den skall subventioneras ytterligare eller inte är viktig och intressant. Men den kan knappast komma före satsningar på vård, skola och omsorg. Därför väljer vi det, och det är viktigt. 16 miljarder till vård, skola och omsorg går i första hand. Det som karakteriserar byggmarknaden är att där finns det ett konjunkturpolitiskt skäl. Vi har haft en mycket grav kollaps i hela byggmarknaden i Sverige. Det har kommit av höga räntor och kollaps över huvud taget i efterfrågan på bostäder. Vi vet att vi kommer in i ett läge där efterfrågan ökar, och om några år kan vi ha en byggmarknad som går riktigt bra och kanske t.o.m. går mot en överhettning. Då finns det konjunkturpolitiska skäl att försöka dra över så mycket som möjligt av reparationer och ombyggnad tills nu, när vi har mycket ledig kapacitet i byggsektorn. Då kan vi undvika en överhettning senare. Det argumentet gäller inte den övriga privata servicesektorn.
Fru talman! Jag skall alltså tolka svaret som att den lågkonjunktur som har rått just inom den privata tjänstesektorn för snickeri och målning och liknande har varat mycket längre än alla andra lågkonjunkturer. Den föranleder alltså regeringen att där använda 1 miljard till skattesänkningar. Men det kan inte gälla den del av den privata tjänstesektorn som handlar om att tvätta snickerierna eller kaklet man har satt upp. Jag tycker ändå att regeringen borde kunna anstränga sig och åtminstone ha litet bättre argument för varför man är beredd att lägga skattereduktioner för privatpersoner och hushåll enbart på den del av den privata tjänstesektorn som handlar om sådana jobb som männen har.
Fru talman! Konjunkturen fungerar olika i olika sektorer, det är tydligt. Inom byggsektorn har vi i dag fortfarande en mycket betydande arbetslöshet och ett mycket svagt byggande i Sverige. Det finns anledning att försöka dra över så mycket verksamhet som möjligt tills nu för att undvika en överhettning när byggkonjunkturen kommer i gång. Städning i hemmet, trädgårdsskötsel och sådant har inte samma konjunkturberoende. De pågår året runt, trädgårdsskötseln visserligen på sommaren, hösten och våren och litet mindre på vintern. Men de har inte samma konjunkturpolitiska grund. Sedan är det viktigt att ta en diskussion om den privata servicesektorn och om det finns anledning att subventionera den. Jag kan knappast se att det finns ett sådant utrymme nu. Vi har precis fått näsan ovanför vattenytan. Vi har gått igenom en väldigt svår period. Vård, skola och omsorg har fått dra ett lass i det här saneringsarbetet. Jag tycker att det är viktigast att framför allt koncentrera resurserna dit. Det är en del som också är en servicesektor som ligger människor väldigt nära och som är oerhört viktig för ett gott samhälle.
Fru talman! Jag vill rikta en fråga till Lena Hjelm Wallén, utrikesministern. Den gäller paret Brolin, men är av litet mer principiell karaktär. Min fråga är: Skall man tolka Pierre Schoris uppmaning till Pingstkyrkan i Västerås att överväga en lösensumma för paret Brolin så att de ideella organisationerna skall överta en del av det diplomatiska ansvaret från UD i sådana här situationer?
Fru talman! Det skall man definitivt inte göra. Till att börja med skall man lyssna på vad Pierre Schori sade. Han sade väldigt tydligt att det inte är hans sak att uttala sig å Pingstkyrkans vägnar. Det måste Pingstkyrkan göra. Man får själv avgöra detta. Däremot uttalade han sig om vad staten har för principiell inställning. Jag har varit imponerad under vårt samarbete med Pingstkyrkan i Västerås över hur bra man har hanterat den här frågan. Men det är klart att det ytterst är svenska staten som har ett ansvar för svenska medborgare. Vi tar också det ansvaret, men vi är glada för att ha en samarbetspartner som uppträder så professionellt i en så svår situation som den med det kidnappade paret Brolin i Dagestan.
Tack fru talman! Jag vill ytterligare fördjupa frågan. Jag lyssnade på Pierre Schori i TV och tyckte att det ändå fanns en uppmaning till huvudmannen att överväga en lösensumma. Jag är rädd att detta skall ge en öppning för alla svenskar som hamnat i en sådan här situation att det finns ett uns av möjlighet att få ut pengar från Sverige, antingen från staten eller från huvudmannen. Därför är det viktigt att få klargjort vad Pierre Schori menade.
Fru talman! Jag tror säkert att Pierre Schori kan tala för sig själv. Jag talar å regeringens vägnar, och vi uppmanar inte någon enskild eller organisation att göra det ena eller det andra när det gäller att lösa en sådan här mycket komplicerad affär. Det finns alltså ingen uppmaning från svenska regeringen till Pingstkyrkan att betala ut lösen.
Fru talman! Den senaste tiden har jag mött många olyckliga småföretagare. De är olyckliga över det nya skattekontot, och kanske framför allt tillämpningen av det. Jag kan ge ett exempel på vad man kritiserar: Det medges inte att man clearar moms som man skall få tillbaka med preliminärskatt som man skall betala. Dessutom tycker man att det är väldigt mycket administration och blanketter kring systemet. Jag antar att de här synpunkterna har kommit även skatteministern till del. Jag undrar om skatteministern förbereder något förslag för att förenkla tillämpningen.
Fru talman! Svaret är ja. Skattekontot har vi lagt fram och genomdrivit just för att det när det väl börjar fungera riktigt bra - det har en del barnsjukdomar i början - kommer att vara en förenkling för många småföretagare, i kontakten med skattemyndigheten. Det blir färre datum och färre regler att hålla reda på. Det går just att, vilket frågan gällde, kvitta inkomster och utgifter mot varandra. Det finns en del barnsjukdomar. Vi följer det här väldigt noga och kommer att lägga förslag till riksdagen i de delar där vi ser att det behövs förändringar. I övrigt ser vi att skattemyndigheterna blir allt skickligare på att hantera detta. Det är en stor reform. Det är en stor förändring. Det kan bli en del barnsjukdomar i inledningsskedet, men i huvudsak kommer det att bli ett enklare system för landets småföretagare.

Fru talman! Statsministern sade att han var borta i går kväll. Det var jag också. Statsministern träffade Percy Barnevik. Det var en kort diskussion om vem som har mest makt i Sverige. Barnevik tyckte att det var han som hade det. Man kunde tolka statsministern som att han instämde i Barneviks påstående. Jag vill därför fråga statsministern: Vem har mest makt? Jag vill mena att det är statsministern. Delar statsministern min mening? Är det inte statsministern måste vi se till att statsministern får mer makt än Barnevik, eller hur?

Fru talman! Jag är mer ödmjuk än Percy Barnevik. När vi fick frågan pekade jag litet försynt på honom. Det var väl också för att skämta bort det hela. Jag tycker att Lars Bäckströms fråga nu också i och för sig är litet underhållande. Jag tror att det är dumt av oss att på så sätt mäta olika typer av inflytande och ranka folk. Det kan väl de syssla med som finns i viss affärspress. Jag hoppas att vi slipper debatten i Sveriges riksdag.
Fru talman! Frågan är viktig. Statsministern har tillsatt en utredning om demokrati och makten i Sverige och sade då att statsministern inte ville ha med frågan om den ekonomiska makten. Jag tror att den här skämtsamma dialogen har en allvarlig underton. Jag tror att det är klokt att diskutera den ekonomiska makten, och att statsministern bör göra det. Den som är i skuld är inte fri, men om vi nu blir skuldfria eller i alla fall inte behöver låna mer, kan vi välja att amortera eller satsa på bostadspolitik eller på vård eller sänka skatten på arbete. Percy Barnevik vill ju också sänka skatten på arbete. Ta makten statsministern, och gör något av den. Det finns en skämtsam ton, men det är en mycket allvarlig fråga. Vem skall ha den ekonomiska makten och hur skall vi utnyttja den? Jag rekommenderar: Utnyttja makten, sänk skatten på arbete.
Fru talman! Sänk skatten, säger Percy Barnevik. Så säger också Lars Bäckström, och bevisar därmed att han är nästan lika mäktig! Jag tycker att det viktigaste vi kan göra som politiker är att se till att vi flyttar in makten i de folkvalda rummen här i riksdagen igen. Tänk vilket inflytande som riksdagsledamöterna återigen har när det gäller att kunna väga förändringar på skattesidan mot en utökad standard i vård, skola och omsorg, och veta att det beslut man tar inte överprövas av någon marknad. Den som är satt i skuld är icke fri. Det är sant. För Sveriges riksdag var detta för några år sedan ett ohyggligt dramatiskt konstaterande. Då hade riksdagen nämligen ett utomordentligt litet utrymme att manövrera. Då var man beroende av de stora finansiella marknaderna eftersom man skulle låna. Vad vi har gjort under den här mandatperioden, med Bäckströms stöd skall jag säga, har varit att återerövra makten från marknaden in till de demokratiskt valda församlingarna. Där skall den stanna!
Tack fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. Den 21 april har Mordechai Vanunu, den israeliska f.d. kärnteknikern, suttit två tredjedelar av det 1986 offentligt bekräftade vad alla redan visste, nämligen att Israel hade ett kärnvapenprogram. För två veckor sedan fick han glädjande nog oväntat möjlighet att vistas bland andra fångar och telefonera till sin advokat och familj. Hans straff har varit grymt, omänskligt och förnedrande. Den välkomna lättnaden var nödvändig bl.a. av hälsoskäl, men försvarar inte alls straffet han redan genomlidit i en isoleringscell på två gånger tre meter. Nu till frågan. Det pågår något av en världsomspännande kampanj just nu för hans omedelbara frigivning. Vad tänker utrikesministern göra för att dra den svenska regeringens strå till stacken och ta sin del av ansvaret?
Fru talman! Per Lager och jag brukar då och då tala om den här frågan. Den svenska regeringen har redan agerat i ärendet. Jag har personligen tagit upp fallet med israeliska myndigheter. Jag gläder mig också om det nu blir en lättnad för Vanunu i hans fängelsestraff. Jag hoppas också att det skall fortsätta på det sättet. Vi är kritiska mot behandlingen.
Fru talman! Tack, utrikesministern. Förra veckan skrev drygt 40 riksdagsledamöter här i kammaren under en vädjan om hans omedelbara frigivning, en vädjan som vi vidarebefordrat till organisationen för Vanunus frigivning i England. Den australiensiska senaten antog häromdagen en resolution som vädjar till Israels regering att omedelbart frige Vanunu på humanitära grunder. Israels president utlovade häromsistens amnesti för 1 000 politiska fångar som en gest när Israel i år firar sitt Med tanke på detta undrar jag om det inte vore lämpligt att den svenska regeringen också kommer med en vädjan till den israeliska regeringen. Vore det inte på sin plats?
Fru talman! Vi har koncentrerat oss på att fängelsestraffet borde genomföras på ett mer humant sätt. Att gå in direkt i det här fallet och domstolsprövningen vet jag att man kan undra mycket över. Det är mycket svårare för en annan regering att göra det. Det hela kan hamna i en annan situation om det handlar om att vädja om nåd för en individ, men det har vi hittills inte haft anledning att tänka på.

Fru talman! Regeringsföreträdare har flera gånger sagt att man förstår att den höjda fastighetsskatten ger människor problem och att man ser över frågan i Nu vill regeringen tillsätta ytterligare en utredning, en parlamentarisk kommitté. Men kommittén får inte ta upp den viktigaste frågan, nämligen på vilken nivå skatten skall ligga. Att fördela om en hög skatt löser inte problemen. Om ingenting görs kommer skatten att öka med 13 % nästa år. De boende kommer att krävas på den fastighetsskatten under den tid som utredningarna pågår. Kan man inte betala får man flytta. Här i kammaren brukar socialdemokraterna ge tipset att man skall söka bostadsbidrag. Vad tycker ministern?
Fru talman! Vad först gäller den årliga omräkningen har vi nyss haft en diskussion om det, och den har varit ganska tydlig. De skäl som fanns emot att stoppa den årliga omräkningen finns fortfarande. Detta system, som genomfördes i bred majoritet - jag tror att också kristdemokraterna var med på det - har visat sig inte fungera särskilt väl. Det är ett trubbigt instrument. Fastighetsskattens nivå handlar också om att allmänt göra prioriteringar i politiken. Väljer man, som det första man gör när man får näsan över vattenytan, att sänka fastighetsskatten, väljer man bort någonting annat. Det kostar drygt 2 miljarder. Vad vill kristdemokraterna välja bort? Det är lätt att föreslå och förespråka skattesänkningar, men de måste också finansieras. Vi har alla lärt oss den läxan ganska brutalt. Vi vet vad som händer om man ger sig in på ofinansierade skattesänkningar. Jag vet vilket alternativ kristdemokraterna hade tidigare: att snabbare räkna ned räntebidragen till de nybyggda fastigheter som har räntebidrag. Vad innebär det för deras möjligheter att överleva? Hur många konkurser innebär det i nybildade bostadsrättsföreningar? Verkligheten är inte så enkel att man bara kan föreslå skattesänkningar och tro att det inte finns en kostnad på andra sidan i form av neddragningar.
Fru talman! Jag har förstått att regeringen inte vill göra någonting åt skatten i år. I tidskriften Villa Aktuellt säger Östros: Jag vägrar sänka skatten. Men frågan är om Östros vill vara med om att höja uttaget av fastighetsskatt nästa år. Ministern säger också att vård, omsorg och skola skall gå före. Jag delar uppfattningen att de områdena är mycket viktiga, men vi kristdemokrater klarar faktiskt att göra både-och i vår ekonomiska motion. Regeringens politik klarar tydligen inte de här två sakerna samtidigt. Det påminner om en kille i en sång som inte kan tugga tuggummi och gå samtidigt. Jag hoppas verkligen att ministern i den vårproposition som skall framläggas åtminstone kan ge det beskedet till människorna att taxeringsvärdena fryses 1999, om man inte vill sänka skatten.
Fru talman! Jag undrar om Michael Stjernström själv insåg vad han sade: Vi kristdemokrater gör både-och. Det är precis det som har varit problemet: att man sänkt skatter och ökat utgifterna. Man vill bygga ut omsorgen samtidigt som man vill minska finansieringen av den. Det fungerar ju inte. Det vet man när man väl sitter i regeringsställning. Det skulle också Michael Stjernström veta, om också han någon gång skulle hamna i den ställningen. Det går inte att göra både-och hur lätt som helst. Vad gäller fastighetsskatten som skatt finns det en splittrad bild i riksdagen. Det finns en rad olika ändringsförslag och debatter om förändringar. Jag tycker att det är tillräckligt skäl för att vi skall samla oss till en parlamentarisk utredning som ser över systemet. Vi kan vara överens om att det finns en del problem. Skärgårdsproblematiken är en sådan. Snabbt stigande priser när ett område blir populärt gör att människor får problem med fastighetsskatten. Energiinvesteringar som höjer taxeringsvärdet och ökar fastighetsskatten är ett annat problem. Låt oss samla oss i en parlamentarisk utredning och skapa breda parlamentariska majoriteter, så att vi får ett system som människor känner håller över mandatperioden. Jag tycker att det är en viktig uppgift. När det gäller nivåerna har vi inte några resurser att sänka skatten. Vi satsar framför allt på vård, skola och omsorg, och då får detta vänta.
Fru talman! Jag riktar min fråga till statsministern. Enligt tidningsuppgifter försöker nu Göran Persson lugna sina partivänner på olika distriktskongresser med att arbetslösheten och jobben nog inte blir någon stor valfråga. Underförstått skall socialdemokraterna såvitt jag förstår kunna gå igenom valrörelsen och lyckas ducka i frågan om den höga arbetslösheten. I ett valtaktiskt perspektiv förstår jag Göran Persson fuller väl.

Prognosen klär i siffror regeringens misslyckande och brist på jobbstrategi.
Fru talman! När det gäller prognoser har jag en viss respekt för Hamilton. Det var trots allt han som en gång i tiden "skruvade ihop" tabellerna i Natalieplanen, som visade hur den gamla borgerliga regeringen skulle fixa både arbetslöshet och statsfinanser. Det var en märklig uppvisning. När han läser siffror på det där viset får jag alltså en deja vu-känsla - jag har hört det förut. Jag tror - och det sade jag i helgen - att vi nu kan få en utveckling vad gäller sysselsättningen som gör att det som kritikerna har fokuserat på den sista tiden, att sysselsättningen inte växer utan bara den öppna arbetslösheten faller, kan komma på skam. Jag har sagt att om det inträffar, blir detta kanske inte den stora frågan i valrörelsen, som vi trodde för några månader sedan. Det återstår väl att se. Jag hoppas att det blir så för sakens skull - det vore bra - men om det inte blir så, får vi väl ta upp en debatt, Carl B Hamilton. Då kommer nog jag att komma ihåg ett och annat som Hamilton har försökt skruva ihop tidigare i sin politiska karriär.
Fru talman! Göran Persson talar väldigt gärna om det som hände i början på 90-talet. Okej, vi kan konstatera att det när den nuvarande regeringen tillträdde fanns fler riktiga jobb i landet än i dag. Antalet riktiga jobb har minskat. Men jag ville tala om framtiden och de prognoser som det statliga Konjunkturinstitutet har gjort. De bedömningar som det har gjort fram till år 2003 har den dystra innebörden att den totala arbetslösheten kommer att hamna på omkring 10 %. Detta sker, herr statsminister, under det gynnsamma antagandet att vi har en fortsatt högkonjunktur. Om arbetslösheten blir 10 % framöver vid högkonjunktur, vad skall den då inte bli om det blir lågkonjunktur? Statsministern och hans regering har långsiktigt bara två saker att göra i denna fråga: att knäppa händerna och hoppas på en internationell konjunkturuppgång eller att mästra facket till låga löneökningar. Någon annan strategi för de långsiktiga problemen har vi inte sett.
Fru talman! Jag blir alltid så imponerad av Carl B Hamilton. Han vet precis hur det är. Vi har det eller det att göra - så är det. Det baserar sig naturligtvis på hans rikhaltiga erfarenheter av regeringsarbete under en minst sagt dyster period. Det är inte så enkelt att det är si eller så. Det är en ohygglig massa saker som en regering kan göra för att pressa tillbaka arbetslöshet. Det handlar både om utbildningsinstrument och om tillväxtorienterade åtgärder liksom om en lång rad insatser som kan vidtas. Vi spelar på hela registret. Vi tror att vi just nu är framgångsrika. Säkra är vi inte, men det ser betydligt bättre ut nu än vad det gjorde för ett år sedan. En sak är säker, Carl B Hamilton: Hade vi efter de dystra åren inte lyckats att få ned räntorna, få bort inflationen, få upp tillväxten, få tillbaka framtidsförhoppningarna, få bort konkurserna och få upp jobben inom offentlig sektor, skulle jag inte ha vågat vara så här optimistisk, men säker är jag inte.

Fru talman! EG-kommissionen presenterade den 18 mars Agenda 2000, en strategi för EU:s utvidgning, förslag till reformer på centrala politikområden och finansiella perspektiv. En viktig del rör EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Agenda 2000 är en fördjupning och utveckling av det utkast till förslag som kommissionen presenterade i juli 1997. Kommissionen föreslår att den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras. Man motiverar detta med att prisnivåerna inom EU och gällande WTO åtaganden riskerar att leda till att överskott byggs upp, med ökande budgetkostnader som följd. EU förlorar därmed marknadsandelar inom unionen och på världsmarknaden. En sådan utveckling kan också leda till negativa sysselsättningseffekter. Kommissionens förslag i Agenda 2000 rör vissa jordbruksgrödor, som spannmål och oljeväxter, men också nötkött och mjölk. Ett förslag till reform av olivoljesektorn presenteras. Därutöver föreslår kommissionen en ny förordning för landsbygdsutveckling och en horisontell förordning. Kommissionen föreslår sänkta interventionspriser, vilket till viss del kompenseras med ökade direktbidrag. Genom förslaget avses det europeiska jordbruket bli mer konkurrenskraftigt på världsmarknaden. Möjligheter att exportera utan hinder av åtaganden i WTO öppnas. För spannmål föreslås en sänkning med 20 % av det garanterade priset från år 2000. Jordbrukarna kompenseras delvis genom en höjning av arealstödet. Avsikten är att det sänkta garanterade priset också skall medföra sänkta marknadspriser. Detta innebär i sin tur lägre produktionskostnader inom animaliesektorn, eftersom spannmål är en viktig foderråvara. På nötkött föreslås att de garanterade priserna sänks med 30 % och på mjölk med 15 % över tre respektive fyra år fr.o.m. år 2000. Kompensation utgår genom att de nuvarande djurbidragen höjs. Ett bidrag för mjölkkor införs. Vid utbetalning av djurbidragen föreslås att medlemsstaterna skall fördela en viss del av stödet enligt nationella regler. Ett s.k. En sänkning av prisstöden som ersätts av ökade direkta ersättningar till jordbrukarna betyder sammantaget att kostnaderna för EG:s budget under perioden 2000-2006 ökar. Samtidigt minskar kostnaderna för konsumenterna genom att prissänkningarna slår igenom i konsumentledet. Utöver förändringarna i de olika marknadsregleringarna föreslås en ny förordning om landsbygdsutveckling. Den omfattar jordbrukets struktur och miljöfrågor, kompletterande åtgärder samt åtgärder för att främja ekonomisk diversifiering och sysselsättning på landsbygden. Olika stöd sammanförs, och förslaget innebär förenklingar. Denna ger medlemsstaterna möjlighet att förena miljövillkor med utbetalning av direktstöd. Om jordbrukarna inte uppfyller dessa villkor kan stödet minskas eller dras in. Vidare föreslår kommissionen i den horisontella förordningen att medlemsländerna inom vissa gränser och med hänsyn till sysselsättningen i det enskilda jordbruksföretaget skall ges möjlighet att justera de direkta betalningar som utgår till varje jordbruksföretag, s.k. modulering. Båda dessa åtgärder, miljövillkorade stöd och s.k. modulering, är frivilliga för medlemsländerna. Medlemsländerna kan använda inbesparade medel till miljöriktade stödåtgärder. Fru talman! Detta är en kortfattad redovisning av förslagets huvuddrag. Framför oss ligger nu ett omfattande arbete med reformförslagen. Förslagen i Agenda 2000 kommer att diskuteras för första gången i jordbruksministerrådet den 31 mars. Kommissionens ambition är att beslut skall kunna tas före utgången av år 1998, dock senast före valet till Europaparlamentet, som kommer att hållas i juni 1999. Reformarbetet kommer alltså att pågå kontinuerligt under lång tid. I detta arbete är det enligt min bedömning önskvärt med ett nära samarbete mellan regering och riksdag. Regeringen avser därför att utöver kontakterna med jordbruksutskottet och EU-nämnden fördjupa dialogen med riksdagens partier. Fru talman! Den svenska positionen tar sin utgångspunkt i den proposition som regeringen nyligen lämnat till riksdagen och som riksdagen för närvarande behandlar. Där föreslås tre mål för jordbrukspolitiken. Jordbruks och livsmedelsföretagens produktion skall styras av konsumenternas efterfrågan. Vidare skall produktionen vara långsiktigt hållbar från såväl ekologiska som ekonomiska utgångspunkter. EU skall också medverka till global livsmedelssäkerhet, bl.a. genom att hävda frihandelns principer även på livsmedelsområdet. Regeringen anser att marknadsordningarna i den gemensamma jordbrukspolitiken på sikt skall avvecklas. I framtiden bör politiken bygga på riktade insatser för att säkerställa miljövärden, landsbygdens utveckling och regionala mål. De direkta ersättningar som införs i syfte att kompensera sänkningar av de garanterade priserna bör tidsbegränsas och avvecklas under denna övergångsperiod. Det är viktigt att reformen genomförs på ett sådant sätt att konkurrensförhållanden inte snedvrids. Låt mig betona att vi från svensk sida inte accepterar att vårt jordbruk missgynnas av förändringar som föreslås. Förslagen i Agenda 2000 måste bedömas mot bakgrund av övergripande målsättningar. Förslagen syftar till att öka marknadsorienteringen av jordbrukssektorn och öka dess konkurrenskraft, vilket är positivt. Konsumenterna kommer att gynnas av lägre priser, och den europeiska unionen står därmed bättre rustad inför de kommande förhandlingarna i WTO. Regeringen välkomnar vidare att förslagen innebär en stärkning av jordbrukets miljöprofil. Förslaget kommer också att underlätta den förestående östutvidgningen. Låt mig sammanfattningsvis säga att enligt regeringens bedömning är de förslag som kommissionen presenterar i Agenda 2000 steg i rätt riktning.

Fru talman! Det har vid olika tillfällen, dels i EU nämnden, dels i andra sammanhang, framförts att det finns ett behov av att ta bort marknadsordningarna inom EU för att sänka den allmänna prisnivån ned till världsmarknadspriset. Världsmarknadspriset är inte, enligt min uppfattning, en reell marknad. Där kan man inte köpa exempelvis dryckesmjölk, Lätt & Lagom och yoghurt, utan där får man köpa mjölkpulver eller enkelt matfett. På det sättet är det ingen reell marknad, men av jordbruksministern får vi ett intryck av att vi skall kunna pressa ned våra priser till den nivån. Min uppfattning är att världsmarknadspriserna kommer att stiga uppåt om man får bort marknadsregleringarna. Jag vill fråga hur jordbruksministern ser på detta, om den analysen också stämmer med den analys som Jordbruksdepartementet gör.
Fru talman! Att bedöma vilken effekt en avreglering helt eller delvis inom den europeiska unionen skulle få på världsmarknadspriser för olika produkter är mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Man måste naturligtvis också ta hänsyn till vad som i övrigt händer i den internationella utvecklingen, hur skördar utfaller och hur ekonomiska och sociala förhållanden i olika länder påverkar såväl deras produktion som deras konsumtion. Därför tror jag att själva utgångspunkten att försöka identifiera ett världsmarknadspris, vilket är väldigt svårt, och sedan anpassa sig till den nivån är tämligen omöjligt. Jag tror att den väg som kommissionen nu anvisar, att gradvis sänka de inom EU reglerade garanterade priserna, interventionspriserna, och göra det i olika omgångar, är den rätta vägen att arbeta med de här frågorna. Vad det sedan i sin tur kommer att få för effekter återstår att se. Min bedömning är att det för vissa produktområden, där den europeiska unionen är oerhört dominerande, t.ex. inom mejerisektorn, kan man mycket väl få den effekten att världsmarknadspriserna stiger som en konsekvens av avregleringen.
Fru talman! Marknadsordningar, dvs. gränsskydden och tullarna, har från början kommit till därför att nationerna tidigare ville ha en självförsörjningsgrad av baslivsmedel. Man kan säga att det är samma filosofi som gäller gemensamt för EU i dag. Hur ser jordbruksministern på detta? Tar vi risker genom att trappa ned detta och därmed utsätta oss för att andra världsdelar kanske skall producera våra baslivsmedel i framtiden? Eller hur kommer vi att kunna garantera en rimlig självförsörjning av baslivsmedel? Vi kommer förmodligen att ha en viss svårighet här uppe i de skandinaviska länderna att ligga lika bra till när det gäller att producera som man gör i länder som har bättre förutsättningar. Därmed dras vissa produktionsmöjligheter och arbetstillfällen undan i Sverige.
Fru talman! Gamla tiders säkerhetstänkande byggde på att varje land skulle bygga en mur runt om sig militärt såväl som i andra avseenden och därmed garantera sina medborgare trygghet och säkerhet. Hela den bärande idén med den europeiska unionen är en annan. Genom att tvärtom riva gränser mellan länder och genom att göra samarbetet på väsentliga områden nära och omfattande minskar man risken för traditionella säkerhetsproblem, dvs. krig eller konflikter. Jag delar uppfattningen att säkerheten i framtiden snarare bygger på att vi är nära förbundna med varandra, också av det skälet att den typ av risker eller hot som vi kanske kan se framför oss i framtiden kan vara orsakade t.ex. av miljöproblem och kärnkraftsolyckor. Tjernobyl kan vara ett exempel. I ett sådant läge är det inte säkert att vara ett land som bygger på sin egen produktion. Säkerheten ligger i sådana fall på att man har tillräckligt nära relationer med andra länder för att kunna få en tillförsel av produkter. I det stora perspektivet kommer efterfrågan på livsmedel under överskådlig framtid bara att öka. Jordens befolkning kommer att öka så drastiskt att livsmedelsproduktionen behöver fördubblas. Sett i ett globalt perspektiv kommer det att finnas behov av en ökad livsmedelsproduktion. Det tror jag också kommer att gälla för Sverige i framtiden.
Fru talman! Jag vill ta upp det som jordbruksministern nämnde mot slutet av sin information om riksdagens och de politiska partiernas delaktighet i detta arbete. Jag undrar om jordbruksministern har litet mer kött på benen i den delen. När och i vilken form kommer vi från jordbruksutskottet och från de politiska partierna här i riksdagen att kunna komma med i processen? Vilket material får vi? Vi är härdade för att inte säga luttrade i jordbruksutskottet när det gäller att få del av material från kanslihuset och komma in i skedet på ett tidigt stadium, även om det inte alltid är på jordbruksministerns område som de problemen finns. Det är min ena fråga. Den andra gäller jordbruksministerns resonemang nu och tidigare kring den svenska linjen. Man bör ha en uttalad målsättning när det gäller förändringen av EU:s jordbrukspolitik - CAP. Samtidigt är det i ett litet närmare perspektiv uppenbart att kommissionens förslag som det ser ut nu i flera meningar diskriminerar svenskt jordbruk. Det återspeglar sig i att andra länder ofta driver nationella intressen i jordbrukspolitiskt hänseende. Min fråga till jordbruksministern gäller hur hon ser på att från svensk sida i det fortsatta arbetet tillvarata den svenska jordbruksnäringens intressen. Vilken prioritet har det i jordbruksministerns och regeringens arbete?
Fru talman! Låt mig först säga att vi från Jordbruksdepartementets sida tillmäter det mycket stor betydelse att ge riksdagen god information och att vi regelbundet informerar såväl jordbruksutskott som EU-nämnd. Även det arbetet kommer kanske att behöva intensifieras med anledning av reformarbetet. Att jag inte har preciserat de former som är nödvändiga för ett fördjupat samarbete beror på att Agenda 2000 i sin helhet inbegriper många olika politikområden. Det är viktigt att vi kan samordna det utvecklade samarbetet kring jordbrukspolitiken med det fördjupade samarbetet med riksdagen kring resten av Agenda 2000. Därför har jag i dag inte preciserat det. Jag vill än en gång understryka att jag tillmäter det oerhört stor betydelse att vi kan ha ett nära samarbete med riksdagens partier i det fortsatta förhandlingsarbetet. Sedan gäller det om förslaget diskriminerar Sverige. Det som vi har haft en omfattande diskussion om, nämligen ersättning för produktion av spannmålsensilage, är inte någon ny del i jordbrukspolitiken. Det finns redan i jordbrukspolitiken. Den diskrimineringen av Sverige accepterades av den dåvarande svenska regeringen i dess förhandlingar inför Sveriges medlemskap. Det är en komplikation för oss nu. Vi möts av frågan varför vi nu protesterar mot en snedvridning som vi en gång har accepterat. Anledningen till att vi accepterade den då borde Lennart Daléus hellre fråga den dåvarande regeringen om, i vilken Centerpartiet ingick. Min ambition nu är att reformarbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att svenskt jordbruk inte missgynnas. Självfallet är det oerhört viktigt för oss att hävda våra nationella intressen. I de nationella intressena - det vill jag gärna understryka - ingår inte enbart det svenska jordbruket, utan också de svenska konsumenterna.
Fru talman! I den första delen vill jag säga att jag verkligen inte har någonting att klaga på när det gäller det sätt på vilket jordbruksministern och Jordbruksdepartementet informerar utskottet och partierna. Anledningen till att jag tog upp frågan är att det är ont om tid denna vår. Det är uppenbart att det är en ansträngd arbetssituation. Det är vi ganska klara över. Skall arbetet bli meningsfullt menar jag att jordbruksministern bör vara observant, försiktigt uttryckt, på arbetssituationen och arbetsläget. Jag tror att alla partier i jordbruksutskottet och riksdagen vill känna en delaktighet i det arbete utrikesministern skall bedriva, men det måste alltså ske på ett meningsfullt sätt även arbetstekniskt. Tiden springer i väg. När det gäller den andra delen kan jag säga att jag ändå tycker att jordbruksministern är litet passiv. Hon säger att vi inte skall bli diskriminerade eller missgynnade. Jag menar att det måste vara jordbruksministerns uppgift att ha en offensiv attityd i stället för att bara bevaka att ingenting går snett. Hon måste vara observant, om jag får använda ordet igen, och offensiv när det gäller att se till att ge den svenska jordbruksnäringen utrymme i förhandlingarna kring agendan under det kommande året. Hon skall inte vänta på att någonting går fel utan ta sådana initiativ att det går bra för svensk jordbruksnäring.
Fru talman! Jag skall göra allt som står i min makt för att i någon mån korrigera den tidigare borgerliga regeringens underlåtenhetssynder, om det är det som Lennart Daléus avser. Vi har givetvis redan tagit ett antal kontakter med kommissionen i dessa frågor. Vi möter en stor förståelse från kommissionen. Man vet att vi i Sverige är anhängare av en reform. Jag tror att man är beredd att se till att det land som är anhängare av en reform inte skall missgynnas av den.
Fru talman! För det första vill jag ta upp det som nämndes om kopplingen mellan utbetalning av stöd och miljöregler. Jag skulle vilja veta hur jordbruksministern ser på detta. Finns det inte en ganska stor risk för ytterligare byråkratisering och formalisering, av vilket vi har fullt tillräckligt i jordbrukspolitiken? För det andra nämndes frågan om s.k. modulering, dvs. om jag förstått det rätt möjligheten att sätta tak på vissa stöd. Där skulle jag också vilja veta den svenska regeringens inställning och hur man kommer att agera. Om man är för modulering vill jag veta på vilket sätt denna gynnar utvecklingen av produktiva och effektiva jordbruksföretag och därmed konsumenternas önskemål om prisvärdiga och billiga livsmedel.
Fru talman! Jag har i detta korta anförande inte haft möjlighet att gå in på djupet i förslaget. Det finns utan tvekan många delar i det som dels är outvecklade i den form kommissionen har presenterat dem, dels förtjänar en betydligt mer ingående diskussion än den vi kan ha här i dag. Min principiella inställning är att de direktstöd som införs i syfte att kompensera sänkta interventionspriser egentligen inte borde kopplas till miljövillkor av det skälet att jag tror att det är olyckligt om man med samma medel försöker nå många olika mål. Det är en erfarenhet dels av vår egen gamla jordbrukspolitik, dels av den nuvarande jordbrukspolitiken inom den europeiska unionen. Ju fler mål man försöker uppnå med samma medel, desto större är risken att man inte når något av dem. Därför är det min utgångspunkt att mer riktade styrmedel som mer precist talar om vilket mål vi vill uppnå är att föredra när det gäller att undvika de negativa eller bevara och utveckla de positiva miljöeffekterna inom jordbruket. Detta utesluter inte att man i något sammanhang kan ha ett miljövillkor. Det är alltså inte enligt min uppfattning nödvändigt att vara till hundra procent för eller emot. Men i princip delar jag uppfattningen att det finns en risk för att man komplicerar systemen. När det gäller modulering finns det här ett tämligen diffust förslag som syftar till att man skall kunna gynna jordbruksföretag med många anställda. Man skall alltså, oklart hur, kunna ge ett jordbruksföretag med många anställda, dvs. ett stort företag, något högre direktbidrag än ett med få anställda. Å andra sidan finns det ett förslag som sätter ett tak - över en viss nivå av stöd kan man inte gå. Detta syftar till att bromsa andelen stöd som kan gå till stora företag. Enligt min uppfattning är det också när det gäller de här aspekterna olyckligt att man i politiken väver in så många olika begränsningar och hinder. Jag är rädd att det mer komplicerar än förenklar processen.
Fru talman! Jordbruksministern sade att det är viktigt att inga konkurrenssnedvridande effekter uppstår på grund av det här förslaget. Sedan tog hon upp det nationella kuvertet och moduleringen. Såvitt jag förstår kan man befara nya konkurrenssnedvridningar på grund av detta. Då är min fråga: Är det regeringens ambition att hårt driva de svenska frågorna i övrigt och noggrant se till att detta inte får sådana effekter för de svenska producenterna? Det vore ju väldigt allvarligt. De har det svårt nog som det är. Sedan sade statsrådet att marknadsordningarna på sikt bör avvecklas. Då uppenbarar sig en annan fråga, och det gäller den internationella marknaden. Här kan vi ju befara att länder som USA, som har låga miljöoch djurskyddskrav, kan driva Europa i fel riktning. Har regeringen kraft att stå emot detta? Kommer regeringen att verksamt ta upp detta i de propåer som nu skall ställas till övriga länder i EU?
Fru talman! När jag säger att marknadsordningarna på sikt bör avskaffas avser jag naturligtvis i första hand hela det komplicerade systemet med exportsubventioner, interventionspriser, stöd för lagring, offentligt eller privat osv. Jag säger däremot inte att man skall ha en total avreglering. Jag tror att det för vissa aspekter även framgent kommer att vara nödvändigt med ett engagemang från statens sida i jordbrukspolitiken. Jag nämnde också några exempel på det: god miljöutveckling, landsbygdsutveckling och regionala aspekter. När det gäller frågorna kring livsmedelskvalitet vill jag säga att det argument som Ingvar Eriksson anför - att det är nödvändigt med höga stödnivåer därför att de gynnar en hög kvalitet - är ett argument som jag tämligen ofta möter men som jag måste säga att jag ifrågasätter. Den europeiska jordbrukspolitiken går ju till den bra produktionen lika väl som till den dåliga. Det är i Europa vi har utvecklat problemen med galna ko-sjukan. Det är i Europa som vi har problem med dåliga djurtransporter och dålig djurhållning. Det är inte enbart på andra håll i världen. Den typ av jordbrukspolitik som vi har inom den europeiska unionen har inte varit någon garanti för att vi skulle lösa de problemen. Min slutsats är att den här typen av generella prisstödsmekanismer inte gynnar hög kvalitet. Vill vi nå en hög kvalitet måste vi ha betydligt bättre preciserade jordbrukspolitiska medel. Där finns det även framgent ett ansvar. När det gäller den globala diskussionen har jag haft tillfälle att notera att det inte enbart är inom EU som man diskuterar kvalitetsaspekter. Den typ av problem, t.ex. för hög användning av antibiotika, som nu diskuteras mycket inom den europeiska unionen blir också alltmer aktuell i andra delar av världen. Här tror jag att vi måste sträva efter att internationellt, i hela världen, nå betydligt högre kvalitetsnivåer än vad vi hittills har uppnått i livsmedelsproduktionen.
Fru talman! Statsrådet svarade inte på den fråga jag ställde om konkurrenssnedvridningen. Med det kuvert som kommer och de moduleringsmöjligheter som nu skall öppna sig för det enskilda EU-landet finns det en risk att den gemensamma jordbrukspolitiken inte blir så gemensam. De konkurrenssnedvridningar som då kan uppstå menar jag kan vara väldigt allvarliga. Här vill jag ha ett klart besked från statsrådet om man har en stark ambition att se till att så inte sker. När det i övrigt gäller det internationella menar jag att om man villkorar på marknadsområdet måste man också ha kraft att villkora på miljö och djurskyddsområdet.
Fru talman! Jag menar att de nya delar i jordbrukspolitiken som nu diskuteras kan innebära risker när det gäller konkurrenssnedvridning, men de kan också innehålla mycket av möjligheter. Det är utan tvivel ganska komplicerat att för ett så stort geografiskt område med delvis så skilda klimatologiska och geografiska betingelser ha en jordbrukspolitik som är centralt styrd och som samtidigt kan definiera och identifiera varje problem och finna en lösning på det. Därför finns det i många avseenden ett behov av ett ökat nationellt utrymme att fördela resurserna på det sätt som stämmer överens med det egna landets önskemål. Jag är alltså tilltalad av exempelvis idén om nationella kuvert med en större frihet för oss att fördela pengarna. Tillåter man det måste man absolut stärka kommissionens möjligheter att bevaka just konkurrensaspekterna. Jag vill nämligen inte se en ren nationalisering av den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag tror att det skulle vara mycket skadligt för hela unionen och för den gemensamma marknaden, såväl producenter som konsumenter.
Fru talman! Det sista vill jag tacka för. Jag har precis samma inställning. En ren nationalisering av jordbrukspolitiken skulle vara väldigt olycklig för samarbetet i Europa och även för marknadsutvecklingen. Kan jag tolka de besked som statsrådet nu har lämnat som att regeringens ambition är mycket klar när det gäller att i EU försöka hävda de svenska intressena? Detta är helt avgörande för möjligheterna för svensk produktion och svensk sysselsättning på området, och också för konsumenternas möjlighet att få tillgång till svenskproducerade livsmedel.
Fru talman! Det är min avsikt att med kraft hävda svenska intressen. Men låt mig upprepa det jag tidigare sade till Lennart Daléus: Svenska intressen är dels det svenska jordbrukets intressen, dels de svenska konsumenternas intressen.
Fru talman! Jag har delvis fått svar på de frågor jag hade tänkt ställa om det nationella kuvertet, men jag har ett par andra frågor jag kan ställa. Man kanske inte skall föregripa den proposition som vi just nu behandlar här i riksdagen, men en av de saker jag funderar litet över är avregleringen av marknadsordningarna. Vänsterpartiet och jag personligen håller med om att de är nödvändiga på sikt, men jag skulle vilja fråga vad "på sikt" står för. Hur lång är den sikten? Det är ju litet avgörande för hur man förhåller sig till det hela, och det framgår inte av propositionen. Jag har också en fundering om den möjlighet som finns i Agenda 2000 - förvisso har vi inte hunnit studera alla de olika förslagen i detalj - att koppla utbetalningar av direktstöd till sysselsättningen i företagen. Hur ställer sig detta mot det faktum att det redan i dag pågår en storleksrationalisering som faktiskt missgynnar ett mer småskaligt jordbruk, vilket ibland är det enda möjliga i vissa regioner i Sverige? Här kan det bli en konflikt, en motsättning. Hur ser ministern på det?
Fru talman! Att precisera vad som kan rymmas i begreppet "på sikt" är mycket svårt. Det är naturligtvis delvis en fråga om hur lång tid det rimligen kan bedömas ta för jordbruket att ställa om sig till andra politiska villkor. Men det är också en fråga om politiska bedömningar: Vilken typ av politisk process måste föregå ett sådant beslut? Jag tror att jordbruket och livsmedelsproduktionen tillmäts en mycket stor betydelse i alla länder inom den europeiska unionen, och det är alltså inte någon enkel fråga att fatta beslut om. Därför tror jag att man måste tänka sig en lång omställningsperiod. Låt oss se det förslag som kommissionen nu lägger fram - som säkert kommer att förändras under arbetet med reformen men som ändå kommer att leda till att ett beslut fattas om låt oss säga ungefär ett år - som ett första steg i en sådan process. Sedan bör det rimligen utvärderas och följas av nya steg. För svensk del fattade vi beslut om en avreglering år 1990. Vi bestämde då politiskt en övergångsperiod på fem år, som vi bedömde vara rimligt. Låt mig säga att jag tror att en total process på den här nivån, den europeiska unionens, kommer att omfatta en betydligt längre tid, kanske den dubbla. Men jag tror att man svårligen kan göra en exakt bedömning av vad som i olika avseenden är nödvändigt. När det gäller direkta stöd till företag och hur man skall fördela dem är det en komplikation med jordbrukspolitiken. Det finns också kvar i det här förslaget. Man vill gasa och bromsa samtidigt. Man vill stimulera en strukturrationalisering och en utveckling av jordbruket, vilket rimligen är en utveckling till större företag. Men man vill samtidigt värna om det småskaliga jordbruket. Det kommer till uttryck i det här reformförslaget. Min uppfattning är den som jag redovisade tidigare. De direkta ersättningar som avser att kompensera prissänkningar tycker jag egentligen inte vare sig skall begränsas med ett tak eller moduleras. De åtgärder man vill vidta i syfte att värna och hävda ett småskaligt jordbruk bör vara tydligt definierade. Det bör framgå att de har just det målet, och de bör mycket tydligt riktas till de företagen.
Fru talman! Jag kan dela ministerns uppfattning om det. Vi har en litet annan struktur på jordbruket i Sverige jämfört med stora delar av övriga EU. Det gör också, vilket har varit uppe tidigare, att den gemensamma jordbrukspolitiken i viss mån missgynnar den struktur som vi har i Sverige, vilken är betingad av både våra geografiska och andra förhållanden. Därför är det viktigt att inte regeringen anammar ett stöd som försvårar för det jordbruk som finns i s.k. LFA-områden, mindre gynnade områden. De har ofta inte förutsättningar att bli stora, men kan ändå vara både effektiva och rationella.
Fru talman! Den svåra konsten med jordbrukspolitik är att vi vill två tämligen olika saker samtidigt. Vi vill naturligtvis att de delar av vårt jordbruk som är effektiva och förhållandevis storskaliga också skall kunna utvecklas. Det är säkert framför allt de företagen som kommer att ha möjlighet att hävda sig i en internationell konkurrens. Samtidigt vill vi hävda och värna ett småskaligt jordbruk, kanske inte för att det producerar stora mängder livsmedel, men därför att det utöver att det producerar livsmedel också har så många andra positiva betydelser för landsbygden och med tanke på regionala aspekter. Att ha båda de här ambitionerna är naturligtvis oerhört komplicerat. Men jag tror att vi i den processen måste ha uppfattningen att det småskaliga jordbruket även fortsättningsvis skall stödjas i Sverige. Det finns såvitt jag vet en mycket starkt förankrad uppfattning, gemensam för alla riksdagens partier, att vi även fortsättningsvis skall ha den ambitionen. Låt mig också säga att i och med den utvidgning som Europeiska unionen nu står inför kommer karaktären på jordbruket inom Europeiska unionen att omfatta snart sagt alla variationer, från ett jordbruk med i genomsnitt kanske två hektar till de mycket stora f.d. sovchoserna eller kolchoserna i delar av det forna Östeuropa. Att få en jordbrukspolitik som fungerar över ett så brett spektrum av jordbruksproduktion kommer inte att bli enkelt.
Fru talman! Jag skulle vilja knyta an till det senaste. EU:s jordbrukspolitik är ju inte bara byråkratiskt mycket krånglig utan också mycket dyr. Den kräver mer än EU:s budget i dag. Med det här förslaget ökar snarare än minskar behovet av finansiering över EU:s budget. När vi diskuterar jordbrukspolitiken handlar det inte bara om vad som sker här, utan det handlar också om vad som skall ske med den östutvidgning vi står inför. Här står EU inför en mycket stor utmaning, att försöka skapa en jordbrukspolitik som gör det möjligt att ta in fler medlemsstater. Annika Åhnberg sade att den här reformeringen skulle gynna det arbetet. Om det finns en möjlighet skulle jag vilja få utrett på vilket sätt det här förslaget öppnar för en östutvidgning.
Fru talman! Det enkla svaret på den frågan är väl att prisnivåerna i dag mellan produktionen i det tidigare Östeuropa och produktionen inom Europeiska unionen skiljer sig markant. I och med att man inom Europeiska unionen sänker de garanterade prisnivåerna närmar man sig i någon mån prisnivåerna i de ansökande länderna. Det underlättar intaget av nya medlemmar. Kommissionen föreslår att ansökarländerna inte skall få del av de direktbidrag som kommissionen föreslår skall införas. Skälet till det är att man menar att ett inträde i Europeiska unionen ändå innebär ökade intäkter i jordbruket i de här länderna och inte som för de nuvarande medlemmarna en sänkning av intäkterna. Enligt min uppfattning är det där en mycket svår fråga. På sikt är det naturligtvis orimligt att hävda att de nytillkommande länderna skall stå utanför väsentliga delar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det måste man hantera antingen genom att man går vidare i reformprocessen och med prissänkningarna inom Europeiska unionen eller genom att man införlivar också ansökarländerna i hela den gemensamma jordbrukspolitiken. Den bedömning som kommissionen gör är att ett införande av ansökarländerna också skulle vara möjligt inom ramen för den s.k. budgetriktlinjen. Den utfaller som en viss konsekvens av den samlade bruttonationalintäkten i hela Europeiska unionen.
Fru talman! Det var intressant att få det här förtydligandet. Jag måste säga att jag personligen är mycket tveksam till om den reform som man föreslår i Agenda 2000 räcker till. Jag kan säga att det känns oerhört otillfredsställande att vi skall få ett A och ett B-lag när det gäller jordbrukspolitiken. Vi skall ta in östeuropeiska länder som inte skall få del av jordbrukspolitiken, utan hanteras som någon sorts andra klassens medlemmar i EU. Jag vet att det är mycket svårt att reformera EU:s jordbrukspolitik, men samtidigt känns det som om den här reformen egentligen inte har sin grund i att man försöker lösa problemen med östutvidgningen. Det känns snarare som ett försök att lappa och laga på den reform som finns för att om möjligt göra de medlemmar som i dag finns i EU någorlunda nöjda med att man ändå skall göra en reform. Delar jordbruksministern uppfattningen att vi egentligen skulle behöva en reform som mer utgick från det faktum att EU skall bli större, att det här inte riktigt håller måttet?
Fru talman! Jag kan i princip dela uppfattningen att man, sett ur ansökarländernas perspektiv, skulle behöva en reform som går längre. Men en reform är naturligtvis beroende av att ett beslut fattas av de nuvarande medlemmarna i Europeiska unionen. Därför går det naturligtvis inte att genomföra en reform om den inte också kan accepteras av de nu befintliga medlemmarna. Jag tror att det också är en av de grundläggande och betydelsefulla idéerna med den europeiska unionen, att man arbetar sig fram till ett beslut som kanske inte älskas till hundra procent av någon, men som ändå alla de inblandade aktörerna kan leva med. Låt mig också säga att när vi blev medlemmar i Europeiska unionen begärde vi inga övergångsperioder på jordbrukets område. Men det är snarare undantag än regel. Även för de länder i södra Europa som under 80-talet blev medlemmar finns det ännu i dag vissa övergångsregler som är i kraft. Det faktum att nya länder inte omedelbart träder in i hela politiken utan under ett antal år har övergångsregler är ingen ny eller helt okänd företeelse i det här gemensamma arbetet.
Fru talman! Jag vill bara sluta med att säga att jag hoppas att det här inte innebär att jordbruksministern inte är med när vi debatterar den proposition som nu föreligger som vi skal börja behandla i riksdagen, utan att vi får en ordentlig, genomgripande debatt här i kammarens när regeringens proposition Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks och livsmedelspolitiken kommer upp till behandling. Det är en stark önskan.
Fru talman! Jag ser fram emot att delta i den debatten. Olyckligtvis infaller den på samma dag som ett ministerrådsmöte på jordbruksområdet. Men det är min bestämda uppfattning att riksdagens debatt kring den här propositionen måste vara högst prioriterad.

Fru talman! Tyvärr ajournerades detta ärende tidigare, så just nu kommer det framför allt att handla om att tala till protokollet. Jag vill än en gång betona att när det gäller fördelnings och rättvisefrågor är det överordnade målet för Sveriges internationella samarbete att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Det handlar framför allt om människors möjligheter att kunna påverka sin egen och sina barns framtid och möjligheten att påverka utvecklingen i samhällena i de egna länderna.

De målen samverkar för att bidra till det övergripande målet. Med anledning av den tidigare debatten vill jag påpeka att det var en enig riksdag som på 60-talet ställde sig bakom enprocentsmålet - det gällde samtliga partier. När det gäller frivilligorganisationernas roll finns det sedan gammalt en tradition hos kyrkor och folkrörelser att arbeta med bistånd. Redan på 1860-talet arbetade missionärer med biståndsarbete i Etiopien. Utskottet har vid ett flertal tillfällen betonat betydelsen av frivilligorganisationernas arbete. En stor del av det svenska biståndet går genom folkrörelser och enskilda organisationer. I den skrivelse från regeringen som vi nu behandlar ges de enskilda organisationerna en framträdande plats. Man understryker från regeringens sida att olika typer av folkrörelser utför ett viktigt arbete för framväxten av ett civilt samhälle i utvecklingsländerna. Folkrörelseengagemanget och basen i den svenska folkbildningstraditionen ger dem en styrka som kan användas för att stödja utvecklingen av enskilda organisationer i mottagarländerna och för att stärka det civila samhällets institutioner. Från svensk sida har vi sett den formen av kunskapsöverföring som enormt viktig. När det kommer till kritan är det bara landet självt som kan lösa sina problem. Det är också viktigt att konstatera att det inte finns något motsatsförhållande mellan det statliga biståndet och de enskilda organisationerna. Det är av stor vikt att stärka lokalsamhällets möjligheter att satsa på mänskliga resurser i form av skolor och hälsovård. Det är också viktigt att stödja de fattigas möjligheter att påverka sin situation genom att stärka deras möjligheter att delta i det politiska livet. Det kan ske genom stöd till bl.a. lokala organisationer, kommunala förvaltningar, lokal demokrati och ett decentraliserat rättsväsende. En fråga som inte har berörts tidigare i dag är utnyttjande av barn som förekommer på många håll i världen. Oavsett vilket politiskt parti vi representerar i riksdagen, är vi överens om att åtgärder för att motverka exploatering av barn, t.ex. barnarbete och sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar, bör prioriteras i det svenska biståndsarbetet. Så sker också. Som ett led i uppföljningen av 1996 år Världskongress mot kommersiell sexuell exploatering av barn stöder Sverige ett treårigt projekt mot kommersiell sexuell exploatering av barn i Asien. Inom bl.a. FN, EU och Europarådet driver Sverige aktivt frågor om barnets rättigheter i det internationella samarbetet. Vi är alla väl medvetna om att fattiga barn är mer sårbara än andra barn för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. En viktig del av det svenska utvecklingssamarbetet är därför att verka för efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter. Sverige är aktivt både när det gäller att få till stånd ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen om barn i väpnade konflikter som höjer den accepterade rekryteringsåldern till 18 år och i arbetet mot kommersiell och sexuell exploatering av barn. I samhällen där den demokratiska kulturen inte är rotad tenderar korruptionen att vara starkare än i demokratiska samhällssystem med väl utvecklade kontrollerande funktioner. Eftersom korruptionen utgör en fara och ett allvarligt problem i många utvecklingsländer, och eftersom det framför allt är fattiga människor som drabbas av korruptionen, får biståndet på intet sätt bidra till eller gynna korruptionen. En stor del av det förvaltningsbistånd vi förmedlar avser att främja det civila samhället, demokratin och förstärkandet av den samhälleliga kontrollen. En utveckling mot ökad demokrati motverkar den typ av missförhållanden som korruption innebär. Därför är det viktigt att Sverige fäster allt större vikt vid stödet till utvecklingen av demokratin i samarbetsländerna. Med hjälp av stöd till reformering av statsförvaltningen kan biståndet bidra till att minska förutsättningarna för korruption, och i dialogen med samarbetsländerna är det viktigt att betona att korruption inte tolereras i samband med användningen av biståndsmedel. Hälsovård och utbildning har sedan länge tillhört kärnverksamheterna i det svenska utvecklingssamarbetet, bl.a. därför att dessa områden är viktiga för den ekonomiska, sociala och demokratiska utvecklingen. Biståndet bör även i framtiden inriktas på att stödja reformprocesser för att ge grundläggande utbildning till alla, att höja utbildningens kvalitet och att nå diskriminerade grupper, t.ex. fattiga flickor. Hälsobiståndet handlar framför allt om att ge fortsatt stöd till reformprocesser för att åstadkomma hälso och sjukvård av god kvalitet samt att förbättra folkhälsan för utsatta grupper. I samband med debatten tidigare i dag tog både Eva Zetterberg och Bodil Francke Ohlsson upp frågan om situationen i Sverige. Naturligtvis är vi från socialdemokratisk sida lika oroliga som Eva Zetterberg och Bodil Francke Ohlsson över arbetslösheten. Den arbetslösheten finns också i övriga industriländerna och utvecklingsländerna. Den segregation som finns i framför allt storstadsområden i Sverige oroar oss. Men vi menar att det kanske är fel att diskutera fattigdomen i Sverige i samband med den skrivelse från regeringen som vi behandlar i dag, som handlar om hur vi skall bekämpa fattigdomen i utvecklingsländerna. Det känns inte riktigt meningsfullt. Ingrid Näslund tog i sitt anförande upp frågan om stödet till IDEA. Regeringen verkar för att stärka IDEA:s roll i utvecklingen av demokratin på ett globalt plan. Enligt den information som har lämnats till utskottet är det regeringens ambition att Sverige, på samma sätt som motionären hävdar, även i framtiden skall vara en av huvudfinansiärerna. Vi har förstått att regeringen bedömer att det är viktigt för IDEA att alla medlemsländer tar sitt ansvar för finansieringen av organisationer. Det skulle inte stärka och gagna organisationens verksamhet om Sverige tog på sig en oproportionerligt stor del av finansieringen. Regeringens ambition är att organisationen skall bli så slagkraftig och professionell som möjligt. Stödet i dag är 15 miljoner kronor om året.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

Herr talman! Jag menade inte att vi skulle ta upp någon ingående diskussion om fattigdomen i Sverige. Men när vi talar om fattigdomen - och jag talade speciellt om fattiga barn i ett globalt perspektiv - får vi inte glömma att tala om barn och fattiga i Sverige. Det kan verka okänsligt om man inte talar om att man känner till problemen, att man inte har glömt dem utan att man tänker göra något åt dem. Eftersom Berndt inte hann med att ta upp min reservation hade jag hoppats att Agneta skulle ta upp den. Det gäller solidarisk handel. Jag har litet svårt att förstå socialdemokraternas inställning. Man säger t.ex. att biståndet skall vara ett säkerhetspolitiskt instrument. Då skulle en solidarisk handel kunna fungera som ett handelspolitiskt instrument i de mänskliga rättigheternas tjänst. Socialdemokraterna säger också vad gäller rättvisemärkning att alla typer av märkning skall ses främst som ett sätt att stärka konsumenternas möjlighet att göra informerade val. Men meningen med en rättvisemärkning från början var faktiskt att stärka, gynna och skydda producenten. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar kring detta.
Herr talman! Jag tycker nog ändå att man inte riktigt kan jämföra de fattiga barnen i Sverige med de fattiga barnen ute i världen. Allting är ju relativt. Vi vet att många barn i dag har det svårt i Sverige, men i förhållande till barn ute i världen är det ändå stor skillnad. Sverige sedan århundraden hävdat frihandelns betydelse. Utskottsmajoriteten delar regeringens åsikt att det är viktigt att stödet till u-länderna utformas på ett sådant sätt att de kan konkurrera på en fri marknad. Det är viktigt att stärka de fattiga ländernas möjlighet att delta i världsekonomin och världshandeln på jämbördig basis. Den märkning som Bodil Francke Ohlsson efterlyser bör enligt vår mening bygga på frivillig basis, och den skall, som Bodil också påpekade, framför allt ses som ett sätt att stärka konsumenternas möjlighet att göra informerade val på en fri marknad.
Herr talman! Det är givet att det skall vara en information till konsumenterna, men jag menar att man inte får glömma att det faktiskt gäller både konsumenter och producenter. Idén om en solidarisk handel går ju faktiskt inte ut på att man startar med konsumenten, utan man startat med producenten - det handlar i det här sammanhanget om småföretagare - och ser på producentens ställning, möjligheter och ekonomi. Agneta Brendt sade att socialdemokraterna alltid har varit för en fri marknad, en jämbördig, fri marknad. Det är just därför jag tycker att det är så viktigt med någon form av regler. Det här handlar ju inte om ett samarbete mellan två jämbördiga, utan relationen mellan ett västland och ett u-land är ofta väldigt ojämlik.
Herr talman! På grund av den ojämlikhet som råder är det väldigt viktigt att vi stärker u-ländernas ställning på marknaden. De är beroende av både sysselsättningsskapande åtgärder och tillgång till investeringskapital. Som vi ser det finns det hos regeringen en ambition att ge stöd till industrin och jordbruket, framför allt med tonvikt på lokala lösningar, så att uländerna skall få en stärkt ställning och på jämbördig basis kunna delta i handeln med övriga länder.
Herr talman! Jag lyssnade mycket intensivt på Agneta Brendts anförande, som var välkomnande och mycket bra - om jag nu får sätta betyg, men det kanske inte är min roll. Det Agneta Brendt sade om demokratins roll gladde mig. Agneta Brendt tog upp korruptionen och att det är en fara och ett allvarligt problem. Detta var uppe i en diskussion mellan mig och Berndt Ekholm precis före pausen. Enligt vår uppfattning är det bara demokratin som klarar av att lösa det problemet. Jag hade nästan förväntat mig att Agneta Brendt skulle yrka bifall till reservation 3, men så blev det inte. Jag skulle vilja ställa en fråga till Agneta Brendt på temat demokrati kopplat till villkorat bistånd. Vi menar att vi till de länder vi arbetar med måste ge tydliga signaler om att det skall vara demokratins väg som landet går. Vi måste också vara beredda att skära ned på och dra in bistånd om det inte blir någon demokratiutveckling utan finns risk för korruption. Är Agneta Brendt beredd att stödja förslaget att vi skall bli tydligare med signalerna om ett villkorat bistånd?
Herr talman! Jag tror inte att det finns några meningsskiljaktigheter mellan Folkpartiet och socialdemokraterna vad gäller att vi skall vara tydliga. Också vi har sagt att vi skall vara tydliga. De länder vi ger bistånd skall följa de demokratiska spelreglerna och ta hänsyn till mänskliga rättigheter.
Herr talman! Om man har följt debatten under några år vet man att det inte alltid har varit på det sättet. Men jag välkomnar att socialdemokraterna nu blir tydligare och klarare på den punkten. Också frågan om bistånd till korrupta regimer och diktaturstater har varit uppe tidigare i debatten. Folkpartiet menar att bistånd till diktaturstater skall gå genom enskilda organisationer och inte genom regimen. Vi skall vara tydliga även på den punkten. Det är därför vi är kritiska mot biståndet till exempelvis Kuba. Det är stor risk att biståndet där hamnar på fel ställe. I det sammanhanget vill jag rätta till en sak som nämndes före pausen. Det jag nu har sagt betyder inte att vi inte skulle vara beredda att sätta in katastrofbistånd i diktaturstater som Nordkorea, som togs upp i debatten. Att ge katastrofbistånd till svältande människor är en helt annan sak. Det biståndet behöver inte kanaliseras via den statliga organisationen, utan det kan gå genom enskilda organisationer - Agneta Brendt poängterade ju också att dessa gör ett bra jobb. Är Agneta Brendt beredd att säga att bistånd till diktaturstater skall gå genom enskilda organisationer?
Herr talman! Jag påpekade i mitt anförande att vi inte ser någon motsättning mellan det statliga biståndet och det bistånd som går via enskilda organisationer.

Herr talman! Vi lever i en föränderlig värld, och globaliseringen ställer nya krav på hela det svenska samhället, även Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementets centrala organisation är nyligen omorganiserad. Det är välkommet, och det förefaller vara en mycket lyckad förändring man har genomfört. Men omorganisationen har inte berört våra utlandsmyndigheter. Jag vill inte påstå att de lever kvar som man gjorde på segelfartygens hästskjutsarnas tid, men informationstekniken har ändå inneburit mycket stora förändringar när det gäller möjligheterna att kommunicera med och få information från våra ambassader och generalkonsulat. De hemligstämplade rapporter som vi får hem i svarta kuvert innehåller alldeles för ofta valresultat som vi har sett på CNN eller BBC redan någon timme efter sammanräkningen. Men likafullt rapporteras valresultaten i dessa hemliga kuvert långt senare. Vad vi egentligen behöver i det nya samhället är ju kompetenta bedömningar av avancerade och välbevandrade ambassadörer. Det är ett av de områden där det finns anledning att se över hur UD arbetar. En annan förändring är att vi har kommit med i den europeiska unionen. Det gör naturligtvis att vårt umgänge med medlemsländerna blir annorlunda. Ministrarna träffar överenskommelser per telefon eller också möts de i Bryssel. Ofta har inte ambassadören i dessa länder en aning om att någon minister är i stan, om de inte råkar mötas på flygplatsen. Det finns kanske anledning att se över också hur våra ambassader i EU-länderna fungerar. Andra länder har gjort en ordentlig översyn av sin utlandsrepresentation. Jag tänker då främst på Holland, Tyskland, England och Frankrike. Våra utlandsmyndigheter - ambassader och generalkonsulat - har en rad uppgifter. En uppgift är omvärlsbevakning, och den bör inte bara vara avsedd för den svenska regeringens och riksdagens behov, utan också för hela det svenska samhällets inklusive det svenska näringslivets behov. Jag tror att man kan spela en mycket större roll som omvärldsbevakare. Beträffande handeln är jag inte alls övertygad om att nuvarande organisation med Exportrådet som en separat myndighet är det optimala. Det är inte en väg som de flesta andra länder har valt. Jag tror inte heller att organisationen när det gäller att skaffa investeringar till Sverige, Invest in Sweden, är den optimala. Måhända kan ambassaderna spela en mycket större roll i dessa sammanhang. Lokaliseringen är också någonting som det finns anledning att fundera över, men inte för riksdagen. Jag tycker inte att riksdagen skall bestämma var utlandsmyndigheten skall ligga. Det är regeringens uppgift. Men principerna för lokaliseringen är en klar fråga för riksdagen. Angående biståndet finns det anledning att definiera både vilken ledningsfunktion och vilken granskningsfunktion som våra utlandsmyndigheter skall ha och det gäller också möjligheterna att integrera utlandsbevakningen mellan t.ex. de nordiska länderna. Där finns det en del att vinna för framtiden. Ambassadörerna kan bli mycket viktiga dörröppnare, inte minst för svenskt näringsliv. De kan bli viktigare än Exportrådets tjänstemän. Våra konsuler är ofta affärsmän eller jurister och de är vana vid att göra affärer. De kan bli en viktig faktor för att hjälpa svenska företag ut på exportmarknaderna, om de får en vidareutbildning på det här området på samma sätt som t.ex. de nederländska konsulerna får. Det är värdefullt att riksdagen granskar de olika myndigheterna, som vi också har tagit på oss som en uppgift. UD har nu granskats av Riksdagens revisorer - detta är den första externrevisionen som UD har varit med om på 20 år - och de har pekat på en del brister i organisationen och brister när det gäller extern granskning. Det är klart att det blir litet oro på UD, men jag tror att man skall se väldigt positivt på de möjligheter och de idéer som revisorerna här för fram.

Detta är någonting som kan bli bra för Sverige, för UD, för regering och riksdag men också för det svenska näringslivet.

Herr talman! Sveriges beroende av kontakter med omvärlden har ökat dramatiskt jämfört med den tid då grunden för utrikesförvaltningens nuvarande organisation lades fast. I och med Sveriges inträde i EU har vårt internationella beroende ytterligare accentuerats. Samtidigt har olika sakområden blivit alltmer komplicerade. Utvecklingen har tvingat fram specialisering och renodling, både inom näringslivet och inom den offentliga sektorn. Bakgrunden till detta betänkande - nr 23 om utrikesförvaltningen - är ett förslag från Riksdagens revisorer sedan det uppmärksammats att utrikesförvaltningen inte på mer än 20 år har blivit föremål för extern revision. Revisorerna tar i granskningen upp frågor kring utrikesförvaltningens uppgifter, organisation, styrning, personal och kostnader samt revision och tillsyn. Revisorernas granskning tar sin utgångspunkt i utrikesrepresentationens verksamhet. Uppgifter och synpunkter har inhämtats genom en enkät som riktats till samtliga utlandsmyndigheter och de personer som arbetar eller har sin arbetsplats vid utlandsmyndigheterna. Revisorerna konstaterar att förvaltningen kännetecknas av höga ambitioner att fullgöra sitt mångfacetterade och komplexa uppdrag. Samtidigt påvisar granskningen ett antal problem. Bl.a. är utrikesförvaltningens struktur i behov av en oberoende översyn, säger man, som innebär att alternativ till nuvarande organisation och verksamhetsformer prövas. Frågan om i vilken grad respektive huvudman själv ansvarar för sin utlandsbedrivna verksamhet bör då ingå i en sådan prövning. Revisorerna gör vidare bedömningen att utlandsmyndigheterna avsätter alltför små resurser för uppgifter som löses åt andra huvudmän, bl.a. kommersiella uppgifter och utlänningsärenden. Likaså drar revisorerna slutsatsen att utrikesrepresentationen ägnar en stor del av arbetstiden åt administrativa uppgifter. En dryg tredjedel av den totala arbetstiden beräknas åtgå för gemensamma stödfunktioner och annan administration. Revisorerna bedömer att utrikesförvaltningens struktur bör genomlysas i en förutsättningslös och oberoende översyn. Därvid bör en prövning göras bl.a. av frågan om i vilken grad respektive huvudman själv bör ansvara för sin utomlands bedrivna verksamhet. I en sådan översyn bör också ingå ett beslut om att inrättande respektive nedläggande av utlandsmyndigheter skall kunna fattas av riksdagen. Detta förslag har utskottet inte gått med på, och det tycker jag är riktigt. Beslutet bör fortfarande ligga på Utrikesdepartementet, även om vi bör dras in på ett mer aktivt sätt i den processen. Detta har också muntligen utlovats. Revisorerna anser också att det finns ett behov av en förutsättningslös och oberoende översyn av utrikesförvaltningens struktur. Utskottets majoritet har inte stött revisorernas förslag. Jag tycker ändå att det ligger mycket i revisorernas resonemang och stöder därför den reservation som är lagd till betänkandet.

Herr talman! Jag känner att jag kan fatta mig mycket kort här i dag, och det kan ju vara bra för tids vinnande. Jag vill också yrka bifall till reservation 1, egentligen på samma grunder som vi redan har hört av de två föregående talarna. Jag nöjer mig med det.

Herr talman! Jag skall följa det goda exemplet och också fatta mig mycket kort. Jag skall inrikta mig på den reservation som ligger till betänkandet. Jag upplever att det inte är några stora skillnader mellan oss och reservanterna. Men det är naturligtvis så att Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet mer vill betona de handelspolitiska och näringspolitiska insatserna från ambassaderna och därtill betona frågan om oberoende extern revision och inspektion av ambassaderna. Det är inget statiskt förhållande som ambassaderna och konsulaten eller utrikesförvaltningen generellt lever under. En lång rad förändringar har genomförts, och det pågår förändringar. I många fall verkar det som om man inom utrikesförvaltningen har tänkt på ungefär samma sätt som revisorerna. Mycket av det som har påpekats är på gång, och annat kommer vi säkert att se i framtiden. På ett par områden tycker vi ändå att det finns skäl att ha en särskild organisation inom UD i förhållande till andra departement. Om detta är vi också ense. Även Moderaterna har markerat detta, t.o.m. i ett motionsyrkande. Vi tycker att handelsfrågorna, främjandefrågorna, inom utrikesförvaltningen är viktig. Vid föredragningar har man från UD:s sida sagt att man kommer att satsa de pengar som man nu har över på dessa frågor. Vi kan alltså förutse att man gör mer för näringslivet och för handeln. Därtill har vi vid utfrågningen av inspektörerna och chefen för revisionen fått alldeles klart för oss att det är en mycket noggrann verksamhet som de bedriver med stor integritet.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
Herr talman! Låt mig först säga att jag stöder reservationen och yrkar bifall till den. Jag tror för min del att det är viktigt med extern revision. Jag tror inte att det är sunt för en organisation att genomgå extern revision med 20 års mellanrum utan att det skall göras regelbundet. Det är ett gammalt krav som vi har haft från de tre partiernas sida, både när det gäller UD och när det gäller Sida. Vi är överens om att en internrevision och en controler-funktion är önskvärda och nödvändiga. Man har de inspektörer som nämndes av fru Furubjelke, men samtidigt skall man komma ihåg att de är UD-tjänstemän i karriären och måste på det viset ändå vara litet grand beroende av UD i sin granskning. Jag tror alltså att externrevision och internrevision är nödvändiga och att det är nyttigt att en organisation med regelbundna mellanrum genomlyses utifrån. Därför är det angeläget med en översyn.
Herr talman! Låt mig först citera ur betänkandet, som vi gemensamt, i alla fall i denna del, har ställt oss bakom: "Utrikesdepartementet har under de senare årtiondena varit föremål för en rad externa granskningar i form av statliga utredningar och studier. Revisionens granskning hänvisar också till dessa tidigare utredningar." Man anger sedan i tur och ordning Utrikesdepartementets egen utredning, SOU-utredningar, Statskontorets effektivitetsstudier och en lång rad andra projektutredningar på olika verksamhetsområden. Detta är ingenting som har skett för 20 år sedan utan från 1975 och framåt. Vi menar, efter att ha hört revisorerna, att samarbetet med revisionsfirman KPMG Bohlins utgör just en sådan externrevision som vi kan önska. Därtill är det få myndigheter över huvud taget som får så mycket besök av statsråd, riksdagsledamöter och andra svenskar. De sätter helt enkelt betyg på verksamheten och kommer hem med synpunkter. Jag skulle därför vilja påstå att här sker en noggrann granskning. Vi tycker i alla fall inte att den nu föranleder några åtgärder.